Fru talman! Jag ställde en del frågor till Centerpartiet och Lena Ek. Med tanke på det hon har talat om när det gäller miljöhänsyn och uthållig tillväxt är jag förvånad över att Centerpartiet tror att detta ska kunna gå bra under en regering ledd av Moderaterna, som avvisar alla tankar på en successiv grön skatteväxling. Jag skulle vilja få en kommentar till detta. När det gäller regionala obalanser tycker jag att det i det samarbete som finns finns större insikter om och förståelse för de regionalpolitiska obalanserna än vad moderaterna har. Vi gör satsningar på vägar och IT. Men de satsningar som Centerpartiet föreslår innebär att man gör enormt stora nedskärningar på arbetsmarknadspolitikens område. Arbetsmarknadspolitik är väl viktigt också i dessa sammanhang. Både av fördelningspolitiska och av regionalpolitiska skäl är det viktigt att det finns tillräckligt med medel för att skapa regional balans.
Fru talman! Jag ska försöka svara på dessa frågor på de två minuter som står mig till buds. När det gäller miljöprofilen har de senaste budgetförslagen totalt förfuskat tanken på grön skatteväxling. Det summor som man på långa och många omvägar har kommit fram till handlar om ören hit eller dit. Samtidigt finns det i finansplanen en skrivning som säger att man ska skattlägga biodrivmedel. I ett läge där vi har översvämningar över snart halva Sverige orsakade av klimatpåverkan vill man enligt regeringsalternativet skattlägga biodrivmedel, vilket lägger en död hand över hela den tekniska forskningen och utvecklingen. Jag måste säga att det är skandalöst. Vidare är det i den gemensamma reservation som de fyra oppositionspartierna har avgivit tydligt inskrivet att det ska satsas på forskning, utveckling och ny teknik på det här området. Det är det som ger resultat. Vad gäller talet om livskraft i hela landet vill jag säga att i de ramar som satts upp sjunker väganslagen totalt sett. Det ger inte livskraft i hela landet. Resultatet av dagens regionalpolitik ser vi nu. De regionala ekonomiska och sociala klyftorna ökar med fasaväckande hastighet. Den tredje frågan gällde arbetsmarknadspolitiken. Vi har föreslagit att de experiment som arbetsmarknadsmyndigheter av olika slag har gjort i Sverige och som har visat ett bra resultat ska genomföras över hela landet. Det ska man göra i stället för att vänta medan människor sitter inlåsta i lokaler med "containerutbildningar" som inte ger dem någonting av värde för framtiden. Inför i stället de här goda projekten över hela landet! Vi har i vårt förslag budgetfört ungefär hälften av de resultat som dessa experiment har visat. Vi tror att det är en ganska sansad nivå, eftersom vi faktiskt utgår från det som regeringens arbetsmarknadsmyndigheter själva har kommit fram till.
Fru talman! Det finns ytterligare konstigheter i Centerpartiets förslag. Det finns stora skillnader mellan kommunernas ekonomiska situationer. Centerpartiet föreslår att man ska ta bort de särskilda insatserna inom kommunsektorn. Det innebär att man inte tar ansvar för de kommuner som har en svår ekonomisk situation. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken tycker jag mig höra att Lena Ek förespråkar övergångsarbetsmarknader. För oss är det främmande att ha subventionerade arbeten på en andra klassens arbetsmarknad. Vi vill ha en aktiv och offensiv arbetsmarknadspolitik som leder till meningsfulla arbetstillfällen med löner att leva på. Vad sedan gäller att skapa fördelningspolitiska förutsättningar för att kunna klara barn och familj föreslår Centerpartiet att man ska förändra beräkningarna i föräldraförsäkringen. Det innebär att föräldraersättningen kommer att sänkas, och det är inte bra ur jämställdhetsaspekt. Ni vill också införa en skatterabatt som motsvarar Detta kan varken fördelningspolitiskt eller jämställdhetspolitiskt vara försvarbart.
Fru talman! Familjepolitiken är ju ett brännande område, och jag förstår att det är svårt för Siv Holma att diskutera. Hon sade själv i sitt anförande att gamla orättvisor består och permanentas. Detta visas av ett flertal undersökningar bara de senaste veckorna. En av de värsta orättvisorna är väl att unga föräldrar ska klara sig på en ersättning om 60 kr om dagen. Varför vill ni inte höja grundnivån i föräldraersättningen? Vi har föreslagit en höjning från 60 kr till 200 kr om dagen, som gör att man kommer över socialbidragsnormen. Medan vi är inne på detta kan vi också ta upp jämställdhetsaspekten. På de fyra områden som jag tog upp som fördelningspolitiskt felaktiga i ert förslag drabbas hela tiden kvinnor stenhårt. Det gäller profilen på skatteförslagen, som inte gynnar låginkomsttagare. Det gäller studiemedelssystemet, och det gäller en tredjedel av pensionärerna mellan 75 och 84 år, som är socialbidragsberättigade. Nu går de inte till socialbyrån, men det är de facto så här enligt SCB. Detta drabbar också kvinnor, eftersom de är överrepresenterade i den gruppen. Jämställdhetsmässigt är det här förslaget katastrofalt. Vi kan sedan se på kommunernas ekonomi, som är så viktig för att man ska klara vården och omsorgen. Jag träffade i veckan företrädare för landets alla småkommuner. Vad de ber om är en regionalpolitik och en infrastruktur som är värd namnet. Den fråga som de hade var: Var är infrastrukturpropositionen? Jag vill ta Valdemarsviks kommun som exempel. Man tjänar där kommunalekonomiskt 4 miljoner på förslag som Centerpartiet har medverkat till i tidigare uppgörelser. Samtidigt har man förlorat 18 miljoner på befolkningsutflyttning i och med att 600 personer har lämnat kommunen. Det enda som kan lösa detta problem är självklart en regionalpolitik värd namnet.

Fru talman! Det går bra för svensk ekonomi, nästan lika bra som för OECD-genomsnittet. Vi står på toppen av en internationell högkonjunktur. Tack vare det och de många ekonomiska strukturreformer som har genomförts under ett decennium har vi ett mycket gott utgångsläge. Jag kan nämna skattereformen, pensionsreformen, EU-medlemskapet, socialförsäkringarnas hållfasthet och självfallet också budgetsaneringen. Med en term hämtad från tennisen - det intresserar kanske finansministern - skulle man kunna säga att det råder fördel Sverige. Men poängen spelas inte hem av sig självt. Jag tror säkert att Bosse Ringholm som vanligt redan har inskrivet i sitt manus att jag är en dysterkvist, men som ni märker är det inte alls på det viset, och det är inte heller annars så. Jag tror att vi har oerhört stora möjligheter, men när man kommer att se tillbaka på detta sekelskifte är det ändå stor risk för att det kommer att kännas som de tappade möjligheternas tid. I dagens debatt kan vi vänta oss att socialdemokraterna och deras stödpartier som vanligt kommer att slå sig till ro med den goda konjunkturen och slå sig för bröstet över att de har ökat utgifterna. Jag tycker att man måste göra precis tvärtom. Sverige behöver lite mer av handlingskraft och lite mindre av självgodhet, lite mer av visioner om framtiden och lite mindre av nostalgiska återblickar. Vi har fördel Sverige, men poängen måste spelas hem, och det kan inte göras från läktaren. De borgerliga partierna har därför lagt fram ett gemensamt motförslag. Utmaningarna är stora. Globaliseringen kräver omställningar för att det ska bli ett gott utfall. Det gäller vidare den demografiska utvecklingen, integration av invandrare och jämställdhet. Kvinnor och män ska få mer lika möjligheter. Vi föreslår därför gemensamt lägre skatte och utgiftstryck för mindre konjunkturkänslighet och internationell konkurrenskraft. Vi föreslår en reformering av arbetsmarknaden, mer konkurrens, bättre företagsklimat, försäljning av statliga företag, en stor socialförsäkringsreform, satsning på infrastruktur inklusive högre utbildning, avregleringar av kunskapsbranscherna vård och skola samt en fokusering på kärnuppgifterna i den offentliga sektorn. Jag tycker att vårt gemensamma förslag står i viss kontrast till den budget som de tre trätande vännerna står bakom. I deras värld är ekonomiska reformer samma sak som ökade utgifter, medan sådana strukturella reformer som att förbättra villkoren för jobb och företagande och därmed för tillväxt och välstånd nästan helt fattas. Fru talman! För det första behöver Sverige mer robusta statsfinanser, inte för att glädja Finansdepartementets tjänstemän utan för att det faktiskt är viktigt för individerna. Det är viktigt för människor att veta att de villkor de lever under inte kommer att ändras väldigt snabbt, så att det när det blir sämre tider blir så att stöden sjunker och skatterna höjs och vice versa. Finansutskottets rödgröna majoritet skriver mycket insiktsfullt i betänkandet att vi nu står mitt uppe i en högkonjunktur och att de offentliga finanserna är starkt konjunkturkänsliga. Av någon anledning tror man att den här känsligheten skulle ha minskat, men man är likafullt medveten om att en vändning i konjunkturen kan få ett mycket snabbt genomslag. Ändå skulle jag vilja säga att man inte drar tillräckliga slutsatser av detta. Sverige behöver betydligt mycket mer robusta statsfinanser än vad landet har i dag. Det är också orsaken till att vi från Folkpartiet har lagt fram en starkare budget än vad de tre trätande vännerna har gjort. Vi har lagt fram en budget med större överskott, större avbetalning på statsskulden, lägre utgiftskvot och lägre skattekvot. För det andra, fru talman, behöver vi en internationellt konkurrenskraftig skattepolitik. Här har nämnts de 300-400 miljarder svenska sparpengar som är placerade utomlands, och det är bara ett exempel. Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. Så måste vara fallet i Sverige, för oss alla. Det är viktigt inte bara för utländska experter, höginkomsttagare och miljardärer. Det är också viktigt för barn och gamla, som behöver få äldreomsorg och barntillsyn finansierad med skattepengar. Därför föreslår vi sänkta marginalskatter både för höginkomsttagare och låginkomsttagare samt bättre villkor för risksparande och företagande. De tre trätande vännerna har valt att inte göra särskilt mycket åt marginaleffekterna, de som kan förändra människors beteende. Man tar inte bort fattigdomsfällorna. Egenavgiftskompensationen sänker marginalskatten mycket lite. Man skulle kunna likna det vid att spotta på en törstig kamel. Samma utrymme för skattesänkningar kunde man ha använt betydligt mycket mer strategiskt, om man hade velat. Jag tror att ni är ute efter att trolla bort det faktum att man nu betalar en tydlig försäkringsavgift till sin pension. Det är viktigt för viljan att arbeta, arbeta vitt och känna att systemet har en legitimitet. Vi vill göra tvärtom. Vi vill ta bort värnskatten, höja brytpunkten för statlig skatt och sänka marginalskatterna för de lägre inkomsterna genom att ta bort avtrappningen av grundavdraget. Då får man mer för den skattesänkning som det finns möjlighet att göra. Ett modernt och offensivt skattesystem är en viktig faktor för att läget fördel Sverige ska kunna förvandlas till en vinst. Vi behöver en skattereform för en ny tid. Den ska innehålla de saker jag redan har nämnt. Men man måste också ha en ny syn på arbete och kapital. Sverige toppar OECD:s skatteliga. Vi har högst skatt på arbete av alla. Men när arbetet blir kapitalet måste man tänka i nya banor. Därför vill vi förändra skatten på pesonaloptioner, sänka arbetsgivaravgiften och göra en rejäl socialförsäkringsreform som uppmuntrar till arbete, där förmåner och avgifter stämmer överens. Att skatten ska sänkas när försäkringsavgifter införs är förstås självklart. Fru talman! För det tredje behövs en rejäl satsning på ett ökat arbetsutbud. Vi vet att regeringen nu har firat med tårta att man har kommit ned till 4 % öppen arbetslöshet genom att öka arbetsmarknadsåtgärderna. Men vi ska också komma ihåg att det 1994 var sex länder i EU som hade lägre arbetslöshet än Sverige. Nu är det sju länder. Den utveckling vi har fått i Sverige är inte världsunik. Vi hänger knappt med omvärlden. Det hade varit ett bättre mål att satsa på att höja sysselsättningen. Där är man tillbaka på den nivå som rådde våren 1993. Fortfarande är sysselsättningen alldeles för låg. De prognoser som finns för framtiden är alldeles för dåliga när det gäller att klara behoven av ett ökat arbetsutbud både strukturellt och konjunkturellt. Därför handlar ett av huvudområdena i det gemensamma borgerliga förslaget till inriktning av den ekonomiska politiken om att reformera arbetsmarknadens funktionssätt. Vi kommer med många olika förslag för att öka människors arbetsutbud. Vi vill ha sänkt skatt på arbete, sänkta marginalskatter, reformerad lagstiftning och krympta åtgärder. Ökade möjligheter att förena jobb och ansvar för barn och inte bara billigare att lämna bort barnen, valfrihet i barnomsorgen och hushållstjänster till överkomliga priser är några exempel. Den kommande avtalsrörelsen är avgörande. Det är vi helt överens om. Får vi en löneökningstakt som står i paritet med produktiviteten eller blir det överhettning och inflation? Tyvärr har regeringens debacle med arbetstidsfrågan inte underlättat. Ut ur höstens diskussioner kom bara den vanliga rödgröna röran. Vi har sett en hel del debattartiklar och medieframträdanden där man skyller på varandra. Det kommer säkert att fortsätta hagla ett tag till. Men kontentan är att frågan om arbetstiden har lösts genom att man skjuter den ytterligare några år på framtiden. Det hade behövts klara besked, helst besked om att människor ska få bestämma mer själva och att man inte ska lagstifta om vare sig övertidstak eller arbetstidsförkortning. Osäkerheten på arbetsmarknaden kvarstår, precis som de dåliga arbetsförhållandena som är orsaken till att många människor känner att en arbetstidsförkortning skulle vara lösningen. Problemet med stress, press, utbrändhet och svårigheten att kombinera jobb med ansvar för barn måste lösas med helt andra förändringar. Varför ska t.ex. de offentliga arbetsgivarna alltid vara sämst? Enligt en undersökning som Läkarförbundet har gjort är det de kvinnliga läkarna anställda av landstingen som mår sämst. De säger att det i hög grad beror på att de inte har inflytande över sin arbetssituation. En modern arbetstidslag, avreglering av offentliga verksamheter, mer valfrihet i barnomsorg och hushållstjänster som vanliga människor har råd med är mycket bättre vägar för att få en ordning på arbetslivet än en statligt reglerad arbetstidsförkortning. Sanningen är att arbetslivet måste bli sådant att människor både vill, kan och orkar arbeta mer framöver. Fru talman! För det fjärde behövs en rejäl omorientering när det gäller synen på jämställdhet och kvinnors situation och möjligheter på arbetsmarknaden. Vården och skolan, där många människor finns, är några av våra verkliga framtidsbranscher. Släpp loss kvinnorna! Kvinnor är också människor. De kan bestämma själva. De kan mycket mer än vad ni i den rödgröna majoriteten tror. Låt kvinnor få fler arbetsgivare att välja på. Låt arbetsgivarna konkurrera om personalen genom att lämna vettiga villkor. Låt kvinnor bestämma själva över barnomsorg. Siv Holma pratade förut om könsorättvisor. Vänsterns Holma utgör ingenting annat än en del av den patriarkala överhet som förnekar kvinnor samma möjligheter som män att bestämma över sina egna liv. Ett land som låser in halva sin ekonomi och halva sin befolkning kan inte göra anspråk på att ligga i någon framkant. Nu när det ändå inte är någon i regeringen som vill fotografera sig med unga IT-genier kan ni väl tänka om på den här punkten. Låt mammorna bestämma mer om barnomsorgen. Vi har lagt fram förslag som skulle underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden, på kvinnors villkor - våra egna villkor. Barnomsorg när man behöver i former som man själv tycker fungerar är vad som krävs. Ronny Eriksson, ståupparen, har sagt att medelåldern är den ålder då man har de medel man saknade när man behövde dem. Det är verkligen något som bekräftas av LO:s senaste undersökning. Barnfamiljerna är ekonomiska förlorare, särskilt ensamförsörjarna. Det bekräftar det vi i Folkpartiet har sagt under hela 90-talet. Det förstärker argumenten för att ta tag i fattigdomsfällorna. Det är svårt att vara fattig men det är värre att inte kunna göra någonting åt det. Därför föreslår vi enhetstaxa på dagis, växling av bostadsbidrag mot generella stöd, höjt barnstöd och sänkta marginalskatter också för låginkomsttagare. Det är förändringar som gör att barnfamiljer, särskilt ensamförsörjare, både får bättre ekonomi och större möjligheter att förbättra sin situation med egna insatser. Trots att arbetskraftsutbudet är en av de avgörande frågorna både kortsiktigt och långsiktigt görs det lite för att främja det. Att det ska arbetas mindre tycks man vara överens om. Man kan bara inte komma överens om hur man ska bestämma det. Det är bara småbarnsmammorna som ska arbeta mer, men inte förrän de har haft sin obligatoriska mammaledighet som majoriteten har infört. Och sedan undrar ni varför det föds så få barn. Om ni vill ha ett tips kan ni kolla Lysistrate. Fru talman! För det femte behövs en offensiv för ett helt Europa. Vi i Folkpartiet tycker att Sverige ska ta aktiv del i Europasamarbetet. Ett EMU medlemskap är inte bara bra för låga konsumentpriser och bättre villkor för småföretagen i Sverige. Det är också viktigt för att Sverige ska kunna kämpa helhjärtat för ett helt Europa. Det är viktigt för att Sverige ska kunna fylla en viktig funktion i de kommande förhandlingarna om att få in de forna kommunistiska planekonomierna, de nya demokratierna i öst, i Europasamarbetet. Det är viktigt för att vi ska kunna fokusera Europasamarbetet på de gränsöverskridande frågorna. Därför bör Sverige vara med i EMU:s tredje steg. Därför bör den svenska regeringen, för att se till att ekonomin fungerar bättre här hemma och internationellt, satsa på att försöka lösa rätt sak på rätt plats. Man kan t.ex. gå med på gränsöverskridande miljöskatter för gränsöverskridande miljöförstöring. Sedan kan vi satsa här hemma på att försöka reformera det svenska skolväsendet, så att barn och ungdomar i vårt land kan få en vettig chans inför framtiden. Fru talman! För det sjätte behövs en offensiv för frihandel och internationell solidaritet. Världen är mycket större än Sverige och Europa. Det går bra för världen. Jag vet inte hur stora Bosse Ringholms insatser är för att det har blivit så. Den ekonomiska tillväxten på senare år har varit god och mer balanserad, både mellan länder och över tiden. Färre länder har en negativ tillväxt. Prisökningstakten är låg. Färre länder har tvåsiffrig inflation. De ekonomiska kriserna är färre. Återhämtningarna har gått betydligt snabbare på senare år. Detta är mycket bra. Det gör det mycket svårt att hitta underlag i verkligheten för dem som menar att den ekonomiska globaliseringen leder till katastrofer för länder och människor. Världsbanken visar att andelen fattiga har minskat från 28 % till 24 %. Det är absolut inte nog. Man kan mycket enkelt visa att de länder där välståndet ökar och skillnaderna minskar är de som varit mycket öppna för handel och satsat på handel. Ju mer öppna, desto snabbare välståndsutveckling. Motståndet mot liberaliseringen av den handel som är så viktig för de fattigaste finns inte bara hos de grupper som demonstrerar för solidaritet under paroller som "Krossa IMF" eller "Ingen avgreglering av handeln". Det finns hos nationalister och protektionister, och det finns hos regeringar i den rika världen som hellre upprätthåller en orättfärdig jordbrukspolitik än kommer överens om en avreglering. Det är tyvärr samma regeringar som är sparsamma med de biståndspengar som bl.a. skulle kunna användas för att påskynda skuldavskrivningarna. Det känns lika mycket nu som någonsin förr som en uppgift för oss liberaler att gå till offensiv för frihandel och internationell solidaritet. Siv Holmas fråga förut om moderaterna och biståndet kändes lite malplacerad. Den enda gång biståndet har nått upp till 1 % har varit under borgerliga regeringar. Biståndet har aldrig varit så lågt i modern tid som under den tid ni i Vänsterpartiet har haft ansvar för budgeten. I vårt budgetalternativ satsar vi mer på internationellt bistånd, utbildning, forskning och vägunderhåll. Vi sänker fastighetsskatten. Vi satsar på rättsväsendet, änkepensionerna och stöd till människor med funktionshinder. Vi finansierar det med strukturellt riktiga besparingar. Det är mindre arbetsmarknadsåtgärder och kunskapslyft, finansiell samordning av sjukvården och satsning på rehabilitering, bort med företagsstöd, auktionering av UNTS-licenserna, sålda statliga företag och nej till kommunakut och statligt bredband. Det är en bättre budgetpolitik med lägre skatter, lägre utgifter och strukturellt riktiga besparingar. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna nr 1 och 15.
Fru talman! När det gäller jämställdhetsperspektivet tycker jag ändå att det samarbete som de tre partierna har står för en bättre jämställdhet jämfört med vad jag kan tänka mig både moderater och kristdemokrater står för. Det kommer nog att bli svårt att få igenom förslag där. Det finns mycket jag kan dela i Karin Pilsäters sätt att se på jämställdhetspolitiken. Men Karin Pilsäter samarbetar kanske inte med rätt partier när det gäller jämställdhet. Folkpartiet talar om jämställdhet men ställer samtidigt upp på förslag som ger skatterabatt som motsvarar 50 % av arbetskostnaderna för hushållsnära tjänster. Var finns då trovärdigheten? Är det de välbeställda som har svårigheter att fördela tid mellan arbetsliv och hem som ska gynnas? Är det andra kvinnor som ska gå in med väldigt låga löner för att klara det? När det handlar om jämställdhet måste man också se på fördelningspolitiken. Vi tycker att det är viktigt att använda skatten för att se till att kvinnor har en väl utbyggd kommunal service. Vi ska ha en barnomsorg som ger möjligheter för alla barn att finnas - arbetslösas barn och föräldraledigas barn - en allmän förskola, osv. Jag hade för mig att Folkpartiet var för de reformerna och den inriktningen. Men tydligen har man ändrat sig.
Fru talman! Siv Holma har mycket att läsa och ta del av. Hon kanske inte har hunnit läsa alla motioner till budgetbetänkandet. Men att vi i Folkpartiet är för en allmän förskola kan hon vara lugn för. Det var vi som började driva den frågan. Vi är väldigt glada för att vi nu har börjat få napp på den sidan. Vi kommer nog att få med oss resten av de borgerliga också. Vi tycker att man ska ha en större inriktning på det pedagogiska i förskolan. Det är nämligen själva poängen med allmän förskola. Det handlar inte bara om att barnen ska ha någonstans att gå, utan det ska finnas ett pedagogiskt innehåll för barnens skull. Siv Holma argumenterar för att de tre samarbetspartierna skulle vara för en bättre jämställdhetspolitik så där i största allmänhet. Vadå, bättre? Jämställdhet handlar om makt. Ni förnekar kvinnor den makt över sin vardag som är så självklar för män och som alltid varit självklar för män. Därför bedriver ni också en sämre jämställdhetspolitik. Ni vill tala om för Sveriges kvinnor precis hur de ska göra, var de ska vara och hur de ska leva sina liv. Det är inte jämställdhet. Det är raka motsatsen till jämställdhet. Siv Holma talar om att de välbeställda kvinnorna ska kunna sköta sina jobb medan andra kvinnor går in med låga löner för att sköta deras barn. Det är precis det som kommunal barnomsorg går ut på. Jag tycker att kvinnor, och för den delen några enstaka män, som tar hand om barn inom barnomsorgen för det första skulle vara värda betydligt högre löner. Det kan vi slåss om i Kommunförbundet. Men det är heller inget som helst förnedrande i det. Lika lite skulle det vara något som helst förnedrande om andra kvinnor går in och sköter andra delar av sådana uppgifter som jag skulle kunna vara beredd att betala för. Men i dagens samhälle är det bara de riktigt välbeställda som har råd med det när det gäller andra tjänster än barnomsorg. Vad vi vill ha är ett system där man skär bort skattekilarna. Vi har drivit det. Det är inte så att vi har gått med på det. Vi är överens med t.ex. TCO om att det är en mycket viktig reform för att kvinnor och män ska kunna kombinera jobb och ansvar för barn. De är nämligen ett helvete, även när man delar på ansvaret, för den andra halvan är ju kvar och ska hinnas med.
Fru talman! Det var tryggt att höra att Folkpartiet fortfarande tycker att allmän förskola är bra. Jag delar också synen på pedagogiken och att förskolan ska utgå från barnens behov. Där är vi helt eniga, men däremot inte när det handlar om makt. Jämställdhet handlar om makt. Det är ena halvan. Men det handlar också om makten över de resurser som finns i samhället. Marknaden kan inte klara av att fördela resurserna på ett rättvist sätt. Därför tycker vi att det är bättre att vi gemensamt tar ett ansvar och ger förutsättningar för alla kvinnor att kunna både arbeta och ha barn, och då naturligtvis tillsammans med papporna. Det förslag som vi har kommit fram till är därför ett bättre förslag, och det är bättre utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ett klassperspektiv, skulle jag vilja påstå. Det är viktigt att ge bra ekonomiska förutsättningar för en god kommunal service, vård, skola och omsorg. Det är delar i en helhet. Hade man det obetalda arbete som fanns tidigare finns det nu här och är betalt. Vi önskar också att lönenivåerna skulle öka. Det ska vi naturligtvis arbeta för.
Fru talman! Då kan Siv Holma börja med att säga till sina kompisar i Kommunförbundet att de kan försöka se till att lägga fram ett bättre förslag till löneavtal för de lärare som nu lönerna ska hållas nere för. Ni har kastat ut Folkpartiet, så vi kan inte längre driva den frågan i det forumet, men vi driver den i andra forum. Det är politikerna som är arbetsgivare. Där lämnar ni som arbetsgivare väldigt mycket i övrigt att önska. Siv Holma säger att det handlar om makt och makt över resurser. Det är precis vad det handlar om. Ni vill att politikerna ska ha makten över de resurser som kvinnor och män behöver för att kunna kombinera jobb och barn. Vi vill att kvinnorna själva skulle kunna få lite mer av makten över de resurserna. Att man skattefinansierar t.ex. barnomsorg eller äldrevård behöver inte betyda att kommuner och landsting måste vara de som producerar. Men när man som ni är helt besatta av att det är politikerna som måste ha den makten över individerna blir det också en naturlig följd. Jag tycker att det är viktigt att kvinnorna själva får makten över barnomsorgen, och inte bara de rika. De riktigt rika kan alltid lösa sådant. Men för att vanliga kvinnor ska kunna göra det krävs det ett sådant förslag som det vi har lagt fram. Den skattefinansiering som går till barnomsorgen måste följa med till den barnomsorg föräldrarna vill ha. Det kan t.ex. vara ett föräldrakooperativt dagis. Det kan kanske vara barntillsyn på kvällen i stället för på förmiddagen, om man har andra arbetstider, och sådana saker. Där säger ni nej. Ni vill att politikerna ska ha makten över hur resurserna används och exakt på vilket sätt. Det är skillnaden mellan er syn på jämställdhet och vår syn. Ni är bara en del i den långa kedjan av patriarker som ska styra över kvinnorna. Där måste ni tänka om, om ni vill skaffa er någon trovärdighet på jämställdhetsområdet. Feminism och jämställdhet handlar om makt. Ge makten till kvinnorna själva.

Fru talman! För att kvinnorna ska få makten över sitt liv behövs det sex timmars arbetsdag. Det är den största jämställdhetsreform vi kan tänka oss. IT-bolaget Peak Six har infört sex timmars arbetsdag för alla sina anställda med full lön. Det ger de anställda möjlighet att ha tid att göra hemläxorna med sina barn, vilket gör att dessa får bättre betyg. När det gäller arbetstidsförkortningen, som är en av de viktigaste framtidsreformerna, har vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte kommit till skott än tillsammans, men vi hoppas att vi kan göra det i framtiden. Det finns andra saker i budgeten som är väldigt bra. Vi har sett en utveckling sedan början av 90-talet där klyftorna ökat, där barnfamiljerna fått det sämre och där miljön har försämrats. Nu tar vi väldigt viktiga steg för att se till att miljön förbättras. Vi tar väldigt viktiga steg för att se till att barnen får det bättre. Vi genomför väldigt viktiga reformer, och vi gör det på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Vi gör det med en budget i balans. Vi gör det utan att räkna med effekter som man inte kan förutse. Om vi skulle komma in i en lågkonjunktur är Sverige därför förberett för den och behöver inte göra den typ av radikala besparingar som gjordes under mitten av 90-talet. När det gäller besparingar vill jag kommentera Lena Eks påstående om polisen, som var väldigt kraftfullt. Jag har ett minne av att det var Centerpartiet som tillsammans med Socialdemokraterna - och faktiskt även Moderaterna inledningsvis - påbörjade besparingen på polisens resurser. Det var också Centerpartiet och Socialdemokraterna som såg till att antagningen till Polishögskolan stoppades under loppet av tre år. Det var någonting som vi på den tiden var emot. Vad jag vet ville Centerpartiet för ett år sedan inte satsa lika mycket på polisen för år 2001 som vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu gör. Vi gör här en ganska stor och viktig satsning. När det gäller barnen och barnfamiljerna gör vi otroligt bra satsningar. Vi lyckas återinföra kontaktdagarna. Vi har fått igenom en pappamånad som ger föräldrarna mer tid för barnen. Vi gör viktiga och rejäla satsningar på skola och förskola. Vi har också lyckats få igenom rätt till förskola för alla barn, oavsett om föräldrarna arbetar, är arbetslösa, studerar eller är hemma och vårdar mindre syskon. Dessutom får landstingen och kommunerna mer pengar, ett tillskott som bl.a. möjliggör bättre psykvård och fler vuxna i skolan. Vi höjer också barnbidraget med 300 Det är barnen som har varit förlorarna under 90 talet. Nu gör vi dessa viktiga och nödvändiga satsningar för framtiden. Vi påbörjar också en skatteväxling på 3,3 miljarder kronor, en väldigt viktig och nödvändig reform. Vi ser till att halvera momsen för persontrafik, vilket gör att man kan satsa på kollektivtrafiken. Vi gör enormt viktiga satsningar på miljövård. Vi fördubblar anslaget för miljövård från 1998 till 2002. Vi gör viktiga satsningar på biobränslen och alternativa förnybara bränslen - t.ex. vindkraften, där vi satsar på både investeringsbidrag och miljöbonus.

Fru talman! Yvonne Ruwaida fortsätter att tala sig varm för en lagstiftad förkortning av arbetstiden. Sex timmars arbetsdag är målet. Vi vet ju alla att det som ni hittills har åstadkommit på detta område ingalunda är en sänkning till sex timmar. Hela detta försök har i stället utmynnat i en formlig härdsmälta på det här området. Det skulle vara intressant om Yvonne Ruwaida kunde beskriva för kammaren vad det skulle få för effekter om ni lyckades. Vad innebär ett genomförande av sextimmarsdagen exempelvis inom sjukvården? skulle behövas om detta skulle genomföras tvångsvis på det sätt som ni föreslår? Vi kristdemokrater har i stället föreslagit en ökad flexibilitet, en ökad möjlighet för arbetsmarknadens parter att lösa detta på ett individuellt sätt. Vad som behövs, fru talman, är fler händer i vården, fler vårdgivare som kan skapa nya möjligheter till bättre lösningar. Men Miljöpartiet håller envist fast vid detta krav på sex timmars arbetsdag. Hur många nya behövs det inom vårdsektorn när ert krav, om möjligt, ska genomföras?
Fru talman! Jag tycker att det var väldigt intressant att tidigare höra Mats Odell påpeka att det fortfarande finns människor som behöver arbete, som inte arbetar. Så är det ju. Vi har fortfarande en stor grupp människor i Sverige som inte har arbete, och det är otillfredsställande. De ska naturligtvis söka sig till olika sektorer, bl.a. till vården. Men det finns också en inställning i den här kammaren som jag har väldigt svårt att förstå, nämligen att det finns människor som inte passar in på arbetsmarknaden. Människor passar in på arbetsmarknaden! Vi gör stora satsningar på kompetensutveckling som kan möjliggöra för alla dessa att söka jobb. När det gäller arbetstidsförkortning finns det en tro här i kammaren att om man sänker arbetstiden från 40 timmar till exempelvis 30 timmars normalarbetstid - för det är normalarbetstid vi pratar om - skulle det innebära att det bara blir en sänkning av antalet arbetade timmar. Men vi kan se på IT företaget Peak Six, som jag nämnde tidigare. Att införa sex timmars arbetsdag i ett IT-bolag var verkligen att gå emot strömmen i en bransch som är känd för arbete utan gränser. Det blev sex timmars arbetsdag med full lön, och de två timmarna skulle bekostas med lite lägre vinst. Men nu säger man att det blev ingen lägre vinst. Folk jobbade effektivare när de jobbade; folk mådde bättre och kunde bidra mycket mer på arbetsplatsen. Man fick lägre sjukfrånvaro och hade lägre personalomsättning, vilket också gjorde att företaget vann pengar på detta. Jag tror att den största insatsen vi kan göra för sjukvården, för att folk ska orka och vilja jobba i sjukvården, är en arbetstidsförkortning. Det finns alltså många goda skäl till en arbetstidsförkortning.
Fru talman! Jag hade knappast väntat mig något svar av Yvonne Ruwaida. Hon har över huvud taget inte räknat på hur många nya det skulle behövas inom sjukvården om det här förslaget någon gång i framtiden skulle kunna gå igenom. Problemet är ju i dag, exempelvis här i Stockholmsregionen, inte brist på resurser. Här har landstinget budgeterat så att man kan fylla alla platser. Problemet är brist på personal. Det är samma sak med pendeltågen. Varför går de inte? Jo, därför att det saknas lokförare. Yvonne Ruwaida! Jag tycker att ni måste börja bli mer realistiska. Det saknas också mellan 2 000 och 3 000 taxichaufförer här i Stockholm, trots den arbetslöshet som Yvonne Ruwaida talar om. Ni har en standardmedicin som ni kör med oavsett vad frågan handlar om, och det är förkortad arbetstid. Ni måste börja titta på verkligheten!
Fru talman! Jag tycker att det vore intressant om Mats Odell kunde bestämma sig för hur situationen i Sverige ser ut. Är det så att vi har brist på arbetskraft, eller har vi arbetslöshet? Jag minns ändå att Mats Odell tidigare pratade om väldigt många människor som var utan jobb. När det gäller just yrkena inom vården och skolan är det väldigt många som har sökt sig bort från den typen av yrken, helt enkelt därför att man vet att detta är arbetsplatser med mycket stress och där man får jobba väldigt mycket. På de platser inom vården där man har genomfört en arbetstidsförkortning - de är tyvärr alltför få - säger sig personalen trivas. Man har också lättare att få personal när man söker personal. Jag tror att vi måste se till hur vi kan förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för de anställda inom skolan, vården och omsorgen. Där ser åtminstone vi arbetstidsförkortningen som en viktig del. Sedan är naturligtvis kompetensutveckling någonting som tar lite tid. Men jag är övertygad om att många söker sig bort från de här branscherna därför att man i dag har en arbetssituation som är omöjlig.
Fru talman! Yvonne Ruwaida tar i sitt inlägg upp polisväsendet. Centerpartiet har i ganska många år avsatt mer pengar till polis, domstolar och kriminalvård än regeringsalternativet. Det är en av anledningarna till att vi tycker att man behöver byta regering. I dag lånar i stort sett varje polisdistrikt av kommande års anslag. Stora grupper av poliser har så stora övertidsuttag att det är olagligt. En miljon ärenden försvinner under vägen fram till åklagare, många därför att man inte hinner säkra bevisningen i den här arbetssituationen. Utryckningstiderna ökar. Avståndet till polisen ökar också i antal mil. Polisstationer läggs ned över hela landet i stort sett varje vecka. Det är inte bra. Det är grundskott mot tryggheten för vanliga människor i deras vardag. Det är ett misslyckande att polisen inte klarar sig, utan måste låna från sina egna anslag. I finansplanen står följande att läsa om miljöpolitiken: Energiskattens fiskala karaktär renodlas, och skatteuttaget för olika energislag ska avspegla energiinnehållet. På sikt breddas basen för energiskatten genom att biobränslen inkluderas. Detta är ett lägga en död hand över alternativbränslen, ny teknik och ny utveckling. Det är förödande i den miljösituation vi har i dag.
Fru talman! Först polisen. Vi gör nu en satsning där polisen får ökade resurser. Vi överför också en del resurser från säkerhetspolisen till den vanliga polisverksamheten, vilket är bra. Att vi i dag har för få poliser beror ju på att Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna stängde intagningen till polishögskolan under tre års tid. Det är en starkt bidragande faktor. Jag vill ändå påpeka att Centerpartiet var med om att spara så mycket på polisen som man har gjort tidigare och att vi nu faktiskt gör satsningar på polisen. Vi behöver göra de satsningarna och de finns med i den här budgeten. Situationen i Sverige i dag när det gäller biobränslena är att de än så länge inte är tillräckliga. Vi måste se till att höja koldioxidskatten så att biobränslena har en möjlighet att konkurrera på marknaden på ett sätt som gör att de helt enkelt klarar sig. Ett sätt att göra det är att höja koldioxidskatten. I den här budgeten tar vi ett stort steg genom att höja koldioxidskatten. På sikt, när koldioxidskatten är hög nog, vill vi börja beskatta biobränslen. Vi kan inte bara tänka att vi kan ha samma energiförbrukning som i dag och ersätta allting med biobränslen. Det är inte en vettig energipolitik. Med tiden måste vi också satsa på att man energieffektiviserar, att man minskar den totala energiförbrukningen. Det gör man inte om man inte med tiden kommer att beskatta biobränslena. Den här skrivningen är just en skrivning som visar på att det här är någonting som vi ser i framtiden. Men den dagen vi ska fatta det beslutet kommer vi att säkerställa att biobränslena kan konkurrera på marknaden.
Fru talman! När Sverige hade en ekonomisk situation där räntenivån var uppe på 500 % var det många sektorer i samhället som behövde spara. Det var vi med och tog ett ansvar för. Men nu är nu och det här var ändå ganska många år sedan. Vi har föreslagit en till polishögskola samt ökade anslag till polis, domstolar och kriminalvård. Det är inte anständigt att polisen lånar från sina framtida anslag för att klara grundnivån i brottsbekämpning och trygghet för människor på gator och torg. Det är inte anständigt att de som har ett så utsatt arbete ska ligga över lagliga gränser på övertidsuttag och att hela poliskåren på det viset har en arbetssituation som är helt omänsklig. Jag tycker att ni har ett stort ansvar i detta efter att vid flera tillfällen i flera år ha varit med och lagt fram ekonomiska förslag som just har ställt till det på det här viset. Det är välgörande med ett besked från Yvonne Ruwaida om att ni är beredda att se till att basen för energiskatten ska breddas genom att biobränslen inkluderas. Men det är väldigt synd för miljön och för den nya tekniska utvecklingen på det här området. Det är inte den signal som företag behöver för att driva fram en miljömässigt bra utveckling. Fru talman! Jag ska be att Yvonne Ruwaida svarar på hur hon tycker att de unga föräldrarna ska klara sig på 60 kr om dagen och vilka signaler det sänder i ett läge där vi har en pensionärsboom som kommer och en barnbrist som kommer. Hur kan det vara fördelningspolitiskt rätt att ha en sådan föräldraförsäkring?
Fru talman! I och med den här budgeten gör vi mycket viktiga satsningar just på barnen och barnfamiljerna. Vi återinför kontaktdagarna. Vi får en ny pappamånad. Vi gör rejäla satsningar på skolan och förskolan, och vi inför en rätt för alla barn att gå i förskolan. Det här är väldigt viktiga satsningar. Dessutom höjer vi barnbidraget. Vi har inte den här gången lyckats prioritera föräldrapenningen. Men det är någonting som vi vill, och vi är väldigt glada över att Centerpartiet och även andra partier vill det. Förhoppningsvis kan vi till nästa års budget komma till skott i just den frågan. Det är en viktig fråga. Men man kan aldrig få igenom allting på en gång. Då återkommer jag till polisen. Vi har en budget som i det stora hela kommer att hålla även om tillväxten skulle bli lägre än vi har räknat med. Vi försöker ha en budget i balans, så att vi inte råkar ut för den situation som man gjorde i början av 90-talet, då man sänkte en massa skatter utan att den offentliga sektorn minskade i samma utsträckning. Sedan kom det plötsligt en kris, och då gick inte allting ihop. Då fick man spara jättemycket, jättedrastiskt. Det var väldigt dåligt för Sverige, och det var dåligt för barnen. När det gäller biobränslena förstår jag inte riktigt Lena Eks inställning. Vi ger i dag väldigt tydliga signaler om att biobränslena ska få en bättre situation. Vi gör det allra viktigaste man kan göra, nämligen använder ekonomiska styrmedel. Vi höjer koldioxidskatten, vi höjer energiskatten. Det här är väldigt viktiga inslag. Vi ser till att göra satsningar som gynnar biobränslen, t.ex. genom miljöbonus på vindkraft, investeringsbidrag till vindkraft, m.m. Det är den här typen av insatser som leder till att biobränslena kan konkurrera på marknaden.
Fru talman! Ju mer jag lyssnar på Yvonne Ruwaida, desto mer inser jag att det är en återgång till en statlig centralism som präglar hela detta tänkande. Man talar om att man satsar på det ena och det andra. Men man glömmer hela tiden bort människors egna önskemål. Det ni har bestämt er för är att ni vill bestämma över hur andra ska ha det. Det är inte underligt att ni går bra ihop med socialdemokratin, därför att detta är ett slags 60-talets socialdemokrati som passar oerhört bra med Bosse Ringholm, men inte med det nya samhället. Vi kan ta den förkortade arbetstiden som exempel. Varför, Yvonne Ruwaida, inte låta människor själva bestämma över sina arbetstider? På 60-talet hade man en syn på människor som innebar att de var utbytbara mot varandra. Men i dag har alla en möjlighet på arbetsmarknaden, men ingen kommer att vara riktigt utbytbar mot någon annan. Om man bestämmer åt andra att de ska arbeta två timmar mindre, innebär det två timmar mindre lön eller att man betalar genom två timmar högre skatt. Det blir i alla fall två timmar mindre välfärd, eftersom man arbetar två timmar mindre och ni ännu inte uppfunnit den möjliga ekonomiska teorin där mindre arbete ger mer välstånd. Jag vill fråga: Varför ska Yvonne Ruwaida möjligtvis tvinga Bosse Ringholm att tvinga svenska folket, människor som är 20 år, 25 år, 30 år, ensamstående utan barn, småbarnsföräldrar med många barn att sänka sin ekonomiska standard? Varför ska ni ta er den fräckheten, när de redan i dag har det svårt? Varför ska ni bestämma att de ska arbeta mindre? Yvonne Ruwaida visade själv med sitt exempel av ett företag att man inte behöver göra så. Varför denna 60-talscentralism å statens vägnar, Yvonne Ruwaida? Det passar bra med socialdemokratin men inte med det nya samhället.
Fru talman! Miljöpartiet står för decentralisering, och vi står absolut inte för någon statlig centralism. Moderaterna är kända för deras slagord avreglering. Allt ska avregleras. Vi är absolut inte överens i alla frågor som rör statens ansvar med Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Men det finns faktiskt en fördel med arbetarrörelsen, nämligen att den har varit en demokratirörelse som har byggt upp bl.a. vissa rättigheter, t.ex. det som kallas för normalarbetstiden. Varför har man gjort det? Det gjordes mot vissa krafter, bl.a. det moderata partiet och Svenska arbetsgivareföreningen. Det gjorde man för att skydda och ge människor vissa rättigheter. Moderaterna vet att normalarbetstiden innebär inte att alla har en arbetstid på 40 timmar i veckan. Det är en dispositiv lagstiftning som ger en viss ram, en norm, ett golv. Vi vill sänka golvet. Det visar sig att dagens normalarbetstid hämmar en sänkning av normalarbetstiden för många olika yrkesgrupper. Det är sådana yrkesgrupper som har påbörjat en sänkning av normalarbetstiden och som inte kommer vidare. Det är arbetstagare i förhandling mot arbetsgivare. Det är arbetsgivare som ser problemen med arbetstidsförkortning och som inte har samma positiva inställning som företaget Peak Six. Arbetstagare har inte möjlighet att sänka arbetstiden så mycket som de skulle vilja, därför att normalarbetstiden på 40 timmar hämmar den utvecklingen. Jag tror att man måste ha vissa ramar som bestäms på statlig nivå och vissa rättigheter. Jag tror inte att de andra borgerliga partierna har samma inställning att allting ska avregleras i den takt som moderaterna vill. Det är åtminstone den bild jag har fått.
Fru talman! Nu var detta, som märktes i kammaren, inte alls svar på mina frågor. Min fråga var: Varför ska staten reglera att poliser, sjuksköterskor, läkare, tjänstemän och IT-anställda ska arbeta två timmar mindre som normalarbetstid? Nu säger Yvonne Ruwaida att de inte alls behöver göra det. Men normalarbetstiden ska väl betyda någonting? Man måste bestämma sig att antingen korta arbetstiden eller bara göra något som är ett sken. Lagstiftningen om förkortad arbetstid innebär att människor ska ha sin lön efter den ram ni centralt bestämmer. Det innebär antingen två timmar lägre lön att försörja sin familj och vardag med, eller så ska detta finansieras genom statliga subventioner och då blir det två timmar högre skatt. Varför ska staten bestämma detta för varje enskild människa i en ny tids ekonomi, där var och en spelar sin funktion och har sina önskemål, där livet skiftar över åren som går med mycket och lite arbete? Varför ska den statliga centralismen från 60-talet upplivas? Varför gör ni er själva till en fraktion av socialdemokratin? Förklara det som Siv Holma inte förklarade, nämligen hur ni kan stå bakom en skattepolitik som sänker skatten bara för miljardärer men höjer för pensionärer, som gör undantag för utländska höginkomsttagare, men som ser till att svenska låginkomsttagare har världens högsta skatter? Vari ligger det socialt rättfärdiga i en sådan skattepolitik i stället för en offensiv skattepolitik som sänker skatten för alla?
Fru talman! Den offensiva skattepolitik som moderaterna pratar om som sänker skatten för alla, innebär också att sänka utgifterna för både a-kassa och sjukförsäkring. Det kommer naturligtvis att drabba barnen till de föräldrar som är arbetslösa och barnen till de föräldrar som är sjukskrivna. Det är de som kommer att drabbas av moderaternas politik. Det är de som kommer att betala för de skattesänkningar som moderaterna vill genomföra. Nu räknar moderaterna med dynamiska effekter och att fler kommer i arbete med tiden. Det är en sak när man gör den typen av besparingar. Därför anser jag att moderaternas besparingar är totalt oansvariga. De är i en sådan storleksordning att man nästan häpnar att moderaterna vågar och säger sig vilja genomföra förslagen. Det skulle vara att rasera den välfärd som finns i Sverige i dag om man genomför moderaternas skattepolitik. Vi har i Miljöpartiet drivit en skattereduktion för låginkomsttagare. Den har permanentats. Det tycker vi är bra. Vi är inte positiva över att kompensationen för egenavgifterna ger de som har pengar mer pengar i plånboken och de som har mindre pengar inte lika mycket i plånboken, även om det procentuellt ser bra ut. Det är därför som vi har slagits för en permanentning av skattereduktionen för låginkomsttagare. Men man kan aldrig få igenom allt i en budget. När det gäller normalarbetstiden förstår jag inte riktigt vad moderaterna menar. Vi har i dag en normalarbetstid som är dispositiv, dvs. den ger ett slags golv till arbetstagarna när de ska förhandla. Om golvet sänks blir det precis som i dag. Man kan ha olika arbetstider, men man sänker normen för arbetstiden. Man ger de arbetstagare som vill sänka sin arbetstid en möjlighet att ha lagen i ryggen när de förhandlar. Det är nödvändigt.

Fru talman! Jag ser att Mats Odell redan har begärt replik på min inledande "Fru talman!". Jag ser fram emot en spännande debatt! Det ska bli intressant att höra vad Mats Odell har att invända mot mina första ord. Solidaritet är att vi lever oss in i andra människors villkor, att vi visar omsorg och omtanke om varandra. Som socialdemokrat hoppas jag att Sverige ska möta framtiden i solidaritet, att vi gemensamt värnar välfärden och utvecklar den så att det blir en välfärd för alla - inte bara för några. Vi vet att den moderna välfärdsstaten har ömtåligt skinn. Det kan lätt rivas upp revor i välfärden. Vi kan inte blunda för att det i vårt land finns många människor med en stark känsla av vanmakt och utanförskap. Låt oss då hjälpas åt att vända vanmakten till framtidstro. Låt oss inbjuda till deltagande och delaktighet. Låt oss se till att alla får chansen att vara med i demokratins gemenskap - alla, inte bara några. Då måste vi besegra arbetslösheten och ta vara på allas vilja att göra en insats. Då måste vi skapa bästa tänkbara skola för våra barn och öppna dörrarna på vid gavel för det livslånga lärandet. Då måste vi göra Sverige till ett föregångsland i omställningen till hållbar utveckling. Då måste vi fortsätta att gå från ett avloppssamhälle till ett kretsloppssamhälle. Då måste vi också se till att alla får den vård och omsorg de behöver, oavsett hur det ser ut med den egna ekonomin. Det är en stor utmaning för framtiden. Men samtidigt vet vi att vi har ett bättre och rättvisare system för att betala välfärden än vad lågskatteländerna har. Det som folk där kan slippa att betala i skatt får de dyrt betala i privata sjukvårdskostnader, skolavgifter, försäkringspremier och en vildvuxen flora av serviceavgifter och andra kostnader. Sådana privata system är ofta kusligt orättvisa, och de leder förfärande snabbt till att det blir en skev och konstig användning av ett lands sociala resurser. Bakom oss har vi ett 1990-tal med stora påfrestningar för svenska folket. Det har kostat på att dra upp Sverige ur det ekonomiska träsket. Svenska folket har gjort stora uppoffringar. Men nu börjar vi se resultaten. De stora underskotten i våra utlandsaffärer har vänts till rejäla överskott. Vårt land behöver inte längre krusa utländska bankirer för att i nåder få låna pengar till underskott som bara växer och växer. Den blytunga svenska statsskulden krymper och börjar nu bli en allt lättare börda för folkhushållet. De djupa hålen i statens kassakista börjar fyllas igen, och det börjar bli ordning och reda i vår ekonomi. Och det viktigaste av allt: massarbetslösheten har brutits. Den öppna arbetslösheten har halverats. Om vi tar de fyra åren från 1998 till 2001, handlar det om över 300 000 nya jobb. Det är nytt svenskt rekord. Inte någon gång under hela efterkrigstiden har vi haft en så kraftig ökning av sysselsättningen. Låt oss glädjas åt detta och med kraft gå vidare i kampen för arbete åt alla. Vi ska inte slå oss till ro, Karin Pilsäter, utan vi ska gå vidare och försöka ta vara på den nya tidens möjligheter. Gunnar Hökmark gjorde från talarstolen desperata försök att skyla över att det hade hänt någonting positivt i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. I grunden har ingenting hänt, sade Gunnar Hökmark. Det är lite märkligt. Här har Moderaterna år efter år sagt att det är omöjligt att klara att halvera den öppna arbetslösheten. Det går inte, har de sagt. När vi sedan ser till att det omöjliga blir möjligt är det ingenting värt. Vi hörde Gunnar Hökmark säga från talarstolen att det var ingenting. Först var det omöjligt, och sedan var det ingenting värt. Tyvärr får jag konstatera att Gunnar Hökmark fullföljer en rätt trist tradition från högerkrafterna, där man brukar tala om att det kommer att gå illa för Sverige. Man har i ganska många år hållit på med att tala om att det går utför, att solnedgången kommer i full fart osv. Detta har Moderaterna sagt alltmedan underskotten vändes till överskott, alltmedan nya företag har startats i stället för alla dem som gick i konkurs under den borgerliga tiden, alltmedan Sverige har intagit en tätplats i Europa bland länder som är särskilt intressanta för investeringar och alltmedan tillväxten har gått från ett rejält minus till en hög och jämn tillväxt. Gunnar Hökmark är som den ståndaktige tennsoldaten. I grunden har ingenting hänt, säger han. Skygglapparna är på. De långtidsarbetslösa som nu i allt större mängd kommer ut på arbetsmarknaden ser skillnaden. Ungdomar som tidigare hade väldiga problem att få jobb men som nu kommer ut på arbetsmarknaden ser skillnaden. Även i de regioner där arbetslösheten är hög ser man att det händer någonting; arbetslösheten går ned även där. Det är rätt många som får jobb även om vi vet att det återstår ytterligare många som behöver komma ut på arbetsmarknaden. Gunnar Hökmark säger att i grunden har ingenting hänt. Jag vill säga att vi nu ser resultat och att svenska folkets stora uppoffringar inte har varit förgäves. Det betyder att vi kan välja väg för politiken mycket friare än förut. Då vill vi socialdemokrater att de växande resurserna ska användas för att stärka välfärden och öka rättvisan, inte till väldiga skattesänkningar för dem som redan har det gott ställt. Det är tid för reformer, höjda barnbidrag, bättre bostadstillägg för pensionärerna, högre tak i a-kassan, bättre tandvårdsförsäkring, kompetensutveckling i arbetslivet, förlängd föräldraförsäkring - för att ta några exempel. Jag tror nog att de flesta tycker att det här är en rätt hygglig budget. Men vi hörde att Gunnar Hökmark är mycket missnöjd. Det beror på att Moderaterna vill någonting annat än vad vi socialdemokrater vill. Tänk bara på hur Gunnar Hökmark använder ordet reform. Att försämra anställningsskyddet är en reform enligt Hökmark. Att sänka ersättningen och införa fler karensdagar i sjukförsäkringen är också en reform enligt Hökmark. Kan man kraftigt skära ned på statens utgifter är det en reformverksamhet som får Gunnar Hökmark att gnugga händerna av förtjusning. Den här budgeten är den största reformbudget som vi haft på över tio år. Nu talar jag om goda socialdemokratiska reformer. När Hökmark beskriver det på det sättet att det är stopp för reformerna gör han väldigt tydligt att vad Moderaterna är ute efter är ett systemskifte och att bryta upp den svenska välfärdsmodellen. Liksom Siv Holma och Yvonne Ruwaida undrar jag: Varför drar ni i de andra borgerliga partierna inte öronen åt er? Varför säger ni inte rent ut att Moderaterna vill genomföra ett socialt experiment som kan få förödande konsekvenser för rättvisan och välfärden? Hur är det för övrigt möjligt för Kristdemokraterna att säga ja till Moderaternas idé om att helt och hållet avskaffa den statliga inkomstskatten och den inkomstutjämning som därigenom sker? Varför är det viktigare för Centerpartiet att vara med och skriva en gemensam reservation om den ekonomiska politiken än att slå vakt om regionalpolitiken? Vad är det för glädje med en gemensam reservation om den är så ihålig att den inte ens tar upp regionalpolitiken? Det enda som hjälper dessa människor är en regionalpolitik värd namnet, sade Lena Ek nyss. Är det då inte generande att ordet regionalpolitik inte finns med - och att det än mindre är någon substans i regionalpolitiken - i den här gemensamma reservationen? I Västra Götaland har Folkpartiet och Centerpartiet lämnat samarbetet med Moderaterna eftersom Moderaternas politik inte löste sjukvårdens problem utan i stället skapade nya problem. Varför försökte ni på riksplanet hindra de regionala politikerna att se till medborgarnas bästa? Varför gjorde ni det, Karin I samband med det senaste valet fick jag ett brev från Gunnar Hökmark. Jag har inte tackat för det ännu. I det brevet var han allvarligt bekymrad över att jag betalar så mycket skatt. För all del - tack för den vänliga omtanken! Samtidigt vet jag att vi i dagens Sverige inte tar ut skatt för att göra livet surt för medborgarna, utan att skatten är ett pris som vi får betala för att leva i ett humant och civiliserat samhälle. Med skatter betalar vi en välfärd som skapar trygghet. Med skatter kan vi minska inkomstskillnaderna. Med skatter styr vi samhället i riktning mot en bättre miljö. I det här brevet skriver Gunnar Hökmark följande: "Det borde vara så att den som tar emot bidrag inte betalar skatt och att den som betalar skatt inte behöver bidrag." Tänk efter! Ska de som får bidrag därför att de är sjuka, arbetslösa eller förtidspensionerade tvingas begära skattebefrielse varje gång de går till snabbköpet, som ju ska ta ut moms på varorna? Ska de vara tvungna att begära undantag varje gång de köper en bussbiljett, går på bio eller teater eller på annat sätt ska betala skatt ute i samhället? Det är ju ett helt förnedrande system för människor som har rätt till bidrag utan att behöva skämmas. Visst låter det bra med Moderaternas slagord om att man ska kunna leva på sin lön men, Gunnar Hökmark, tänk på den ensamstående trebarnsmamman! Inte är Gunnar Hökmarks vänner bland arbetsgivarna beredda att höja hennes lön så mycket att hon klarar sig utan barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag och en hygglig ersättning när hon blir sjuk eller arbetslös. Jag hade hoppats att Mats Odell i sitt anförande själv skulle ha redovisat att Kristdemokraternas budgetalternativ tyvärr har kommit att bli helt ohållbart. Nu ska jag använda två tekniska ord som finns i budgetlagen, nämligen bruttoredovisning och nettoredovisning. Bruttoredovisning är bäst eftersom allting redovisas. Nettoredovisning snävar in redovisningen och visar bara en del av det hela. Budgetlagen säger att det ska vara bruttoredovisning men att det i undantagsfall kan vara nettoredovisning om det finns speciella skäl. Ingen har fördömt nettoredovisningen i så skarpa ordalag som Mats Odell. Det har ändå varit sådana fall där det funnits speciella skäl som kunnat motivera en nettoredovisning och där man har kunnat ta stöd i den undantagsbestämmelse som finns i budgetlagen. Men vad som nu händer är en häpnadsväckande personlighetsomvandling. Den person som varit nettoredovisningens fränaste och hårdaste kritiker slår nu själv rekord i nettoredovisning. I våras protesterade Mats Odell mot de rätt små och godartade former av nettoredovisning som fanns med följande ordval: budgettricksande, bokföringsmässiga manövrer, gömmer undan utgiftsökningarna, kringgår budgettaket osv. Men nu är han nettoredovisningens verklige stormästare som ägnar sig åt en närmast hämningslös nettoredovisning som det inte på något sätt går att förena med budgetlagen. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har alla tre förut bekänt sig till finansieringsprincipen - när man föreslår stora budgetförändringar som påverkar kommunernas skatteinkomster ska det normalt regleras genom förändringar i det generella statsbidraget till kommunerna inom utgiftsområde 25. Men i det här fallet är det bara ni moderater som gör det och det ska ni ha ett rejält erkännande för. Det måste ha tagit emot för er, kan jag tänka mig, att föreslå ett utgiftstak som blir många miljarder högre än regeringens utgiftstak - även om ni hade råkat räkna fel på 15 miljarder kronor så att det till slut visade sig att ert utgiftstak var 15 miljarder högre än ni själva från början trodde. Det felet har ni alltså nu rättat till och det är bra. Sedan har vi de tre andra borgerliga partierna. De försöker att göra det lätt för sig genom att i stället belasta en inkomstskattetitel - de finansierar utgifter från inkomstsidan i budgeten. Riksdagens budgetkontor har räknat på detta och visar att de tre partierna belastar en speciell inkomstskattetitel med regleringar på 10-50 miljarder kronor. Dock är denna inkomstskattetitel inte en outtömlig inkomstkälla. Om man belastar det här kontot med så stora utgifter uppstår ett underskott på 10-20 miljarder de olika åren - med ett underskott på en inkomsttitel har man gått över alla gränser när det gäller nettoredovisning och nettobudgetering. Det är verkligen tur att det finns en riksdagsmajoritet som kommer att rösta ned sådana budgetalternativ. Detta hade jag trott att möjligen Mats Odell hade velat redovisa innan någon annan hann göra det men så blev det inte. Jag tycker att det är märkligt att Mats Odell ändrar karaktär så snabbt när det gäller en så här viktig fråga. Det är intressant att notera hur en del borgerliga nu när det går väldigt bra för Sverige liksom vill säga att det beror på den politik som fördes under den borgerliga regeringen i början av 90-talet - en intressant argumentering eftersom ni inte använde den under förra mandatperioden. Under förra mandatperioden talade ni bara om hur illa det skulle gå för svensk ekonomi. Nu när det inte kan döljas annat än möjligen för Gunnar Hökmark att det faktiskt är ganska bra i den svenska ekonomin vill ni haka på framgången och säga att det beror på den politik som fördes mellan 1991 och 1994. Det är rörande men ni får ursäkta om jag finner det något långsökt. Glöm för övrigt inte att vi aldrig har haft så många i arbetsmarknadsåtgärder och så många arbetslösa som vi hade under den tiden! Slutligen vill jag tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett konstruktivt och gott samarbete. Allra sist yrkar jag bifall till finansutskottets förslag.

Fru talman! Jan Bergqvist har nu kvitterat att jag begärde replik innan han hade läst upp sin, vanligtvis, vackra poetiska inledning om det goda svenska folkhemmet. Han var sedan själv förvånad över att jag inte hade sagt saker som han hade tänkt begära replik på, så i den delen står det väl 1-1. Nåväl, finansutskottets ordförande torde vara den ende som sysslar med ekonomi som inte erkänner att de strukturreformer som genomfördes av den borgerliga regeringen under perioden 1991-1994, exempelvis avregleringen av telemarknaden, har haft en dominerande betydelse för att inflationen har gått ned och för att fler människor får arbete i dag. Jan Bergqvist väljer som vanligt att trots allt tala om budgetteknik. Då vill jag bara konstatera att utskottsmajoritetens invändningar mot vårt budgetalternativ enbart handlar om budget och redovisningsteknik. För de tre av våra budgetförslag som ifrågasätts handlar det sammantaget om mindre än en femtedel av skillnaden mellan regeringens budget för år 1999 och utfallet. Det är alltså mindre än 1 % av omslutningen för offentlig sektor. De här budgetförslagen kritiseras - ja. Men de består till 85 % av sådant som är utrett av riksdagens utredningstjänst. Resterande del är ett försiktigt antagande om att vår politik leder till 0,4 % lägre arbetslöshet. Fru talman! Jag hade snarare väntat mig att Jan Bergqvist skulle tala om att vi inte tycker att vår politik skulle ge större effekt - men okej. Vårt budgetalternativ tycker vi avstyrks med mycket svaga argument. Ideologiskt står majoriteten, som jag nyss har påpekat, mer än tomhänt. Det är symtomatiskt att era invändningar handlar om vår budget och redovisningsteknik. Så till detta med nettoredovisning. Jan Bergqvist, det är så att våra statliga skattesänkningar bör kvittas mot statlig inkomstskatt och inte redovisas som kommunala bidragshöjningar. Detta är huvudprincipen och så har regeringen själv gjort när det gäller den tillfälliga skattereduktionen för låginkomsttagare, vilken nu för övrigt också har blivit permanent.
Fru talman! Jag vill replikera på det som Mats Odell sade efter det att han blivit avknackad av talmannen. Läser man författningskommentaren till budgetlag står det tydligt: "Paragrafen innehåller inget undantag från bruttoprincipen beträffande inkomster som redovisas mot inkomsttitlar. Sådana inkomster skall därför alltid budgeteras och redovisas brutto." Det märkliga är att det inte fanns någon som så häftigt och i så kritiska ordalag kritiserade nettoredovisningen i våras som Mats Odell. Då fanns det ändå konkreta skäl som gjorde att man kunde åberopa en undantagsbestämmelse i budgetlagen. Men nu har Mats Odell släppt alla hämningar. Det är bekymmersamt, tycker jag, att kristdemokraterna kastar sig så mellan den ena och den andra ståndpunkten. Vi har ju sett ett annat exempel på det tidigare. Det gäller Botniabanan. Då fick Mats Odell ett oerhört genomslag i medierna med just finansieringsprincipen. Han talade om en skandal, och det framställdes i TV och på andra ställen som att det var något fuffens på gång. Mats Odell deltog? Jo, då skrev man tydligt: Vi kan i detta sammanhang acceptera regeringens finansieringsmodell. Först är det alltså skandal, och sedan kryper Mats Odell till korset och accepterar det. Nu har han gått längre än vad som är rimligt. Så här långt i nettoredovisning får man inte gå. Det är alldeles tydligt. Jag sade egentligen det här i välmening. Det hade naturligtvis varit bäst om jag hade sluppit att ta upp den här kritiken mot Mats Odells budgetalternativ som gör att det faller helt och hållet. Det hade varit mycket bättre om Mats Odell själv hade redovisat att det hade blivit fel.
Fru talman! Först börjar Jan Bergqvist med att göra ett självmål av närmast olympiska mått. Det vi har kritiserat när det gäller Botniabanan är just det sätt som regeringen förutsattes finansiera det på. Jag ber Jan Bergqvist gå tillbaka och titta i trafikutskottets protokoll. Sedan detta med nettoredovisningen. Vi tog till oss den kritiken, Jan Bergqvist. Därför tog vi bort nettoredovisningen av karensdagen och har gjort en korrekt bruttoredovisning. Men det som återstår är ju faktiskt statliga skattesänkningar som vi genomför. Det är helt absurt att redovisa statliga skattesänkningar som ökningar av de kommunala statsbidragen. Det är detta vi har gjort. På den punkten har ju regeringen faktiskt varit klok och banat väg genom att själv tilllämpa den tekniken, så det vore nog klädsamt om Jan Bergqvist talade med lite mindre bokstäver i den delen. Sedan till detta med reformer. Jan Bergqvist säger att reformer "för er" - han nämner då Moderaterna som första alternativ - är att öka utgifterna och att "vi" har reformer som förändringar av ekonomins funktionssätt. Låt mig igen, Jan Bergqvist, ta ett exempel på en reform. Det är just avregleringen av telemarknaden. Det kostade inte pengar. Men det har däremot skapat ökad produktivitet. Det har skapat fler arbetstillfällen. Det är den typen av reformer som ni totalt har slutat att genomföra. Det är det som gör att vi ser oroväckande tendenser inför framtiden.
Fru talman! Jag har läst protokollet i trafikutskottet mycket noggrant. Jag känner till exakt vad det står. Det allvarliga tycker jag är att Mats Odell kastar sig från den ena ståndpunkten till den rakt motsatta på mycket kort tid. När det gällde Botniabanan tog det tre veckor. Mats Odell gick ut och sade att det var en skandalös finansieringsprincip som användes. Tre veckor senare kröp han till korset och skrev att han accepterade finansieringsmodellen i trafikutskottet. Samma sak med nettoredovisningen. I våras var det fruktansvärt. Det var bokföringstekniska manövrer, budgettricksande och allt möjligt. Nu ställer han till med en nettoredovisning där man får ett miljardunderskott på en inkomstskattetitel, och han tycker att det är fullständigt okej. Det är inte så man ökar trovärdigheten för kristdemokraternas politik, Mats Odell.
Fru talman! Jag ska börja med att kommentera något fullkomligt obegripligt som Jan Bergqvist sade när han pratade om Västra Götaland. Han frågade varför vi försöker hindra politikerna från att göra det bättre för medborgarna. Det är ett fullkomligt obegripligt uttalande. De enda som försöker hindra lokala politiker från att genomföra sin politik är ju ni, bl.a. Fru talman! Sedan skulle jag också vilja göra en liten kort kommentar om det här med finansieringsprincipen, utöver det som Mats Odell har sagt. Det är uppenbart att finansutskottet har en ordförande som inte kan skilja en utgift från en inkomst ens när han ser dem. Det tycker jag är lite oroväckande. Han påstår att vi finansierar utgifter från en inkomsttitel. Det var precis det ni gjorde. Det var precis därför vi kritiserade det. Inkomster kom så att säga aldrig in i statsbudgeten för att sedan gå ut som utgifter, utan de fick vända ute i verksamheten så att det inte syntes att de fanns. Vi redovisar en skattesänkning som en skattesänkning. En minskad inkomst redovisas som en minskad inkomst i stället för att en skattesänkning, en inkomstminskning, redovisas som en utgiftsökning, vilket skulle vara mer missvisande gentemot medborgare och alla andra. Det kan hända att man av tekniska skäl borde redovisa det på båda sätten. Vi kan säkert arbeta vidare med det här. Men jag säger som Mats Odell: Är detta den enda invändning ni har? Då står ni ju verkligen extremt barfota i er kritik av våra budgetalternativ. Ni brukar hävda att våra besparingar inte är genomförbara och dessutom ohemula och allmänt orimliga, kallhamrade och hårdhjärtade. Det bästa beviset för oss på att de är både genomförbara och kanske inte heller så hemskt farliga är ju det som alltid händer, nämligen att socialdemokraterna året därpå kommer med samma besparing men inte riktigt lika stor. Det har hänt år efter år när det gäller vägunderhållning, kunskapslyft, arbetsmarknadspolitik, lokala investeringsprogram och många andra saker. Jag skulle vilja fråga Jan Bergqvist: Hur mycket kommer ni att följa efter när det gäller arbetsmarknadspolitiken, speciellt med tanke på den forskning och de utvärderingar som nu finns vad gäller arbetsmarknadspolitiken?
Fru talman! Det verkar som om Karin Pilsäter inte har läst budgetlagen och författningskommentaren till budgetlagen. Jag vill upprepa vad som står där: "Paragrafen innehåller inget undantag från bruttoprincipen beträffande inkomster som redovisas mot inkomsttitlar. Sådana inkomster skall därför alltid budgeteras och redovisas brutto." Så är det. I och för sig skulle det naturligtvis vara bra om vi kunde ha de här debatterna om budgetteknik i större utsträckning i finansutskottet och i mindre utsträckning i kammaren. Det kan jag hålla med om. Men här handlar det framför allt för kristdemokraternas del om en redovisning som är politiskt märklig. Först går man ut och fördömer och tar avstånd, och när det sedan har gått några månader gör man en nettoredovisning som är extremt långtgående. Så till Västra Götaland. Jag har ju glädjen av att bo i denna förnämliga del av landet och hör ett och annat. Jag har även hört folkpartister säga att de blev hårt ansatta från sin riksledning när det var fråga om att bryta upp samarbetet med moderaterna och hitta ett annat sätt att sköta det här. Men jag vill säga att folkpartisterna i Västra Götaland såg till medborgarnas intresse till skillnad från kristdemokraterna som inte kunde vara med. Trots påtryckningar som de själva i alla fall upplevde från rikspolitiskt håll ställde de upp på en bra sak för sjukvården i Västra Götaland.
Fru talman! Vi har alltså en ordförande i finansutskottet som ägnar finansdebatter åt skvaller och hörsägen från en region som inte har någonting med det här att göra och som ägnar debatten åt något som han själv säger att han inte tycker att vi ska ägna debatten åt. Men varför kan vi inte ägna debatten åt något viktigt och riktigt då? Om inte finansutskottets ordförande kan skilja en inkomst från en utgift får vi väl ta det vid något annat tillfälle. Men om budgetlagen inte gör några undantag för inkomster är det inte något argument mot att redovisa en inkomstminskning som en inkomstminskning. Kan vi inte tala om sakpolitiken i stället? Ni skriver t.ex. så här: Faran med motionens förslag är att de arbetslösa i stället för att få chansen att utveckla sig och förbereda sig för ett nytt arbete riskerar att passiviseras. Det är er kritik mot att vi vill skära ned på arbetsmarknadspolitiken. Häromdagen lade Calmfors, Forslund och Hemström fram forskning där de drog huvudslutsatsen att arbetsmarknadspolitiken knappast har lett till att matchningseffektiviteten har påverkats positivt, vilket ju är en av huvuduppgifterna i dagens läge. Undanträngsningseffekterna är betydande. Det är svårt att visa positiva individeffekter, och det är ändå det viktigaste att det blir bättre för den enskilda individen. Slutsatsen är att AMS-åtgärderna bör ha mindre volym vid framtida konjunkturnedgångar. Då måste de först ha mindre volym i konjunkturuppgångar. Vi har aldrig haft så stor andel av arbetskraften i arbetsmarknadsåtgärder som vi har i dag, när vi står på toppen av konjunkturen. Då har vi ingen fallhöjd när konjunkturen vänder nedåt. Jag skulle tycka att det vore mycket bättre om finansutskottets ordförande kunde ägna sig något litet åt sakpolitiken och tala om vad det är för fel på idén att i dag dra ned på arbetsmarknadsåtgärderna och koncentrera sig på det som är spjutspetsuppgifterna och i stället skapa en arbetsmarknadspolitik som lägger en bättre grund för framtiden. Det tycker jag skulle vara intressant att höra vad Jan Bergqvist har att säga om.
Fru talman! Om man skär ned på de resurser som står till förfogande för att hjälpa dem som är långtidsarbetslösa, dem som är arbetshandikappade och andra som har problem på arbetsmarknaden - det finns t.ex. stora regionala skillnader - innebär det att många enskilda individer får sämre möjlighet att få hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden. Man kan åberopa den rapport som Karin Pilsäter åberopade, men om vi tittar på de erfarenheter som finns ute i olika regioner och erfarenheterna hos de enskilda människorna anser vi att det behövs en omfattande arbetsmarknadspolitik. Vi kan nu se hur långtidsarbetslösa kommer ut på arbetsmarknaden tusen efter tusen bl.a. med hjälp av de nya insatserna som vi har gjort. Det sätter vi oerhört stort värde på, och det är därför som vi är kritiska. Sedan vill jag skärpa tonen mot Karin Pilsäter. Det som hon replikerade på min kritik mot er nettoredovisning innebär i det närmaste goddag-yxskaft. Jag diskuterar alla sakfrågor. Vi har i utskottet utförligt också redovisat vår kritik mot Folkpartiets budgetalternativ. Jag är beredd att fortsätta den diskussionen både i dag och i andra sammanhang. Men Karin Pilsäter för diskussionen som att det inte har någon betydelse att man bryter mot budgetlagen. Det lät inte så i våras när vi hade en nettoredovisning som kunde diskuteras om den var lämplig. Men det fanns undantagsbestämmelser i budgetlagen som kunde motivera detta. Här kan man göra ett klart konstaterande att det är inget undantag beträffande inkomster som redovisas med inkomsttitlar, och det kan man inte bara bortse ifrån. Man kan inte vifta bort det och säga att det inte är någon viktig debatt. Det gör ju att ert budgetalternativ faller helt och hållet.
Fru talman! Jag tänkte ägna min replik åt människor av kött och blod, medmänniskor. Finansutskottets ordförande säger i inledningen av sitt anförande att solidaritet innebär att vi lever oss in i hur andra människor har det. Då undrar jag hur mycket finansutskottets ordförande har levt sig in i hur äldre kvinnor, pensionärer över 75 år, har det. Enligt Statistiska centralbyrån är det nästan en tredjedel av dessa kvinnor som lever under socialbidragsnivån efter ett långt och strävsamt liv med låga inkomster - många gånger fattigt och eländigt. På sin ålderdom tvingas de nu att leva under socialbidragsnivån. Har finansutskottets ordförande levt sig in i hur dessa äldre kvinnor har det? Den andra gruppen som jag vill ta upp är unga föräldrar och unga mammor som, om de är arbetslösa, studerande eller inte har arbetat under hela kvalificeringstiden, har föräldrapenningens grundnivå 60 kr om dagen att leva på. Per månad blir det 1 800 kr att klara sig och sitt barn på.
Fru talman! Jag har hemma i Göteborg kontakt med många pensionärer, inte minst en hel del äldre kvinnor. Jag fick ett brev från Ester Nagel, och jag har träffat henne i olika sammanhang. Hon skrev: Är det rimligt att jag efter det att min hyra är betald ska leva på 3 300 kr i månaden? Jag har talat med henne och vi har gått igenom situationen. Det finns många äldre som har det väldigt dåligt ekonomiskt. Det är en förklaring till att vi satsar på höjda bostadstillägg. Det har stor betydelse för just de pensionärer som har det sämst ställt. Inte minst i storstäderna där hyrorna är höga innebär höjningen av bostadstillägget en värdefull hjälp för att förbättra en besvärlig ekonomisk situation. Så jag försöker att sätta mig in i deras situation. Jag försöker också sätta mig in i barnfamiljernas situation. Jag kan hålla med om att det är för lite med 60 kr om dagen. Vi får på olika sätt förbättra för barnfamiljerna. Att höja grundnivån i föräldrapenningen är ett sätt, men vi kan inte göra allt på en gång, det förstår Lena Ek. Som Yvonne Ruwaida redovisade har vi gjort stora insatser för att förbättra för barnfamiljerna, och vi är beredda att fortsätta med det undan för undan.
Fru talman! Det är viktigt med bostadstillägget, det har Jan Bergqvist alldeles rätt i. Men i den totala livssituationen är det fortfarande nästan en tredjedel av de äldre över 75 år som lever under socialbidragsnivån, och detta efter sex år av högkonjunktur. Jag konstaterar bara att man har prioriterat bort gruppen fattiga pensionärer. Utvecklingen går i riktning mot en pensionärsboom. Det saknas barn. Det är kris i befolkningsfrågan. Vi har upprepade gånger diskuterat i finansutskottet vad detta ger för effekter i statens budget framöver. Samtidigt sänder man signaler till barnfamiljer om att de inte ska klara sig på föräldrapenningen. De ska gå till det sociala. Vi har inte levt oss in i deras situation sedan 1987 då nivån på 60 kr fastställdes. Jag tycker att det är förskräckligt. I enrum säger alla att det här inte är bra. Men nu har det gått ganska många år sedan 1987. Dessa problem har ju påtalats. En gång om året kommer statistik från Socialstyrelsen där denna grupp ständigt är överrepresenterad. Det vet man också ute i kommunerna. Ni har ju fortfarande många kommunalpolitiker i ert parti trots alla angrepp på kommunal självstyrelse. Är det inte förskräckligt att unga barnfamiljer tvingas att leva på denna nivå? Jag skulle inte klara mig på 60 kr om dagen.
Fru talman! Vi bortser verkligen inte från de fattiga pensionärernas situation. Det är en helt felaktig beskrivning som Lena Ek gör. I själva verket höjer vi grundavdraget, vilket är till fördel för tre fjärdedelar av pensionärerna. En fjärdedel av pensionärerna betalar inte inkomstskatt. Där sätter vi in stödet där det är som allra viktigast, nämligen till boendekostnaderna. Vi förbättrar bostadstillägget, och det har betydelse för de allra fattigaste pensionärerna. Inte minst i stora städer där hyrorna är väldigt höga har höjningen av bostadstillägget utomordentligt stor betydelse för många enskilda pensionärer. När det gäller unga barnfamiljer är åtgärderna för att minska arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i grunden oerhört viktiga för att man ska komma till rätta med deras situation. Samtidigt förbättrar vi för barnfamiljerna med höjda barnbidrag och på andra sätt undan för undan. Vi sätter inte något stopp för reformarbetet. Men samtidigt är det så, som Lena Ek vet - inte minst efter det samarbete vi hade här i riksdagen under många år mellan Centerpartiet och socialdemokraterna - att pengarna räcker en bit, men de räcker inte till allt som man skulle önska sig omedelbart.
Fru talman! Jag vill gärna säga till kammaren att det inte alls är konstigt att Jan Bergqvist ägnar sig åt den bokföringspolitiska debatten. Han tyckte ju att det var fel av mig att ta upp frågan om arbetslösheten. Han tyckte att det var fel att peka på vad Socialdemokraterna numera bara räknar som 4 % arbetslösa och sade att det var att svartmåla. Man ska tydligen inte nämna det faktum att det finns ytterligare 12 % arbetslösa, förutom dem som av arbetsmarknadspolitiska skäl har blivit förtidspensionerade eller placerade i andra verksamheter. Det är just denna arrogans som jag tycker är viktig att ta upp, därför att det är fräckt av er gentemot landets arbetslösa att hävda att arbetslösheten bara är 4 % när det i själva verket är många, många fler än de som ni nämner. Det allvarliga i detta är att det har direkta konsekvenser för den ekonomiska politiken. När jag sade att vi har en tid av försummade möjligheter menade jag just detta faktum att ni har försummat att föra en ekonomisk politik som skapar utbud av företagande och utbud av arbete som pressar ned arbetslösheten till en nivå som gör det möjligt att förena hög sysselsättning med en lugn ekonomisk utveckling. Ni har inte gjort detta, utan ni har ridit på och skrutit om högkonjunkturen. Som påpekades här tidigare är Sveriges utveckling ungefär densamma som i andra jämförbara länder. Det allvarliga, Jan Bergqvist, är att vi nu går in i en vikande konjunktur med en unikt hög arbetslöshet. Vi har aldrig på toppen av en högkonjunktur haft så många arbetslösa människor, oavsett om man mäter med era mått eller om man lägger till de mått som är relevanta för alla som är arbetslösa. Därför vill jag ställa frågan, Jan Bergqvist: Varför så rädd att nämna arbetslösheten vid dess rätta namn? Varför så rädd att redovisa dess omfattning? Och varför så rädd för att redovisa en politik för att få ned arbetslösheten?
Fru talman! Vi har ju i finansutskottet haft en diskussion om arbetslösheten. Vi har då redovisat tabeller och olika tal, och vi har haft en diskussion om vad det är man ska redovisa osv. Det finns ingen som helst rädsla att redovisa arbetslösheten och olika aspekter på den. Det är tvärtom oerhört viktigt. Gunnar Hökmark kan inte ha fört särskilt noggranna anteckningar när han lyssnade på vad jag sade. Det är inget fel att ta upp en diskussion om arbetslösheten. Jag sade ju själv i mitt anförande att det är en avgörande fråga för framtiden. Det som är lite märkligt är Gunnar Hökmarks sätt att presentera utvecklingen. Han säger att i grunden har det inte blivit några förändringar. Det är naturligtvis att se på arbetsmarknaden med skygglappar. Det har ju skett en dramatisk sänkning av ungdomsarbetslösheten. Invandrare som har haft jätteproblem ser att de kan komma ut på arbetsmarknaden mer och mer nu, och långtidsarbetslösa kommer ut på arbetsmarknaden undan för undan i tusental. Och Gunnar Hökmark säger att ingenting har i grunden skett. Det är det som är fel. Man måste faktiskt se allt som händer. Det kan ju inte vara något fel att man då redovisar att den öppna arbetslösheten har halverats, eftersom ni sade att det i praktiken var omöjligt. Nu när det omöjliga är möjligt säger ni att det är ingenting värt.
Fru talman! När vi diskuterar arbetslösheten gör vi det utifrån utgångspunkten att det behöver föras en politik som gör att vi under lågkonjunktur och högkonjunktur kan hålla nere siffrorna för arbetslösheten och se till att så många som möjligt är i arbete. Det är viktigt för de enskilda människorna, för den sociala tryggheten och den sociala identiteten. Det är därför som det är allvarligt att ni fokuserar på ett begränsat mål som är statistiskt definierat på ett visst sätt i stället för att tala om hela arbetslösheten. Vi talar också om behovet av en långsiktig politik som skapar förutsättningar för att fler människor på längre sikt kommer i arbete. Det är klart att jag håller med Jan Bergqvist om att visst har det hänt någonting i bemärkelsen att fler har fått jobb. Det är fullkomligt uppenbart. Men det beror ju på konjunkturens upp och nedgångar. Det unika nu är att vi aldrig har haft så många arbetslösa på toppen av en mycket långvarig högkonjunktur som är internationell. Det innebär att vi kan konstatera att det inte har genomförts de strukturella reformer som behövs för att pressa ned arbetslösheten så att den långsiktigt hade kunnat bli ännu lägre än vad den är i dag. Det är som om ni har försummat en tid av möjligheter. Det är allvarligt därför att det kommer att drabba många enskilda människor. Och det är ert ansvar. Det är naturligtvis inte Jan Bergqvists ansvar, utan det är Bosse Ringholms och regeringens ansvar, för inom vänsterblocket har man blockerat varandra så att inga åtgärder har genomförts. Men skryt inte med högkonjunkturen för den går över. Det som består är de politiska reformerna. Det ser vi i dag när vi drar nytta av 90-talets reformer. Därför borde vi se reformer i dag för framtiden. Det är i det avseendet ni har försummat en tid av möjligheter.
Fru talman! Gunnar Hökmark tycks inte upptäcka hur isolerad han är i den här debatten. De andra borgerliga partierna har ändå gett en mer nyanserad och balanserad syn på den ekonomiska utvecklingen. För Gunnar Hökmark blir det mycket enkelt, nämligen att orsaken till att det gick så dåligt 1991 till 1994 är att det då var lågkonjunktur och att det går så bra nu för Sverige beror på att det är högkonjunktur. Det är lite väl enkelt. Det är i själva verket så att bakom de resultat som vi nu ser och som gör att Sverige har utvecklats så att vi har ett företagsklimat som är i internationell toppklass och som gör Sverige till ett oerhört spännande och intressant investeringsland i den tekniska frontlinjen ligger en lång rad av insatser som har med teknisk utveckling och forskning att göra. Det är kunskapslyft, kompetensutveckling och en oerhört mödosam budgetsanering och en massa saker som ligger bakom detta. Glöm inte att aldrig har bidragsberoendet varit så starkt som när de borgerliga regerade. Aldrig har arbetslösheten varit så hög i modern tid. Aldrig har vi haft så många arbetsmarknadsåtgärder som då. Det borde ändå stämma Gunnar Hökmark till viss eftertanke.
Fru talman! En av de reformer som genomförts i denna budget och som flera borgerliga partier verkar blunda för är faktiskt den gröna skatteväxlingen. Just nu pågår en klimatkonferens i FN:s regi. Utsläppen av koldioxid är ett av de största hoten. I dag kan man läsa i tidningen att ett par öar i Papua Nya Guinea inom fem år kommer att ha drunknat i havet på grund av växthuseffekten. Och vi kan gå närmare. I dag svämmar halva Sverige över, och det beror på växthuseffekten. Tidigare var ju forskarna oeniga och det har de varit i väldigt många år, men nu är forskare eniga om att växthuseffekten leder till mer kaotiska vädersituationer, till fler och hårdare stormar, översvämningar och torka. Växthuseffekten finns. Reformen om grön skatteväxling är en reform som Moderaterna inte ens vill ha och som de dessutom blundar för. Men fortfarande, trots den reform som genomförs nu och som är en bra början, behöver det göras mer. Transportkostnaderna är alldeles för låga. Det är lönsamt i dag att slakta gris i Danmark, att röka köttet i Frankrike, att skiva och paketera det i Tyskland för att sälja det som Tulip bacon i Sverige. Och det är lönsamt att transportkostnaderna är för låga. Vi har nu höjt dieselskatten med tio öre, men det är inte tillräckligt. Miljöchefen på ett av Europas största transportbolag, Shenker BTL, anser att vi måste höja dieselskatten ännu mer för att få åkerinäringen att minska transporterna. Det säger man t.o.m. inom transportbranschen. Är socialdemokraterna beredda att gå vidare och minska koldioxidutsläppen genom framtida höjningar av bensin och dieselskatterna?
Jag vill erinra om att repliken ska riktas till Jan Bergqvist. Gunnar Hökmark är inte den som står i talarstolen just nu.
Fru talman! Jag är glad att jag fick frågan om den framtida miljön, för det är en av de stora ödesfrågorna. Det handlar om huruvida vi i dag är beredda att vidta sådana åtgärder att vi till kommande generationer kan överlämna ett gott och hållbart samhälle. Det är en stor utmaning. Det här är frågor som behandlats i samband med den gröna skatteväxlingen, men det är i ännu större utsträckning frågor som har tagits upp av utredningar som är klara. Det är Klimatkommittén, Kemikaliekommittén och Miljömålskommittén. De utredningsarbetena är färdiga, men det pågår ett beredningsarbete i Regeringskansliet. Jag hoppas att det kommer att bli ett brett och starkt stöd i riksdagen för att sätta upp etappmål så att vi kan nå goda miljömål framöver och att vi då ska ha kunnat utveckla strategier för att se till framtidens intressen; våra barn, barnbarn och kommande generationer.
Fru talman! Jag fick inget svar på om vi ska höja diesel och bensinskatterna i framtiden. Det jag tycker är lite synd, och där hoppas jag att Socialdemokraterna kommer att komma till skott, är att man inte satt ned foten när det gäller hur man ser på den framtida utvecklingen av den gröna skatteväxlingen. Det är oerhört viktigt med tydliga signaler till näringslivet; till transportbolagen, till producenterna av bilar och lastbilar osv. Volvochefen gick ut och sade att vi behöver ökade bensinskatter. Det är en viktig signal för framtiden. Det har alltså t.o.m. Volvochefen sagt. Han säger att det är en svår men viktig uppgift för politiker att tydligt och visionärt ställa upp de här målen. Volvochefen tycker i dag att växthuseffekten är en av de största och viktigaste framtidsfrågorna. Konsum i Norrköping brukade tidigare köpa in ägg från en lokal producent som fanns en och en halv kilometer från Norrköping. Bonden brukade köra in äggen dessa få kilometrar, packa upp dem och ibland hämta trasiga ägg. Nu har man bestämt sig för att KF:s lagercentral i Västerås ska komma och hämta äggen och köra upp dem till Västerås där de förpackas. Sedan åker man med dem till Norrköping. Det blir en körsträcka på 68 mil för de här äggen. Innan dess var körsträckan tre kilometer. Detta är lönsamt på grund av dieselskattens nivå. Men vi kan inte bara se på vad som händer i Sverige. Vi behöver höja diesel och bensinskatterna i framtiden, men vi måste också se till vad som händer på EU-nivå. Här bromsar Sverige i dag. Socialdemokraterna säger tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet: Vi vill inte ha miniminivåer på miljöskatter på EU-nivå. Det är väldigt olyckligt. Här önskar vi en förändring av regeringens linje innan Nicemötet i december.
Fru talman! Jag är inte beredd att här ge svar på konkreta skattefrågor. Det kommer för övrigt en skattedebatt om en liten stund. Däremot vill jag säga att vi i Socialdemokraterna är inställda på att det är fullt möjligt att driva utvecklingen så att vi får både fler jobb och bättre miljö. Det kan bli målkonflikter, men vi är beredda att arbeta för att lösa de konflikterna. I den socialdemokratiska riksdagsgruppen har vi så sent som i går tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska göra att vi ägnar ännu större intresse åt frågan om grön skatteväxling. Sedan kommer mycket snart förslag från regeringen om miljömålen och om uppföljning av Klimatkommitténs förslag. Jag hoppas att vi ska kunna få en bred enighet i riksdagen om att ta itu med de här frågorna på ett rejält sätt.

Fru talman! Vi är på väg in i ett nytt skede i svensk ekonomi och svensk politik. Efter den katastrofala inledningen av 1990-talet, med regeringen Bildt, krisregeringen Bildt, kan man karaktärisera den politiska och ekonomiska utvecklingen så att det har handlat om tre olika faser. Det handlade om att reda ut den ekonomiska härva som regeringen Bildt ställde till med. Jag har full förståelse för att Carl Bildt inte vill vara närvarande vid den här typen av debatter med tanke på det konto som belastar honom för framtiden. Det är ju så att budgetsaneringen, som inleddes efter valet 1994, är ett arbete som har pågått under hela 90-talet. Det är ett arbete som fortfarande pågår i våra kommuner och landsting som ett resultat av den katastrofala inledningen av 90-talet. Nästa skede har varit arbetslöshetsbekämpning. Det är naturligtvis med stor stolthet som vi kan säga att vi i dag har nått ett av våra etappmål, det om 4 % arbetslöshet. Vi har halverat arbetslösheten. Vi har också halverat antalet personer i s.k. arbetsmarknadspolitiska program eller åtgärder. Det har ju redan framgått av debatten att Moderaterna, inte minst Lars Tobisson, sade att det var fullkomligt omöjligt att nå 4 % arbetslöshet. Det var lika omöjligt, det var väl det Gunnar Hökmark alluderade på i sin inledning, som att hela världen skulle ha böckling som sin favoritmat. Jag förstår att Lars Tobisson inte har tid att delta i diskussionen i dag eftersom han väl nu åker runt och säljer, eller marknadsför, denna böckling världen över. Jag önskar honom all lycka och framgång i det arbetet, för det är en bra svensk exportartikel. Då måste man byta fot, som Gunnar Hökmark också gör i dagens debatt. Man sade att det var omöjligt att nå 4-procentsmålet, och så inser man att vi har nått målet. Då säger han nu att det var ett alldeles för blygsamt mål. Det borde ha varit 3 %, 2 % eller 1 %. Det var helt enkelt ett alldeles för litet mål. Ja, man kan ständigt fly från verkligheten på det sättet, Gunnar Hökmark. Nu handlar det om det tredje skedet. Vi har nått ett etappmål i fråga om arbetslösheten, men vi ska självfallet fortsätta att kämpa för att få ned arbetslösheten till ännu lägre nivåer och för att få upp sysselsättningen. Det tredje skedet handlar nu om att det finns utrymme för reformer åren framöver. Det är ett resultat av budgetsaneringen och av en enormt stark sysselsättningsutveckling. Då är det viktigt att veta vad det är för värderingar som ska styra dessa reformer. Vad är det för välfärdssamhälle som vi vill utveckla? Jag tycker att diskussionen här i dag har varit mycket belysande för hur skilda värderingar det finns mellan de politiska partierna om hur det framtida Sverige och den framtida välfärden ska se ut. Vi socialdemokrater vill på det sätt som Jan Bergqvist beskrev ha ett samhälle som präglas av rättvisa och solidaritet. Rättvisan är nära förknippad med tillväxten. Utan en rejäl tillväxt, utan jobb, går det heller inte att skapa rättvisa. Och utan en rejäl insats för att bekämpa klassamhället kan vi heller inte nå det solidariska samhället. Det är naturligtvis det som måste vara vägledande för de reformer och det arbete som vi har framför oss de kommande åren för att åstadkomma ett gott samhälle som ska präglas av solidaritet mellan människor och av en rättvisepolitik som kan bekämpa klassklyftor. Det är också viktigt med den ekonomiska framgång som vi har nu i Sverige att vi ser möjligheten att fortsätta ha denna framgång. När vi nu ligger på en mycket hög ekonomisk tillväxtnivå måste vi naturligtvis diskutera vad vi kan göra för att gå vidare och vidmakthålla de mycket positiva inslag vi har i svensk ekonomi. Det finns en kombination i budgetpropositionen av olika insatser för att inte minst stärka vårt utbildningsväsende - forskning, teknik och näringspolitik. Vi har vidare arbetsmarknaden, som kan fungera ännu bättre via olika insatser. Det finns också mycket annat, inte minst i fråga om den regionala balansen. Det kan, tillsammans med olika strukturinsatser, vara nycklar för att vi också ska kunna ha en bra ekonomi under en avsevärd tid framöver. Den allra viktigaste uppgiften tror jag framför allt är att återskapa framtidstron. Jag ser dagligen, tycker jag, exempel på hur inte minst barn och ungdomar känner mycket mer tillförsikt inför vårt samhälle och vår framtid än för bara några år sedan. Det är därför som uppgiften är, inte minst i många kommuner som fortfarande har stora svårigheter, att försöka skapa denna tillförsikt genom att se till att vi skapar ett gott samhälle just för barn och ungdomar. Flera talare har här tidigare redovisat de många reformer som vi genomför i form av höjningar av barnbidrag, maxtaxa, mer personal i barnomsorgen, pappamånad, 5 miljarder kronor mer till skolan under de närmaste åren, höjning av studiestöd och mycket annat som kan bidra till att skapa detta goda samhälle för våra barn och ungdomar i framtiden. De kan tillsammans också bidra till bättre förutsättningar för att vidmakthålla en tillväxt en bra tid framöver. Det kom i går nya nationalräkenskaper. Där konstateras att med den förändring som numera räknas så har vi under de tre senaste åren haft en tillväxt som har varit ungefär 1 % bättre än vad vi tidigare har kunnat notera. Vi har under det första halvåret i år haft en tillväxt som är 4 % bättre än förra året. Vi har en arbetslöshet som är nere på 4 procentsnivån. Vi har en sysselsättning som sedan den senaste mätningen har ökat med 3 %. Det finns nästa inga EU-länder som har haft en så kraftig sysselsättningsökning som Sverige har haft under senare tid. Vi har tillsammans med Storbritannien den lägsta inflationen bland EU-länderna. Detta som var en omöjlighet. Det beskrevs både av borgerliga partier och av ekonomer för några år sedan att det inte gick att kombinera en så låg arbetslöshet som vi har, en låg inflation och en bra tillväxt. Det har vi lyckats med genom den ekonomiska politik som har drivits under de senaste åren. Vi har ett gott orderläge för industrin. Vi har en snabb ökning av hushållens konsumtion i storleksordningen 5 %. Vi har en bra lönsamhet i våra företag. Vi har en stigande konkurrenskraft i näringslivet. Vi har en stark export. Den har ökat med 12 % under det senaste året. Och vi har ett fantastiskt överskott i vår handelsbalans. Nu senast var det 140 miljarder kronor. Det är en fullkomligt annan värld, Gunnar Hökmark och alla andra inom borgerligheten som var ansvariga för den katastrofala inledningen av 1990 talet, vi lever i i dag när det gäller ekonomi, politik och samhälle än den risiga inledningen på 90-talet. Då måste man ställa frågan: Ska vi tillbaka till inledningen av detta 90-tal igen som det har varit rop på från borgerligheten i hela debatten? Är det någon som i debatten har hört att Moderaterna ett ögonblick bryr sig om dem som är arbetsskadade och att de vill förbättra arbetsskadeförsäkringen nu när det finns tid för reformer? Är det en strukturreform som Moderaterna efterfrågar? Jag har inte hört det i debatten. Har någon hört Moderaterna och Gunnar Hökmark säga ett ord om hur viktigt det är att knäcka långtidssjukskrivningarna och göra någonting åt dem? Har Moderaterna haft något som helst engagemang för de arbetshandikappade och hur vi ska få ut dem på arbetsmarknaden i ett gott konjunkturläge? Har Moderaterna haft någon som helst sympati för de långtidsarbetslösa eller haft någon enda idé utöver alla andra saker som regeringen nu genomför för de långtidsarbetslösa? Har Moderaterna på något enda vis tagit upp invandrarnas situation, invandrarnas arbetslöshet och vikten för invandrarna att få integration i det svenska samhället? Har Moderaterna på något vis oroat sig för de pensionärer som har behov av reella bostadsbidragshöjningar åren framöver? Har Moderaterna i hela sin samhällssyn försökt se de grupper som nu när det finns tid för reformer har störst anledning att vara först i kön och vara prioriterade av dem som jag har nämnt? Jag har läst Moderaternas budgetalternativ, och jag tror att jag har läst det rätt, och Moderaterna vill slopa både förmögenhetsskatten och avkastningsskatten på aktier. Och det är väl mycket angelägnare, förstår jag, än både de arbetslösa, de långtidssjukskrivna och de arbetsskadade? Dessutom vill Moderaterna finansiera denna slopade förmögenhetsskatt och avkastningsskatten på aktier genom att sänka biståndet med 5 miljarder kronor. De fattiga länderna ska betala att de förmögna i Sverige blir ännu mer förmögna. Dessutom vill Moderaterna minska bidragen till skola, vård och omsorg med 15 miljarder kronor. Och ni vill införa 75 % ersättning i trygghetssystemen och ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen. Det är moderat ideologi. De som har det svårast och sämst i samhället ska vara med och betala ännu bättre förmåner för dem som redan har det bra i vårt samhälle. Mycket av diskussionen under de senaste åren har ju faktiskt handlat om våra kommuners och landstings roll. De är viktiga som en motor i hela vår välfärd och i hela vår ekonomi. Moderaterna föreslår alltså 15 miljarder kronor mindre till kommuner och landsting. När regeringen nu föreslår en höjning med 2,3 miljarder kronor av statsbidragen till kommuner och landsting, då säger Moderaterna nej. När regeringen föreslår att vi ska satsa 5 miljarder på skolan, säger Moderaterna nej. När regeringen föreslår att vi ska satsa 9 miljarder kronor på hälso och sjukvården, då säger Moderaterna i stort sett nej till nästan hela förslaget. Och när regeringen nyligen fattade beslut om att ge 1,25 miljarder kronor till de kommuner och de landsting som har det allra svårast i Sverige just nu, då säger Moderaterna nej. Jag undrar hur de moderata kommunal och landstingspolitiker som sitter ute i landet känner sig och hur de känner "stödet" från det moderata riksdagspartiet som ständigt bara försöker försvåra för de kommuner och landsting som har det svårast i Sverige just nu. Jag läste en intressant intervju med ett moderat kommunalråd i LO-tidningen häromdagen. Han talade sig varm för valfrihet. Av någon anledning så har valfrihet inte varit uppe så mycket i dag i Hökmarks och andras inlägg. Kommunalrådet fick följande fråga: Om nu ni i Täby kommun, som det handlade om, inte kommer att ha ett enda kommunalt daghem efter årsskiftet nästa år, vad är det för valfrihet för invånarna i Täby kommun? Då sade denne råe moderata politiker: Då får de väl söka sig på andra sidan kommungränsen, om de nödvändigtvis ska ha sitt barn på ett kommunalt dagis. Jag tycker att det är ett utomordentligt uttryck för den råa moderata ideologin. Jag ska gärna upprepa hans intervjusvar gång på gång, därför att jag tror att det är detta som valrörelsen kommer att handla om åren framöver, att det finns en djup klyfta mellan moderaternas syn på samhället och socialdemokraternas syn på samhället. Vi vill ha ett samhälle där det är valfrihet för alla, inte bara valfrihet mellan privata alternativ. Jag tycker att Karin Pilsäter hade en poäng i sitt anförande i dag. Hon sade att hon brukar bli anklagad för att vara en dysterkvist. Men hon sade att hon tycker att det är fördel Sverige just nu. Stockholm Open pågår ju denna vecka i Kungliga tennishallen, så jag tycker att hon har en poäng i att det är fördel Sverige just nu. Men jag tycker att Karin Pilsäter, i den här dysterkvistsrollen som hon brukar inta, i varje fall i denna debatt har blivit utkonkurrerad av herrarna Hökmark och Odell. De ligger långt före Karin Pilsäter i det avseendet just i dag. Det är alltså både fördel Karin Pilsäter och fördel Sverige just nu i den debatten. Lena Ek glömde en sak som jag är lite förvånad över att hon inte tog upp. Centerpartiet och den socialdemokratiska regeringen har ju haft ett gott samarbete under den förra mandatperioden, bl.a. när vi fastställde 4-procentsmålet. Jag tycker att vi har skäl, Lena Ek, att gratulera varandra till att vi har nått 4 procentsmålet. Det har Lena Ek och hennes parti också del i liksom många andra på svensk arbetsmarknad och i svenskt samhällsarbete. Det är utomordentligt tillfredsställande att vi har nått detta 4 procentsmålet. Men sedan kände jag faktiskt igen Lena Ek. Jag kände igen att man är på väg in i en ny tid och en ny fas i svensk politik just nu. Sedan kom nämligen den långa raden, katalogen, av krav på reformer och nya utgifter från Lena Ek. Och då kände jag plötsligt igen Centerpartiet. Nu är Centerpartiet tillbaka till det gamla Centerpartiet som vill förbättra, bygga ut och ha mer offentliga utgifter. Då måste jag få ställa en fråga till Lena Ek. Varför ska detta centerparti då samarbeta med ett moderat samlingsparti som vill minska alla utgifter, ett centerparti som har rader av intressanta förslag - Lena Ek har påmint om många av dem här i debatten - om att öka de offentliga utgifterna? Varför ska detta centerparti alliera sig med ett parti, Moderata samlingspartiet, som vill göra motsatsen? Det går helt enkelt inte ihop. Det är ett moderat samlingsparti som på sikt ska ta bort en tredjedel av statens skatteinkomster, ett moderat samlingsparti som vill ha ett systemskifte och ha ett helt annat samhälle än det som Centerpartiet har arbetat för under senare år. Låt mig till sist få säga att i det nya samhälle, i den nya tid och den nya ekonomi som vi är på väg in i så är det väldigt viktigt att vi utnyttjar just denna fördel Sverige och att vi ser till att det är just värderingar om solidaritet och rättvisa som kommer att prägla politiken i Sverige åren framöver. Det är det bästa sättet att bekämpa att vi får tillbaka det klasssamhälle som finns i den moderata idévärlden.

Fru talman! Bosse Ringholm utser sig själv till domare i den här dysterkvistkampen. Han har mycket goda chanser att själv vinna den. På senare tid delar han in politiken i tre faser. Först skulle det vara att reda upp efter regeringen Bildt. Denna regering har inte enbart lyckats rasera ekonomin och konjunkturen i Sverige, utan i Finland, Danmark, Tyskland och resten av industrivärlden som hamnade i ungefär samma situation som Sverige. Vi fick en värre situation på grund av att 80-talskrisen hanterades på ett så felaktigt sätt av tidigare socialdemokratiska regeringar. Den andra fasen är arbetslösheten. Den har ni halverat. Det skulle vara intressant om finansministern berättade vilken siffra över öppen arbetslöshet som ni kommer att skicka in till EU och OECD. Om jag inte misstar mig är den 5,2 %. Är det inte så, att om man ska ta den statistik som man använder sig av är den Sedan säger Bosse Ringholm att den tredje fasen är utrymme för reformer. Då frågar jag: När kommer förslag som kan minska de problem som gör att Stockholmsregionen nu börjar sacka efter? När får vi konkreta reformer på detta område? Fru talman! Slutligen handlar det om ert dråpslag mot låg och medelinkomsttagare, mot familjer, pensionärer och ensamstående i tillväxtregionerna, som vi senare ska rösta om. Det gäller fastighetsskatten och taxeringsvärdena. I veckans nummer av tidningen Villaägaren läste jag de fullständigt cyniska uttalanden som finansministern gör angående detta. Där säger han: Jag tycker att fastighetsskatten är en bra beskattningsform eftersom ingen kan komma undan. Alla måste betala. På frågan om vad de pensionärer ska göra som nu tvingas gå från gård och grund säger han: Jag känner personer som när de haft svårt att klara kostnaderna och ändå vill leva kvar i huset lånat mer pengar. Är detta finansministerns svar till de människor som nu hotas av att få lämna sina hem?
Fru talman! Först kan vi konstatera att vi inte tar ut någon ökad fastighetsskatt totalt sett för staten nästa år. Det är samma nivå på fastighetsskatten i kronor räknat nästa år som i år. Däremot sker det en omfördelning. Det intressanta är att även i t.ex. Stockholmsområdet kommer merparten av hushållen att få en sänkt fastighetsskatt nästa år, eftersom merparten av hushållen i Stockholmsområdet finns i hyreshusen. Det finns vissa grupper i Stockholmsområdet som kommer att få kraftiga ökningar av sin fastighetsskatt. Vi jobbar bl.a. med den s.k. begränsningsregeln som förhoppningsvis kan klara ut en del av de här problemen. Mats Odell nämnde hur Sverige har klarat sig jämfört med Finland och andra länder. Finland har en fantastisk tillväxt just nu. Den är t.o.m. högre än Sveriges. Men Finland har faktiskt inte lyckats knäcka arbetslösheten på det sätt som Sverige gjort. Sverige har haft en mycket medveten politisk linje att sätta arbetslösheten som första punkt. Det är kanske den stora skillnaden. Mats Odell representerar ju en del av borgerligheten, men jag vet inte vilken del av borgerligheten han representerar. Nu vill han plötsligt ha mer offentliga utgifter. Det är kanske Lena Ek och Centern som är den falang han tillhör. I vanliga fall är han ju oftast en blåkopia av Moderata samlingspartiet och tycker att de i första hand ska få ett systemskifte till stånd. Jag såg ett alldeles lysande inslag på Rapport för någon vecka sedan i samband med att de borgerliga partierna presenterade sin ekonomiska reservation. De ville göra gällande att de hade en gemensam uppfattning. På varenda fråga som reportern ställde till Mats Odell, Gunnar Hökmark, Lena Ek och andra fanns det en uppfattning som var ja och en som var nej. Det fanns ingen samstämmighet. Det fanns ingen samstämmighet om sjukförsäkringen, socialförsäkringen, värnskatten, inkomstskatten eller bolagskatten. Det var samma gamla borgerliga splittring.

Fru talman! Finansministern lever kvar i det här genomsnittseländet. Det är genomsnittligt inget ökat uttag, säger han. Men tala nu om vad fastighetsskatten kommer att bli för de familjer som sitter och oroar sig och som räknar på detta! Ni har ju räknat fel på detta. När man nu börjar titta på hur det ser ut i verkligheten kan man se att dråpslaget är betydligt större än vad ni angav i budgetpropositionen. Det är alltså fråga om tusentals familjer som kommer att rökas ut ur sina hem. Sedan talar finansministern om att genomsnittligt är detta inga problem. Det är cyniskt. Finansministern talar om att de kan ta lån om de vill bo kvar. Sedan tycker han att jag vill ha ökade offentliga utgifter. Detta beror möjligtvis på att finansministern inte har läst vårt budgetförslag. Vi har ett utgiftstak för nästa år som ligger under regeringens. Vi har gjort en annan fördelning. Vi satsar bl.a. 3 miljarder mer på att kommunsektorn ska kunna klara av sina kärnuppgifter, att vi ska kunna få en värdig vård och en skola där barn lär sig läsa och skriva, att det blir ordning i skolan och att rättssamhället kan återupprättas. Det har vi satsat på, Bosse Ringholm. Men vi har besparingar också. Om han läser majoritetens betänkande ska han se att vårt alternativ går ihop. Det finns några budgetredovisningskritiska punkter, men att alternativet går ihop sammantaget har inte ifrågasatts. Slutligen frågar finansministern om vårt gemensamma alternativ. Låt mig konstatera att vi har gemensamma riktlinjer för hur politiken ska utvecklas framöver. Vi har fyra partier som går åt samma håll. Vi har lite olika profil, men den dag som väljarna ger oss mandat kommer vi att sätta oss ned och förhandla fram ett regeringsprogram. Det har ni inte gjort med Vänstern och Miljöpartiet. Ni spretar åt olika håll i alla de stora och för landets framtid viktiga frågorna.
Fru talman! När det gäller den sista punkten är det ju så, Mats Odell, att ni i finansutskottet hade chansen att skriva en gemensam borgerlig reservation till regeringens budgetförslag. När ni får frågan, bl.a. i TV:s Rapport, om ni vill ha två karensdagar i sjukförsäkringen säger Gunnar Hökmark ja entusiastiskt och Bo Könberg från Folkpartiet säger nej. Då frågar reporten: Vill ni ha en nivå på 75 % i socialförsäkringen? Ja, säger Hökmark från Moderaterna entusiastiskt. Nej, säger Mats Odell. Så ställs frågan: Ska man slopa värnskatten? Nej, säger Centerns Lena Ek. Ja, visst ska man göra det, säger Mats Odell. Så ställs frågan: Ska man slopa den statliga inkomstskatten? Nej, säger Centerns Lena Ek. Ja, säger Hökmark. Till sist får man frågan: Ska vi ha högre bolagsskatt? Nej, säger Folkpartiets Bo Könberg. Ja, säger Mats Odell. Det var många ja och många nej, och det var mycket enighet i alla svaren. Det var ett samlat enigt alternativ till regeringens budgetproposition. Med det gamla systemet skulle fastighetsskatten ha ökat med 10 miljarder kronor nästa år om vi inte hade gjort någon förändring i systemet, Mats Odell. Därför föreslår regeringen sänkta fastighetsskatter både för småhus och för hyreshus. Det innebär att de allra flesta som bor i hyreshus kommer att få skattesänkningar på sina fastigheter och ungefär hälften av småhusägarna kommer att få sänkta och den andra halvan kommer att få höjda fastighetsskatter. Jag är helt övertygad om att det, både via begränsningsregeln och på annat sätt, går att hitta metoder som gör att vi kan komma åt en del av de svårigheter som finns kring fastighetsskatten.
Fru talman! Det här med att jag skulle vara en dysterkvist är nog någonting som bara lever bland manusförfattarna på Finansdepartementet. Det har inte stämt i någon av de debatter vi har deltagit i. Jag visste att det var en fördel att använda en sportterm. Då vaknade finansministern till och ändrade i sitt manus. Det är alltid roligt när man kan glädja folk genom att tala om saker som intresserar dem. Nu tänkte jag tala om en sak som intresserar mig och Folkpartiet väldigt mycket. Det gäller skolan. Om vi pratar om långsiktiga strukturreformer och inte bara om hur man hanterar konjunkturen, är ju skolan och elevernas undervisning för framtiden alldeles avgörande. Vi vet att vi står inför ett jätteproblem med lärarförsörjningen. Det är ett stort problem redan i dag. Med de stora pensionsavgångarna kommer det att bli ett jätteproblem. Då tycker vi att det är ett jätteproblem att ni och era kompisar är så otroligt motsträviga som arbetsgivare för att se till att lärarna kan få bättre betalt och bättre arbetsvillkor. Men här i riksdagen kunde vi åtminstone göra så att vi bestämde att man fick använda extrapengarna till skolan för att betala befintliga lärare för att stanna kvar. Jag skulle vilja be Bosse Ringholm förklara varför han tycker att man bara kan använda extrapengarna till att ta dit fler andra vuxna, elevassistenter osv. men inte kunna använda pengarna till det som är det allra viktigaste, nämligen lärarna till barnen. Jag skulle vilja upprepa den fråga som jag ställde i går men aldrig fick något svar när det gäller fastighetsskatten. Vi i Folkpartiet vill ha frysta taxeringsvärden tills vi kan få ett vettigt system, men det vill inte ni. Ytterligare ett problem är nu att taxeringsvärdena kommer att bli ännu mycket högre än vad de beräknades bli när ni gjorde budgeten. Det kommer att betyda att fastighetsskatteuttaget kommer att bli högre än vad som redovisas i budgeten. Jag skulle vilja veta om finansministern kan tänka sig nu, mot den bakgrunden, göra någonting åt det så att helt vanliga barnfamiljer kan ha råd att både bo kvar i sina radhus och också få någon liten hacka över till något annat än boendekostnaderna.
Fru talman! Vem skulle tjäna på att man i dagsläget frös taxeringsvärdena? Vilken grupp skulle ha den största nyttan av att man fortsätter att frysa taxeringsvärdena? Självfallet den grupp som har den snabbaste utvecklingen på priserna på sina fastigheter. Den grupp som har villor med en snabb taxeringsvärdesutveckling skulle vara den stora vinnaren om vi fortsätter att frysa ytterligare något år. Via det förslag som vi har lagt fram, där halva Sverige på småhussidan och definitivt en stor majoritet av dem i hyreshusen får sänkta fastighetsskatter tror jag att vi bidrar inte minst till att skapa lite jämnare förutsättningar regionalpolitiskt på många håll i vårt land till mer rimliga kostnader. Det kan inte vara rimligt att fortsätta att sticka huvudet i sanden och säga att vi inte bryr oss om den väldigt snabba prisutveckling som sker exempelvis på fastigheter i Stockholmsområdet. Det är bra om vi på olika sätt kan bromsa upp den prisutvecklingen, för den är inte sund. Den kommer inte att ge folk möjligheter att få tillgång till bra bostäder i framtiden i Stockholmsområdet just därför att de borgerligt styrda, framför allt moderatstyrda, kommunerna i Stockholmsområdet ständigt vägrar att bygga bostäder. Det största hindret för en bra boendesituation i Stockholm är att borgerligt styrda, moderatstyrda, kommuner inte bygger några bostäder i Så skolan, Karin Pilsäter. Folkpartiets stora bekymmer är att när Socialdemokraterna och regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår 5 miljarder mer till skolan de närmaste åren lyckas ni inte samla borgerligheten att stödja ett sådant förslag. Det innebär att ni på borgerligt håll inte har några pengar vare sig för lärarlöner eller för att anställa nya lärare, eftersom ni säger nej till ett samlat borgerligt förslag. Till sist kan jag trösta Karin Pilsäter med att jag tyckte att i kampen om dysterkvisttiteln i dag är det Odell och Högmark som tar hem priset.
Fru talman! Tyvärr gjorde finansministern så att han upprepade inlägget från i går, riktat mot Moderaterna. Jag är hjärtligt trött på era sandlådedebatter om vem som inte bygger bostäder var. I stort sett är det ingen som bygger några flerbostadshus i Stockholm, så det kan vi lägga åt sidan. Jag ställde en fråga i dag igen. Nu när taxeringsvärdena kommer att bli mycket högre än vad det såg ut när ni gjorde budgeten, kan ni då tänka er att omvärdera er inställning? Det är klart att man inte evigt kan ha ett sådant här system, men det kommer inget förslag till reformerad fastighetsbeskattning. Därför tycker vi att det är rimligt att man fryser tills man får ett nytt system med ett väsentligt lägre uttag av skatt som folk har råd med. Vad ni tänker göra i stället är att införa någon sorts konstig begränsningsregel som innebär att man inför nya marginaleffekter och tröskeleffekter för låginkomsttagare, i stället för att göra någonting åt själva grundproblemet, nämligen att skatten är alldeles för hög. Det vore bra om finansministern kunde svara på det. Sedan är det alltid det här att börja blanda in alla möjliga andra. Jag ställde frågan: Varför kan man inte få använda de extrapengarna i skolan till det som är allra viktigast, nämligen att se till att få behålla de lärare man har och kunna locka fler att bli lärare? Det vore mycket bättre om ni i regeringen engagerade er mer i det och möjligen också kom överens med era kompisar. Om de borgerliga inte är överens om något som vi ännu inte har förhandlat om men där vi har en gemensam inriktning, är ni ständigt överens om det som ni redan har kommit överens om. Det kan man se inför öppen ridå. Det behöver inga journalister ställa frågor om, utan den teatern kör ni fram själva alldeles frivilligt, hur oeniga ni än är om det budgetförslag som ni redan har lagt fram. Jag tycker att det vore bättre om vi kunde få ett besked från finansministern: Vad tänker ni göra för att man ska kunna se till att behålla lärarna i skolan, och hur tänker ni komma överens med era kompisar i LO och Vänstern om att man faktiskt måste satsa på lärarna, höja lärarnas status, höja attraktiviteten i läraryrket så att vi kan lägga en god grund för framtida utbildning åt våra barn?
Fru talman! Det tycks ha gått Karin Pilsäter fullständigt förbi att under det 90-tal som vi har genomgått har lärartätheten på sina håll minskat i ungdomsskolan. Det är något som jag tror alla föräldrar, barn och ungdomar självfallet vill göra någonting åt. Jag tycker att det vore oerhört märkligt om Folkpartiet inte skulle vilja göra någonting åt detta, att Folkpartiet skulle negligera att denna personaltäthetsminskning som skett inte är ett samhällsproblem som borde åtgärdas. När regeringen i budgetpropositionen ger kommunerna en möjlighet att de närmaste åren återta lärare, skolpsykologer, kuratorer och annan elevvårdande personal som behöver anställas i skolan, startar Folkpartiet i stället en lönepolitisk diskussion, som ju ska skötas av arbetsmarknadens parter och inte från riksdagen. Det påpekande jag vill göra är att diskussionen faktiskt även ur Folkpartiets utgångspunkt är ganska irrelevant så länge det inte finns någon som helst enighet bland de fyra borgerliga partierna om att vi ens bör ha dessa 5 miljarder kronor till skolan. Jag tycker att det är tråkigt att de borgerliga partierna inte tycker att det är ett bra initiativ att förse kommunerna med 5 miljarder kronor de närmaste åren för att förstärka skolan och ge den möjligheter att återta en del av det som förlorades under 90-talet. Får jag säga till Karin Pilsäter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, när hon säger att jag använder samma argument som jag använde i går, att det tyvärr är lika illa i dag som i går. Det byggs inga bostäder i Stockholmsområdet. Stockholms stad, Lidingö, Täby, Danderyd och alla andra moderatstyrda kommuner, påhejade av Folkpartiet, bygger inga bostäder. Det är den stora faran för ungdomen i regionen att om de inte får till stånd ett politiskt regimskifte i många kommuner i nästa val kommer det att bli en fruktansvärt svår bostadssituation åren framöver för alla ungdomar i Stockholmsområdet. Det har
Fru talman! Finansministern verkar vilja använda den ekonomiskpolitiska debatten till att skoja lite grann om vem som är dysterkvist hit och dit i stället för att seriöst diskutera i en ekonomisk debatt. Jag håller i och för sig med om att det inte finns någon bättre bedömare av dysterkvistar än Bosse Ringholm. Jag skulle faktiskt vilja ge en komplimang. Jag vill påstå att Bosse Ringholm är en finansminister som alltid säger något nytt och spännande. Det är inte förutsägbart vad som kommer. Vi märker hela tiden att finansministern har lyssnat till debatten och svarar på de frågor som finns. Han går också in på djupet i en seriös ekonomisk debatt, inga slogan eller slabangformuleringar där, utan han tar varje invändning på sakligt allvar. En spännande och vital debatt kan därmed föras. Efter det vill jag också ge honom en komplimang till att han också är återanvändningens mästare. Möjligtvis är det Miljöpartiet som har lett till att det inte finns någon formulering från en tidigare riksdagsdebatt som inte blir använd på nytt, men det för inte debatten ett steg framåt. Tvärtom ägnar sig Bosse Ringholm åt att - och nu talar jag allvar - faktiskt direkt sänka sig själv och sitt ämbete till att förvränga och felaktigt säga vad andra har fört fram. Jag ska ta två exempel. I Stockholmsområdet planeras det för närmare 60 000 nya bostäder. Det är det ena exemplet. Det andra är att vi moderater föreslår mer pengar till skolan, inte mindre. Det är det andra exemplet. På motsvarande sätt använder Bosse Ringholm sanningen inom andra områden. Nu vill jag ställa en fråga till Bosse Ringholm om arbetslösheten. Han påstod nämligen att ingen har talat om arbetslösheten här i dag. Hur många människor i Sverige, hur stor procentandel, är arbetslösa i Ringholm är arbetslösa?
Fru talman! Den här debatten är ett utmärkt tillfälle för deltagarna inte bara att recensera varandra utan också och framför allt att föra en ideologisk diskussion om hur samhället ska se ut i framtiden. Jag skulle gärna vilja att Gunnar Hökmark återvände lite till politiken och ideologin och inte uppehåller sig vid statistiken, som för dagen tycks vara hans huvudämne. Jag vill ställa en fråga om valfriheten i samhället. Låt mig peka på den närliggande Täby kommun, där det moderata kommunalrådet säger: Man får väl välja att gå till en annan kommun, om man vill ha sitt barn på ett kommunalt dagis. Valfriheten ska alltså begränsas till olika privata alternativ. Det är enligt min uppfattning en oerhört begränsad valfrihet. Vad blir det för värn om de svaga i samhället om man som moderaterna konsekvent säger nej till alla de förstärkningar som regeringen föreslår för att kommuner och landsting ska kunna slå vakt om skolan, sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen och pensionärernas standard? Moderaterna säger konsekvent nej till de pengar som vi nu vill satsa exempelvis på de kommuner och de landsting som har det allra svårast i landet. Vad ger det för välfärdssamhälle? Hur minskar man klassklyftorna om man inte ens vill åstadkomma en chans för dem som har det allra svårast, oavsett om det gäller fattiga kommuner eller fattiga landsting eller enskilda människor, pensionärer, barnfamiljer och andra, som behöver förstärka sin ekonomi? Moderaterna har den mycket cyniska inställningen att alla dessa får klara sig på egen hand. De ska inte ha samhällets hjälp utan får klara sig på något annat sätt. Vi ser från socialdemokratiskt håll samhällets resurser och politik som en möjlighet att minska klassklyftorna. Vi vill inte bara, som Gunnar Hökmark för dagen tycks vara intresserad av, i statistiken konstatera hur stora klassklyftorna är.
Fru talman! Jag tror att hela kammaren märkte att vi har en finansminister som inte vill och inte kan svara på de frågor som är uppe till debatt. Det är egentligen rätt sensationellt att finansministern här i dag när vi har en finanspolitisk debatt vägrar att ge en bild av hur han anser att arbetslösheten är i det svenska samhället. För någon vecka sedan triumferade han och åt tårta med anledning av att arbetslösheten kommit ned i 4 %. Men sedan har man blivit slagen på fingrarna. Det var en reklambluff, och arbetslösheten är större än så. Den är 16,1 %, om man räknar in de arbetslösa som är i åtgärder, latent arbetssökande och undersysselsatta. På detta sätt redovisar SCB arbetslösheten, men det vill finansministern inte gå in på, för då ägnar man sig åt statistik. I stället vill han diskutera hur man bekämpar klassklyftor. Bosse Ringholm! Avståndet mellan människor i det svenska samhället ökar just nu. Vi har en nyfattigdom och en växande segregation just på grund av en arbetslöshet som ni inte ens vill räkna på. Eftersom ni inte vill räkna på arbetslösheten för ni inte heller någon politik för att åtgärda den. Den stora bristen är att ni inte har utnyttjat högkonjunkturen till att driva en utbudspolitik som får in fler människor på arbetsmarknaden och som ger fler människor försörjning och en identitet i det svenska samhället. Kära kolleger och fru talman! Det som jag nu har sagt kommer Bosse Ringholm inte att svara på. Han har en färdigskriven lapp från förra årets budgetdebatt som innehåller den replik som han nu kommer att föra fram, och den är inte spännande för den ekonomisk-politiska debatten i Sverige.
Fru talman! Den här debatten handlar liksom förra årets debatt faktiskt om värderingarna bakom den ekonomiska politiken. Gunnar Hökmark talar inte om värderingar. När jag talar om solidaritet och rättvisa vill Gunnar Hökmark självfallet inte visa upp sina värderingar, som handlar om egoism och klara-digsjälv-mentalitet. Det är fråga om ett motsatspar. Jag tror att få människor i vårt land vill ha ett samhälle som utvecklas efter de linjer som Gunnar Hökmark tycker är viktiga, nämligen att var och en får klara sig själv. Han behöver inte ens försöka attackera de klasskillnader som växer på många håll, inte minst i moderat styrda kommuner, där man inskränker valfriheten rätt ordentligt. Frågan om vilken arbetslöshet vi har i Sverige har ju besvarats tio gånger i debatten. Gunnar Hökmark har uppenbarligen varit någon annanstans under förmiddagen, när vi har konstaterat att vi har nått 4 % som ett delmål för den öppna arbetslösheten. Vi vill pressa ned arbetslösheten ytterligare. Vi vill se till att de deltidsarbetslösa får jobb i fortsättningen, och vi vill se till att fler människor kan komma in på arbetsmarknaden. Ett utmärkt sätt är att stödja förslaget om maxtaxan. Det är en väg att riva ned de hinder som kan finnas för att få fler människor som i dag står utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetskraften. Vi vill via regionalpolitiken hjälpa dem som på olika håll i vårt land har svårt att få arbete. Allt detta handlar ytterst, Gunnar Hökmark, om att använda samhällets instrument och medel för att skapa ett jämnare och tryggare framtida Sverige, som barn och ungdomar känner sig välkomna i. Det är inte att förakta politiken som arbetsinstrument på det sätt som moderaterna gör.
Fru talman! Jag yrkar allra först för fullständighetens skull bifall också till reservation nr 14. Så över till den fråga om 4-procentsmålet som finansministern ställde i sitt anförande. Jag är uppriktigt glad över alla de människor som har fått arbete. Det slår an en sträng i själen på mig som centerpartist, eftersom jag trots att jag bara är 42 kommer ihåg när Thorbjörn Fälldin talade om 400 000 nya jobb och blev hånad för det. Men jag kan ärligt talat inte acceptera att man i de här siffrorna inte redovisar den andra halvan, nämligen de människor som finns i åtgärder av olika slag. Lägger man ihop den första halvan, som är jättebra, med den andra halvan, som inte alls är bra, blir det totalt en väldigt hög nivå, särskilt för den händelse att vi om 12-18 månader går in i en lågkonjunktur, som väldigt många tror. Då blir det jättebekymmer. Jag vill också svara på en annan fråga. Vi befinner oss i en fas liknande den när Gunnar Hedlund en gång tog upp en ideologisk debatt i Centerpartiet om ett socialt borgerligt eller progressivt borgerligt parti. Varför det? Jo, den tiden präglades av centralism, misslyckad regionalpolitik och en kollektivism där system sattes före människan. Det är tyvärr precis den inriktning som regeringspolitiken har fått under de senaste två åren. Det är anledningen till att vi har en gemensam första reservation tillsammans med de andra oppositionspartierna. Slutligen skulle jag vilja räkna upp några saker som vi har diskuterat under förmiddagen. Det är ett faktum att nästan en tredjedel av pensionärerna över 75 år lever under socialbidragsnivån och att föräldrapenningens grundnivå för unga föräldrar inte har ändrats sedan 1987. Dessas ersättning är 60 kr per dag. Vi föreslår 200 kr, som vi tycker är mera rimligt. Det nya studiemedelssystemets återbetalningsregler snedvrider i förhållande till inkomsten och missgynnar dem som har en låg inkomst. Också skattesänkningarna missgynnar dem som har låg inkomst. Vi har en tydlig och grov lönediskriminering på arbetsmarknaden. Den fråga som detta leder mig att ställa till finansministern är: Är finansministern feminist?
Fru talman! Den fråga som Lena Ek oftast har återkommit till i dag gäller de 60 kronorna i föräldraförsäkringen. Hon har gång på gång sagt att beloppet har varit detsamma sedan 1987. Jag har förgäves funderat över vad som hände medan Lena Eks parti satt i regeringsställning mellan 1991 och 1994. Var det möjligtvis så att beloppet höjdes från 60 kr men sedan sänktes igen? Jag kan dock inte erinra mig att det under den perioden gjordes någonting åt ersättningen om 60 kr, men det är möjligt att jag minns fel och att det ändå skedde något stordåd i början på 90 talet i den allmänna ekonomiska kris och förvirring som rådde under regeringen Bildt. Lena Ek! Thorbjörn Fälldin hade en gång som statsminister en ambition att skapa 400 000 nya jobb. Det blev inte så mycket bevänt med det där. Jag ska inte belasta Thorbjörn Fälldin med att en av hans efterträdare, Carl Bildt, åstadkom minus 500 000 jobb. Det var ungefär motsatsen, men han lyckades i varje fall med sin ambition - om det nu var hans ambition att knäcka arbetsmarknaden på det sätt som han gjorde. Lena Ek! Centerpartiets politik presenteras i dag på många områden så att ni på många områden vill gå vidare och använda den offentliga sektorn som en möjlighet att utjämna skillnader och stärka svaga grupper. Jag är förvånad över att ni då vänder er till Moderata samlingspartiet, som har en helt annan syn i grundläggande frågor. Lena Ek säger till sist att de borgerliga har en gemensam reservation. Den är gemensam, men innehållet är inte särskilt gemensamt. När Moderata samlingspartiet vill slopa värnskatten säger Lena Ek och Centerpartiet nej. När Moderata samlingspartiet vill ta bort den statliga skatten säger Lena Ek och Centern nej. När Mats Odell vill höja bolagsskatten säger Lena Ek och Centern nej. Det är två skilda samhällssyner. Jag förstår inte riktigt varför Lena Ek hör hemma med de herrarna.
Fru talman! Jag räknade upp några områden där fördelningspolitiken är ytterst sned, där solidariteten inte finns och där det särskilt drabbar kvinnor. Jag avslutade med att fråga finansministern om han är feminist. I så fall skulle han se de strukturerna och vilja ändra på dem. Vi har diskuterat solidaritet och vanliga människors situation tidigare i dag. Hur känner finansministern inför det faktum att en tredjedel av landets pensionärer över 75 år lever under socialbidragsnormen? Vi går nu mot en pensionärsboom, med trevliga och bekymmersamma aspekter. Det föds alldeles för få barn i Sverige. I det läget får unga föräldrar signalen att de ska leva på 60 kr om dagen, 1 800 kr i månaden. Det är också under socialbidragsnormen. Hur känner finansministern inför deras livssituation?
Fru talman! Lena Ek har gång på gång demonstrerat att hon vill bygga ut välfärdssamhället på olika sätt. Hon har önskemål om ökat statligt engagemang och ökade statliga utgifter. Jag har sagt förut, och jag upprepar det gärna, att jag känner igen det gamla Centerpartiet som ett parti som vill bidra till minskade klyftor och minskade orättvisor. Det finns skäl att diskutera om man kan göra ännu mer för de äldre, de sämst ställda pensionärerna. Flera år i rad har vi höjt bostadsbidragen för dem. Vi kan fortsätta att både sänka skatt och höja bostadsbidrag för pensionärerna i framtiden också. Vi kan göra mycket för barn och ungdomar. Vi gör de närmaste åren en satsning på 10-15 miljarder kronor på våra barn och ungdomar inför framtiden - på maxtaxa, barnbidrag, skolan och mycket annat. Det finns många beröringspunkter. Centern skulle egentligen kunna ta upp de förslag som finns i det socialdemokratiska budgetförslaget. Lena Ek har vältaligt pläderat för ökade offentliga utgifter. Jag får det inte att gå ihop när hon försöker ge sken av att hon kan samarbeta med ett moderat samlingsparti som inte vill öka utan minska de offentliga utgifterna. Moderata samlingspartiet vill få till stånd ett systemskifte som minskar solidariteten, som spränger den. Det är raka motsatsen. Om Centerpartiet vill ha en utbyggd välfärd ska man inte söka samarbete med ett parti som i början på 1990-talet lyckades rasera välfärden och uppenbarligen vill fortsätta på 2000-talet att minska solidariteten och öka klasskillnaderna.
Fru talman! Det är positivt att höra att finansministern delar Vänsterpartiets syn att det är viktigt att prioritera åtgärder som minskar klass och könsskillnaderna i välfärden. De behoven är viktigast att tillgodose av både solidaritets och rättviseskäl. Jag vill också passa på att återgälda Jan Bergqvists tack för det konstruktiva samarbetet i finansutskottet mellan de tre partierna. Jag vill rikta en fråga till finansministern. Inför folkomröstningen om EMU föreslår vi att man tillsätter en parlamentarisk kommitté som bevakar att det blir en allsidig och saklig information från myndigheterna men också att det blir en rättvis fördelning av medlen mellan ja och nejsidan. Hur ser finansministern på det? Dessutom har vi riktat kritik mot EU:s eurokampanj, som är påtagligt ensidig. Vi tycker att det svenska deltagandet bör avbrytas. Hur ser finansministern på det?
Fru talman! Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté som ska se på förutsättningar och villkor för ett eventuellt svenskt framtida deltagande i den europeiska valutaunionen. Det är ett arbete som kommer att pågå under något års tid. När det arbetet redovisas kommer vi att föra en fortsatt diskussion. Alla partier är överens om att själva ställningstagandet i EMU-frågan ska ske via en folkomröstning. Då finns det skäl att diskutera på vilket sätt vi kan hantera opinionsbildningen, fördela resurser och skapa grundval för en bra information och debatt. Många människor upplever dessa frågor som ganska komplicerade ekonomiska frågor. Jag utgår från att vi på samma sätt som tidigare kan hitta en samsyn mellan de politiska partierna om hur man hanterar sådana förberedelser.
Fru talman! Jag uppfattade inte något svar från finansministern på min fråga om EU:s eurokampanj. Med anledning av det vill jag yrka bifall till vår reservation nr 3.
Fru talman! Siv Holma talar om EU:s eurokampanj. Regeringen har lämnat information till både allmänhet och företagare om de förberedelser som görs inför den 1 januari 2002, när eurosystemet träder i kraft. Jag vet inte om det är det eller någonting annat som Siv Holma syftar på. Det är en oomtvistad och allsidig information som lämnas till hushåll och företag. Den uppfattas inte av någon som en propagandistisk del av EMU-diskussionen utan mer som ett sakligt underlag för de företag som i framtiden kommer att möta euro på sina fakturor och i sina kundrelationer.

Fru talman! Jag vet inte hur många här i kammaren som har hört talas om Bo Bexander. Han är en sjukpensionerad fiskare. Hans far var fiskare. Hans farfar var fiskare. Och hans farfars far var fiskare. 1948 byggde Bos far ett litet hus. I det huset lever Bo Bexander fortfarande. Men han lever på existensminimum. Det har fastighetsskatten sett till. Hade det inte varit för att hans vänner och bekanta hjälper till att betala fastighetsskatten skulle Bo Bexander ha fått lämna sitt hem för länge sedan. Man kan inte leva på utsikten, och det går inte att betala skatt med den heller, säger Bo och fortsätter: Man lever med en ständig oroskänsla i magen, och det är inte kul. Jag förstår att Bo är orolig över att behöva gå ifrån sitt barndomshem som hans far byggde, på grund av den socialdemokratiska skattebomb som snart briserar över våra bostäder. När man nu höjer taxeringsvärdena kommer många plånböcker att tömmas på grund av de ökade skatterna på fastigheter, trots att det enda man har gjort är att vilja bo kvar i sitt eget hus. Men det tar inte socialdemokraterna någon hänsyn till. Bo Bexander är ett av många exempel på att den enskilde blir illa klämd i dagens Sverige. År efter år har den svenska staten rullat ut sin makt på den enskildes bekostnad. Lagarna blir fler, reglerna likaså. Statens, kommunernas och landstingens utgifter ökar stadigt, och med dem skatterna. Den enskildes makt över sitt eget liv, sin framtid och sin vardag minskar i takt med att staten tar för sig. Vi får allt mindre frihet, allt mindre ansvar, allt mindre egenmakt. Det är egentligen först under det senaste decenniet som verkligheten har börjat komma i kapp den stora statens försvarare. Högskattestatens problem har blivit bitter verklighet för de många arbetslösa, för de familjer som inte får ekonomin efter skatt att gå ihop av egen kraft, för de som i dagarna försöker fundera ut hur de ska få råd med skatten på boendet. Fru talman! Vi moderater har konsekvent förespråkat andra lösningar. Vi tar vårt avstamp i idén om den enskildes rätt till frihet och makt över sitt eget liv. Men den stora starka staten har inte bara drabbat den enskildes frihet. Den medför också negativa effekter på arbete, ägande, sparande, företagsamhet och därmed Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling. Det handlar om företag som väljer att flytta produktion, forskning och ledningsfunktion från Sverige. Det handlar om ökad otrygghet bland landets familjer huruvida pengarna ska räcka till när skatten är betald. Det handlar om en svart sektor som breder ut sig. För att den enskilde ska kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer och för att vårt samhälle ska kunna utvecklas på bästa sätt är det några principer som jag hoppas att alla i den här riksdagen är villiga att ställa upp på. · Det ska löna sig att arbeta, och man ska kunna leva på sin lön. Denna tes har vi moderater uttalat tidigare. Men den förtjänar uppenbarligen att upprepas, eftersom alla ännu inte förefaller att ställa upp på den. · Det är viktigt att människor ges möjlighet att ta ansvar för sig själva och för sina nära och kära. · Det är också viktigt att vi har en stark ekonomi med framgångsrika företag som kan ge jobb och tillväxt. · Det ska löna sig att utbilda sig och vara duktig på det man gör. · Människor ska uppmuntras att ta risker och våga investera i egna och andras idéer. · Kanske viktigast av allt är att vi har ett samhälle som uppmuntrar den enskilde att givet sina egna förutsättningar försöka förverkliga sina egna drömmar och idéer. Vi vill därför se en politik som handlar om att ge verktyg, inte pekpinnar, och erbjuder alla en valfrihet i det gemensamma och låter människor behålla större delen av resultatet av det egna arbetet och de egna ansträngningarna. Fru talman! Jag gör den enkla bedömningen att dessa principer ställer krav på sänkta skatter. Framför allt vill vi rikta in oss på de områden där vi tror att lägre skatter i ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle vara särskilt nyttiga och välkomna för såväl den enskilde som för oss alla. Vårt främsta krav är en omfattande långsiktig inkomstskattereform där det är de små inkomsterna vi vill värna. Det är alltid de med de mindre medlen som drabbas hårdast av klåfingriga politiker med ambitioner att lägga sig i andra människors liv. Vi föreslår därför en kombination med tre generella moment. · Ett förvärvsavdrag mot kommunalskatten på minst 15 % av förvärvsinkomsterna införs. Under budgetperioden når vi upp till 10 %, dvs. att 90 % · Vi vill också ta bort den statliga inkomstskatten. Under budgetperioden höjer vi därför gränsen för uttaget av statlig skatt till den där egenavgifterna slutar, avskaffar värnskatten och sänker skattesatsen till 15 %. Vår målsättning är att på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten. Det gör vi av flera skäl. · Om man avskaffar den statliga inkomstskatten kommer det att löna sig bättre att utbilda sig, att förbättra sin egen inkomst genom att byta jobb eller blir bättre på det man gör. Det är en bra princip. · Om den statliga inkomstskatten avskaffas kommer alla att betala samma procentandel av sin inkomst till skatt, samtidigt som de som tjänar mest också betalar mest i kronor och ören. Det är ett bra system. · Vi får dessutom ett enklare skattesystem. Behovet av särskilda regler för fåmansföretag minskar. Problemen med beskattningen av personaloptioner, som drabbar många anställda i nya och snabbväxande företag, minskar. Behovet av en särskild expertskatt för utländska experter - som vi ska debattera här i kammaren om 14 dagar - minskar. Vårt samhälle skulle bli en attraktivare plats för företag och människor att verka i till gagn för oss alla. Det skulle dessutom öka arbetsutbudet kraftigt, vilket är väldigt viktigt i den situation som ekonomin befinner sig i just nu. Vi vill genomföra denna reform steg för steg med en kombination av höjda grundavdrag och sänkt statlig inkomstskatt. Därigenom förbättrar vi möjligheterna för den enskilde att leva på sin lön. Vi moderater vill även, i motsats till dagens riksdagsmajoritet, se sänkta kommunalskatter. Många kommuner har till följd av statliga pålagor och ett orättvist utjämningssystem svårt att ge människor makten åter. Tvärtom kommer i många kommuner de skattesänkningar som riksdagen trots allt föreslår att ätas upp av höjda kommunal och landstingsskatter. Fru talman! Ett annat stort bekymmer i dagens Sverige är fastighetsskatten, som jag inledde med att tala om. Denna djupt orättvisa skatt drabbar tusentals svenskar vars enda önskan är att bo i det egna hemmet. Hyresgästerna drabbas, och villaägarna drabbas. Likaså de som bor i bostadsrätt. Vissa drabbas dessutom hårdare än andra. Det gäller framför allt de pensionärer som bor i villa och som har lyckats betala av på sina lån. Dessa riskerar nu höjd skatt, precis som den pensionerade lågstadielärarinnan Inga Möller i Nacka, som i dagarna tvingas fyllnadsbetala 29 000 kr, eftersom hon har valt att bo kvar i huset även efter det att maken har gått bort. Andra, som Bo Bexander, får i och för sig sänkt fastighetsskatt, men får också höjd förmögenhetsskatt på samma hus. Det i dag främsta argumentet för fastighetsskattens förespråkare verkar vara att det är en svårflyttad skattebas. Det ligger naturligtvis i sakens natur att kapital, välutbildade personer och företag är mer lättrörliga skattebaser än fastigheter. Men det gör inte fastighetsskatten till en bra skatt för det. Tvärtom är det en djupt orättvis skatt. Vilka skatteteoretiska argument förutom orörligheten finns det för att beskatta fastigheterna? Först betalas det moms när huset byggs. Sedan betalas det moms på nästan alla driftskostnader. Att därutöver ta ut statlig skatt på boende ovanpå alla andra skatter är inte rättfärdigt. Ett hem ger ingen avkastning. Det är konsumtion av boende. Skatten varierar dessutom kraftigt och oförutsägbart både i tid och rum. Fastighetsvärdena stiger brant i attraktiva områden och därmed också fastighetsskatten. Resultatet blir att många inte längre kan bo kvar i sina hem. Är detta rättvist? Jag inser att fastighetsskatten inte kan avskaffas över en natt. Men vi skulle redan i dag i samband med dagens beslut kunna frysa taxeringsvärdena, halvera markvärdet som grund för dessa taxeringsvärden och börja att sänka skattesatserna. Vi moderater föreslår att skatten på småhus sänks till 1 % redan nästa år för att sedan sänkas med 0,1 % de kommande åren. Man ska också komma ihåg att basen för taxeringsvärdet blir lägre med vårt förslag än med regeringens förslag. Av det följer att också skatten blir lägre. Fastighetsägare drabbas på grund av de höjda taxeringsvärdena även av högre förmögenhetsskatter. Fler tvingas därmed betala förmögenhetsskatt på sitt boende, trots att varken lönen eller bankkontot ökat i värde, utan därför att tomten, väggarna och utsikten har ökat i värde. Vi moderater vill slopa förmögenhetsskatten så att inte de som har valt att äga sitt eget boende ska drivas från sitt hus. Nästa år vill vi avskaffa sambeskattningen och höja gränsen för när man ska börja betala skatten till 1,5 miljoner. Året därpå ska förmögenhetsskatten tas bort helt och hållet. Detta gynnar inte bara dem som har amorterat av skulderna på sitt hus utan gör också att fler av de 400 kanske 500 miljarder kronor som i dag drivs ut ur landet på grund av förmögenhetsskatten kan användas för att skapa jobb och förutsättningar för företagande i Sverige. Tillsammans med bl.a. avskaffad dubbelbeskattning av aktier kommer dessa åtgärder att förbättra möjligheterna för att Sverige ska bli en långsiktigt bra företagarnation. Det är någonting som vi alla har glädje av. Fru talman! En av de frågor som man oftast möter när man träffar väljare är det aktuella problemet med de höga drivmedelsskatterna som har lett till rekordhöga bensin och dieselpriser. Dessa skatter gräver djupa hål i hushållskassan, särskilt för dem som av olika anledningar är beroende av bilen. Men det gör det även mindre lönsamt att pendla till jobb på annan ort än där man bor. Där bilen tidigare skapade frihet och möjligheter ser vi nu inlåsningseffekter. Vi moderater föreslår att de höga drivmedelsskatterna sänks med 70 öre nästa år på bensin respektive diesel. Dessutom vill vi se ett höjt reseavdrag för resor till och från arbetet. Det ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Fru talman! Jag har i mitt anförande valt att nämna några av de motiv vi har för våra förslag till skattesänkningar liksom en del av de konkreta förslagen. Det är inte möjligt att i en debatt av detta slag redovisa alla olika detaljer i våra enskilda förslag. Det gäller t.ex. våra överväganden om företagsbeskattningen och förenklingar på det området, och det gäller kapitalbeskattningen och energi och miljöskatterna. Det får redovisas i fortsatt dialog med medborgarna på annat sätt eller i denna kammare när de olika förslagen eventuellt kommer upp i annat sammanhang. Fru talman! När skatten sänks får medborgarna mer makt över sina egna pengar och över sina egna liv. Det är vad vi moderater tror är rätt och riktigt. Därför föreslår vi de förändringar vi gör - för att vi alla ska kunna växa lite som människor, som medborgare och som individer, inte för att kollektivets makt ska öka. Det är inget mindre än en frihetsrevolution vi förespråkar. I detta har naturligtvis mina motståndare i riksdagen rätt. Vi moderater vill gå längre än andra. Vi vill åstadkomma mer än andra. Vi vill ha mer frihet för den enskilde än andra. Bo Bexander, Inga Möller och alla andra svenskar behöver kunna känna trygghet i vardagen, känna att de kan få utforma sina liv efter egen vilja och efter egna förutsättningar. Alla behöver känna att de kan leva på sin lön eller sin pension. Alla behöver känna att de har makt över sin egen situation. Därför föreslår vi mer frihet. Därför vill vi minska på reglerna och krånglet. Därför står vi på den enskildes sida. Därför vill vi också sänka skatterna ordentligt. Det är dags för politikerna i denna kammare att sluta dela ut allmosor och försöka lägga livet till rätta för alla. Det är dags för en riktig frihetsrevolution, fru talman.

Fru talman! Det kanske är bäst att inleda en sådan här debatt med att ställa sig frågan varför vi har skatter. Skatter har vi mycket för att finansiera den välfärd vi har byggt upp i landet.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 De säger nämligen så här: "Skatter är dock inte bara en fråga om vad vi som individer får för skattepengarna." Man vill väga in en massa andra saker i stället. Men om nu invånarna anser att det är ganska viktigt att kunna stanna hemma och få ersättning när man är sjuk, vad är då de borgerligas lösning? Jo, att skära ned när det gäller ersättning för sjuka. Folk som är friska ska alltså gynnas. Här menar vi att det är väldigt viktigt att alla ges lika förutsättningar. Man ska inte drabbas extra om man har ett högt sjuktal jämfört med någon som relativt sett är friskare. Carl Fredrik Graf säger att han vill ta bort den statliga skatten eftersom det kommer att öka incitamenten att byta jobb och man blir bättre på det man gör. Gå och säg det till jobbarna på Electrolux i Mariestad! Säg att de ska utbilda sig och söka nya jobb! Det finns inga andra jobb att söka, i stort sett. Och vilka ska vara i produktionen? Vad ni föreslår är att människor med höga inkomster ska gynnas. Och så tror ni att man ska få upp alla till de här höglöneyrkena. Men så är det ju inte. Det här innebär inte automatiskt att de som verkligen sliter och står för produktionen i landet inte skulle behövas. Jag ska ta upp en väldigt viktig fråga för Sverige och framtiden, nämligen den internationalisering som håller på att ske. Både Finansdepartementet och Riksskatteverket har bedömt, precis som Carl Fredrik Graf säger, att ungefär 500 miljarder ligger och skvalpar utanför landets gränser, pengar som kunde ha sparats i landet. Det viktiga i det fallet är då inte att avkastningen ska beskattas, utan de pengarna kanske investeringsmässigt hade varit bättre i Sverige, som Carl Fredrik Graf säger. Det är helt riktigt. Men är det då så nödvändigt att sänka eller ta bort skatten på utdelningar, som t.ex. Moderaterna föreslår? Här är det Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som föreslår det. Centern ställer inte upp på de andra tre partiernas resonemang när det gäller dubbelbeskattningen. Jag har suttit och tittat på de olika borgerliga partiernas förslag på skattesidan. Man har en gemensam reservation, men frågan är var den minsta gemensamma nämnaren finns när det gäller denna reservation. På skattesidan finns det knappt någon minsta gemensam nämnare värd namnet. Bolagsskatten - där har man olika uppfattningar. Värnskatten - där har man olika uppfattningar. Den statliga skatten vill Moderaterna ensamma ta bort. För att sedan få ihop det hela skriver man: "En . åtgärd kan vara en sänkning av arbetsgivaravgifterna." Men detta finns det ju ingen enighet om i det borgerliga blocket. "En annan . kan vara avskaffande av dubbelbeskattningen." Det här är ju patetiskt! Nästa gång tycker jag att ni kan formulera var sin reservation, så att man åtminstone vet vad som står och vad som gäller. Nu är det bara löjligt. Jag kommer nu tillbaka till internationaliseringen. Vad håller på att hända, t.ex. inom EU? Jag har här en väldigt intressant rapport från Europaparlamentet. Det är inte ofta vi vänsterpartister plockar fram arbeten därifrån, men här finns det verkligen fakta som visar att man börjar gå åt rätt håll. Detta dokument innehåller väldigt mycket av den politik Vänsterpartiet står för. Vad skriver man? Jo, man framhåller väldigt mycket Danmark och Sverige som goda föredömen när det gäller skatteväxling. Denna väg måste vi gå, skriver man. För att trygga miljön och minska klimateffekterna måste vi införa den typ av beskattning som Danmark och framför allt Sverige använder sig av. Då, om vi gör det, kan vi sänka skatten på arbete. Vad säger man mer? Jo, man säger dessutom att bolagsskatten generellt sett måste höjas inom unionen. Vi måste se till att den typ av illojal skattekonkurrens som förekommer i Europa försvinner. Bolagsskatten är också en ganska fast skattebas om man har gemensamma regler. Man går t.o.m. så långt att man säger: Vi kanske också måste titta på bokföringsoch avskrivningsregler, så att vi vet att vi beskattar bolagen lika mycket. Vad säger man om kapitalbeskattningen? Jo, den måste vi ha. Vi kan inte hålla på och beskatta bolagen och ha en lägre skatt på kapital än på arbete. Är det någon skattesänkning vi på sikt ska genomföra är det den som är sysselsättningsfrämjande, nämligen sänkt inkomstbeskattning. Men, menar man, det får inte innebära att man dränerar de enskilda ländernas ekonomi. Det är väldigt viktigt. Först när vi har pengar att klara skattesänkningar ska vi göra det. Precis på det sättet har nu majoriteten planerat: När vi har inkomster kan vi sänka. Vi är inte beredda att gå in i några experiment på 80 miljarder och sänka inkomstskatter eller skatter generellt. Detta är intressant. Här vill Moderaterna, och ibland hakar det ena och ibland det andra borgerliga partiet på de olika enskilda förslagen, gå in och sänka på kapitalbeskattningssidan och ta bort dubbelbeskattningen. Kristdemokraterna vill i och för sig höja bolagsskatten, men det vet jag inte om de får med sig Moderaterna på. Här spretar det alltså. Samtidigt pågår det ett internationellt arbete kanske inte med att harmonisera skatterna men åtminstone med att få ett skattesystem inom Europa på en viss nivå. När det gäller kapitalbeskattning har man inom EU föreslagit, hör och häpna, att man ska ha en källskatt på 25 %. Därefter ska man gå över till uppgiftslämnande mellan länderna. Det här är väldigt intressant. Det som gör att man inte kan införa detta nu direkt är att man vill ha med ytterligare ett antal länder utanför EU - Schweiz, Liechtenstein, Andorra och inte minst USA. Det blir svårt att få med USA, säger alla. Det är inte så säkert. USA har utövat påtryckningar mot Schweiz för att Schweiz ska släppa på sina sekretessregler. USA är oerhört irriterat på Liechtenstein, Luxemburg, Andorra och Schweiz för att de har den typ av kapitalbeskattning de har. Schweiz har tagit detta till sig och börjat fundera på att släppa på sekretessen. Det sker alltså saker i Europa som gör att vi faktiskt kan börja diskutera att trygga skattebaserna. Då är det läge att sänka de skatter som är viktigast ur sysselsättningssynpunkt, och det är inkomstskatterna. Bolagsskatten bedömer man, i rapporten från Europaparlamentet, som en ganska fast skattebas. Det är mycket intressant. Det går stick i stäv med hela den moderata och borgerliga politiken. Det pågår också ett arbete, nämligen uppförandekoden, där man redan nu har nått vissa framgångar när det gäller viss form av illojal skattekonkurrens. Det här kommer i och för sig att ta lite tid, men de första stegen är trots allt tagna. Sedan till den mest inflammerade frågan på skattesidan. Det är naturligtvis fastighetsskatten. Man kommer att lägga fram ett förslag om en begränsningsregel som innebär att de lägst betalda kommer att få en fastighetsskatt som de kommer att klara av. Carl Fredrik Graf nämnde Bo Bexander. Det är helt riktigt, han kommer att gynnas av denna begränsningsregel. Han kommer att betala 6 750 kr i fastighetsskatt, vilket är bra mycket mindre än de 24 000 25 000 kr han betalar i dag. Men, och här är komplikationen, fastighetsskatten är inte den enda skatt som drabbar fastighetsägare när man räknar upp taxeringsvärdet. Det är förmögenhetsskatten. Här har vi ett problem. Vi har menat, och menar fortfarande, att ska man lösa problemet i detta sammanhang är det enda riktiga att i förlängningen faktiskt bara behöva ta upp halva taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattningen. Då skulle vi lösa det problemet på ett ganska enkelt sätt. Det är en sak som vi tänker driva i de fortsatta förhandlingarna. Jag kan också bespara Carl Fredrik Graf en replik, eftersom jag vet att den frågan kommer upp. Jag stod nämligen här i talarstolen i våras och sade att när det gäller sambeskattningen ska jag inte stå här och säga samma sak i höst som jag gör nu i vår, och jag ska rösta på ett annat sätt. Nu har vi trots allt kommit halva vägen. Halva sambeskattningen är borta i och med att vi faktiskt har höjt fribeloppet till 1 1⁄2 miljon. Man kan då säga att effekten av sambeskattningen har halverats. Nästa steg är naturligtvis att få bort den helt.

Det får en träffsäkerhet som är betydligt bättre. När det gäller företagsbeskattningen är det bara att beklaga att man från regeringens sida ytterligare skjuter upp förändringarna i 3:12-reglera, klyvningsreglerna. Det är tråkigt. Man hade lovat att de skulle komma i höst, i november-december. Det är bara att beklaga att man inte har nått resultat där. Tillsammans med 3:12-reglerna, klyvningsreglerna, handlar det naturligtvis också om ägarskiften och arvsbeskattning. Det finns andra frågor som vi också är intresserade av att ordna till så fort som möjligt. Det är skattetilläggen och den debatt som förs om dem. När den utredningen kommer under nästa år kommer vi säkert att se förändringar när det gäller skattetilläggen. Det är jag ganska övertygad om. Den proposition som kommer att läggas fram nästa år kommer att innebära förändringar. Ytterligare en sak i det här sammanhanget är rättssäkerheten, dvs. den utdragna process som sker när det gäller skatteprocesser. Den är ganska förödande för enskilda, både företag och enskilda människor. Det är en sak som vi måste se över. Det är en sak som vi inom Vänsterpartiet kommer att prioritera. Slutligen, fru talman, har jag noterat att en del av de borgerligas fastighetsskattesänkningar ska finansieras med neddragning av räntebidragen. Det är ganska intressant. Hur får man träffsäkerheten att de som får sänkta fastighetsskatter verkligen är de som kommer att drabbas av räntebidragsförändringarna? Jag vill ha en liten förklaring från de borgerliga.

Fru talman! Utskottskollegan Rosengren gjorde en intressant exposé över den europeiska politiken, läget i landet och lite av varje. Han är också skicklig retoriskt när han försöker fånga in begrepp och säger att inom EU diskuterar man att det ska vara 25 % källskatt på kapitalinkomster. På sparande i bank, Rosengren, det vet Per Rosengren mycket väl. Vi talar inte om utdelningar och andra typer av avkastningar. När det sedan gäller den gemensamma borgerliga reservationen är det viktigt att understryka att vi är fyra olika partier. Den anger en inriktning för framtiden. Ska man gå på texterna i betänkandet har Vänsterpartiet ingen politik över huvud taget, fast man är ett självständigt parti, för man ställer ju upp på regeringens förslag i allt väsentligt. Då är det väl ändå bättre, om man är ett självständigt parti, att man tillsammans med andra kan peka ut inriktningen för framtiden och att varje parti sedan har sin egen profil. Min fråga till Per Rosengren med anledning av inlägget om den europeiska unionen är: Är Rosengrens slutsats att samarbetet inom den europeiska unionen behöver förstärkas och att EU är ett viktigt instrument för att utveckla medlemsstaterna i unionen? Det måste snarast tyda på att Rosengren nu har övergivit Vänsterpartiets krav på utträde ur unionen och i stället ser möjligheter. Till sist en kommentar till fastighetsskatten. Först lägger regeringen fram ett förslag som vi tar ställning till i dag. Det stöder Rosengren. Sedan får vi hoppas att det kommer en begränsningsregel nästa år. Vilken signal är det till människorna om att kunna känna trygghet och säkerhet i vardagen? Man vet att det blir förändringar till det sämre för många människor. Det framgår och det kommer att bli konsekvensen av dagens beslut. Men människor vet inte när begränsningsregeln kommer eller hur den kommer att vara utformad. Det vet Rosengren, även om han inte tycker att det är några problem. Men han vet säkert att man inom Finansdepartementet har stora problem att få ihop en fungerande lagstiftning i detta avseende.
Fru talman! Sparande i bank, ja, det är alldeles riktigt. Men vem hade trott att vi i dag skulle befinna oss vid den punkt där vi befinner oss, där detta nästan är föreslaget. Bara för ett halvår sedan var detta nästan omöjligt. Storbritannien och flera andra länder var emot. Nu har vi kommit dit. Nästa steg är naturligtvis att plocka in utdelningar även på aktier osv. Ingenting är omöjligt när det gäller beskattning. Det kan jag lova Carl Fredrik Graf och moderaterna. Vi är väldigt uppfinningsrika när det gäller det. Carl Fredrik Graf säger att man har en gemensam reservation för att peka ut inriktningen. Ja, inte ens riktningen skulle jag vilja säga att man kan peka ut när man läser den borgerliga reservationen. Det spretar så pass mycket att det inte ens är helt klart åt vilket håll man är beredd att gå, måste jag säga. När det gäller miljöbeskattningen är det oerhört viktigt att vi har överenskommelser inom Europa, och inte bara i Europa utan i hela världen. Där är EU ett första steg. Eftersom den organisationen finns är det naturligtvis nödvändigt att utnyttja den för att öka miljömedvetandet. Det har alltså ökat. Rapporten från parlamentet är ett unikt dokument, skulle jag vilja säga. Det är klart att vi måste utnyttja det. Den illojala skattekonkurrensen inom kapital och bolagsbeskattningen måste vi, som EU också säger, bli av med. Det är klart att man ska använda den kraft som finns i EU för att komma till rätta med de problem som finns och även för att skapa och trygga skattebaserna i de enskilda länderna. Därmed inte sagt att vi ska ha överstatlighet när det gäller de enskilda ländernas beskattningsrätt, procentsatser osv. Däremot bör vi skapa en situation som innebär att den illojala skattekonkurrensen försvinner och att varje land kan trygga sina skattebaser. Sedan var det fastighetsskatten och begränsningsregeln. Jag tror att Carl Fredrik Graf kan vara ganska lugn. Det står aviserat att den ska träda i kraft den 1 januari, och det blir en retroaktiv lagstiftning. Den är till fördel för de skattskyldiga, och därför är det inga problem att införa en sådan typ av beskattning.
Fru talman! Det är intressant att höra hur väl Rosengren talar om de möjligheter som finns med arbetet inom den europeiska unionen. Han kommer till slutsatsen att EU inte ska få en överstatlig beskattningsrätt. I det avseendet har jag samma uppfattning. Det ska ligga på varje land att slutligen bestämma över sina skatter. Det är ändå en positionsförändring i förhållande till EU-valrörelsen för några år sedan att Vänsterpartiet nu ser möjligheterna med det europeiska samarbetet - med lite olika utgångspunkter. Det är i så fall ett framsteg. Per Rosengren säger att ingenting är omöjligt när det gäller kapitalbeskattningen. Det tror jag inte när det gäller Per Rosengren. Hans innovativa förmåga när det gäller att höja skatter i vissa avseenden är dokumenterad. Jag tror emellertid att Per Rosengren och hans vänner i Vänsterpartiet inte riktigt kan bortse från att det också finns länder utanför den europeiska unionen. Det gör att min bedömning att det skulle bli en generell kapitalinkomstbeskattning för alla typer av kapitalinkomster på i storleksordningen 25 % är inte realistisk eftersom det finns möjligheter att placera kapitalet utanför den europeiska unionen. Diskriminerande, skadlig skattekonkurrens ska vi inte ägna oss åt. Vi är överens om slutsatsen att varje land i unionen ska själv göra de ekonomiska bedömningar som är relevanta och sedan bestämma vilka skattesatser som är lämpliga i olika avseenden.
Fru talman! Jag vet inte om mina skattehöjarambitioner är så särskilt dokumenterade. De senaste åren har jag mest varit med om att sänka olika skatter, framför allt har jag föreslagit olika typer av skattesänkningar. Det gäller även för framtiden. Det är beklagligt att man inte har tittat på 3:12-reglerna. Det är också ett sätt att visa att vi har förståelse för de problem som finns där. Man ska vara försiktig när man pratar om dokumenterade skattehöjningar. Det internationella samarbetet kommer inte att vara något större problem. Jag håller med Carl Fredrik Graf att man blir förvånad när det blir nivån 25 % generellt i kapitalbeskattning. Diskussionen började på 5-10 %, sedan var den uppe i 15 %, sedan trodde alla att det skulle vara 20 %, och sedan kom plötsligt förslaget 25 % - med option på att även USA, Andorra, Liechtenstein och Schweiz ska komma med i systemet. Jag tror att både Carl Fredrik Graf, jag och många andra är förvånade. Det här har ändrat spelplanen lite grann. Verkligheten har förändrats de senaste månaderna. Internationaliseringens faror kanske kan tonas ned lite grann när man ser att man kan börja arbeta internationellt för att plocka bort och se till att varje land kan få en tryggad skattebas. Jag ser framtiden an med viss tillförsikt. Jag har visst förtroende för att det arbete som trots allt sker inom EU ska leda till att Sverige får behålla sina skattebaser, Danmark sina, Storbritannien sina, Spanien sina osv. Det handlar om att de enskilda länderna inte ska använda sig av illojal skattekonkurrens. Det är på det sättet vi måste jobba i Sverige hädanefter. Då kan vi också se till att vi kan trygga vår välfärd genom en gemensamt finansierad skattepolitik.

Fru talman! På den tidigare debatten har vi förstått att internationaliseringen medför att vi går från nationella ekonomier till en global ekonomi. Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi gentemot omvärlden. Detta medför att Sverige i stor utsträckning är beroende av hur skattesystem och regler ser ut i omvärlden, särskilt i våra viktigaste konkurrentländer. Om Sverige långsiktigt ska vara ett land för företagande, investeringar och tillväxt, går det inte att ha kvar skatter som gör att kapital, företag och kompetens har starka skäl att lämna landet. En anpassning av de svenska skatterna till nivåer som är jämförbara med våra konkurrentländer bör därför omgående påbörjas. I denna anpassning ligger sänkt kapitalskatt, ett avskaffande av förmögenhetsskatten och minskade marginalskatter för samtliga inkomsttagare. De skattesänkningar som nu är viktigast är de som direkt positivt påverkar utbudet av såväl kapital som arbetskraft. Jag vill understryka det som Mats Odell sade i sitt anförande om att långsiktigt vårda våra skattebaser. Såväl det europeiska som det globala perspektivet kräver en förhållandevis snabb anpassning av det svenska skattesystemet. I rapporten Vår förvaltning år 2010 - I globaliseringens spår från Riksskatteverket kommer utredarna fram till att det behövs skattesänkningar på åtminstone 100 miljarder. För att komma ned till genomsnittsnivåer för EU:s medlemsländer krävs skattesänkningar på ungefär 200 miljarder. Det är naturligtvis en utmaning som vi borde ta ett gemensamt ansvar för i riksdagen. Vi kristdemokrater ser det som beklagligt att regeringen inte inleder ett långsiktigt arbete med målet att sänka skattetrycket nu när de statsfinansiella förutsättningarna finns. Målet på medellång sikt bör vara att nå ned till den genomsnittliga skattekvoten inom EU. Det skulle stärka grunden för en långsiktigt hållbar välfärdsutveckling i en alltmer global ekonomi. Vi kristdemokrater föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 26,4 miljarder kronor år 2001. Till våra förslag på sänkta skatter hör t.ex. sänkt arbetsgivaravgift på 10 procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kr, en successivt avvecklad förmögenhetsskatt och en avskaffad dubbelbeskattning. länderna visar att beskattningen är ungefär dubbelt så hård för en svensk som för en genomsnittlig aktieägare i övriga EU, vilket har bidragit till ett relativt sett lågt sparande i svenska hushåll. Enligt en rapport från Industriförbundet leder skillnaden i beskattning till att svenskarna tenderar att konsumera mer av sina inkomster medan utlänningar står för kapitalbindning. Eftersom vinsterna från ökad effektivitet och produktivitet i företagen tillfaller just ägarna, blir det till stor del utländska hushåll som får del av vinsterna i det svenska näringslivet. Om inte skattepolitiken får en ny inriktning kommer skattebasen att snabbt erodera. Redan i år - det har vi hört tidigare i debatten - beräknas minst 400 miljarder kronor av de svenska hushållens sparkapital vara placerat utomlands. På inkomstskattesidan föreslår vi ett höjt grundavdrag, fördubblad skattereduktion för låginkomsttagare samt ett förvärvsavdrag. Dessutom föreslår vi att den s.k. värnskatten slopas. Vi upprepar vårt tidigare krav på sänkta skatter inom tjänstesektorn. Det gör vi i ett gemensamt förslag med de övriga borgerliga partierna. Fru talman! Det internationella perspektivet gör det omöjligt för ett land att hålla sig med ett skattetryck som avsevärt avviker från omvärlden. Vad hjälper höga skatter välfärden om skattebaserna är obefintliga? Det är svaga grupper som drabbas hårdast när kapital, företag och kunskap lämnar Sverige och tillväxten uteblir. Fru talman! Vidare är ett viktigt mål för kristdemokratisk politik att så många som möjligt ska kunna leva på sin lön när skatten är betald. Skatten på låginkomsttagare är exceptionellt hög i Sverige. Principen om skatt efter bärkraft har tappat betydelse när skatt tas ut redan vid så låga inkomster som 8 900 kr. Dessutom sker det med en skattesats som i ett internationellt perspektiv är mycket hög. Vi har ju kommunala skatter på ca 30 %. I t.ex. Storbritannien och Tyskland tas skatter ut med maximalt 20-25 %, men först vid inkomster på 50 000-60 0000 kr. Dagens skattesystem i Sverige gör att lågavlönade inte klarar sig på sin lön när skatten är betald. Det kränker den mänskliga integriteten att ena dagen utsättas för en så hög inkomstskatt att man nästa dag måste stå med mössan i hand och söka bidrag hos stat och kommun. Denna rundgång främjar varken ekonomiskt oberoende eller personligt ansvarstagande och måste snarast brytas. Vidare bör de val som människor vill göra, t.ex. öka eller minska sin arbetstid, inte påverkas negativt av kombinationen av statliga och offentliga regler. Vi behöver minska de s.k. marginaleffekterna. En alltför stor del av vår tillvaro bestäms genom ekonomisk-politiska beslut. Därför föreslår vi kristdemokrater en rad åtgärder på skattepolitikens område som gör att inkomsttagare får behålla en större del av sin lön och därmed får möjlighet att påverka och få kontroll över sin ekonomiska situation. Vi anser att inkomstskatten ska sänkas genom en kraftig höjning av grundavdraget, och det innebär rejäla förbättringar för alla inkomsttagare inklusive en stor grupp av dagens pensionärer. Vi föreslår en fördubblad skattereduktion för låginkomsttagare men vill samtidigt införa ett förvärvsavdrag för att minska marginaleffekterna. Skattereformens mål om enkelhet och en maximal marginalskatt på 50 % bör återställas. Det innebär således att den statliga inkomstskatten ska vara maximalt 20 %. Hur ser Socialdemokraterna på att fler ska kunna klara sig på sin lön och inte vara beroende av bidrag? Så går jag över till fastighetsskatten. 1993 var den totala boendekostnaden som procentuell andel av hushållens disponibla inkomster i de europeiska länderna i genomsnitt 20 %, jämfört med Sveriges 30 %. Med regeringens förslag kommer för många småhusägare andelen av den disponibla inkomsten som man betalar för boendet att öka ytterligare. Genom att tillåta att taxeringsvärdena skjuter i höjden i många områden accepterar regeringen kraftiga höjningar, inte bara när det gäller fastighetsskatten utan också när det gäller förmögenhetsskatten, för stora grupper som inte har så stora marginaler att leva på. Vi har fått exempel på det tidigare i debatten. Villaägarna har räknat ut att en tvåbarnsfamilj som bor i en medeltaxerad villa i Solna utanför Stockholms kommun och har en inkomst på 250 000 kr kommer att behöva betala över 10 % av sin inkomst bara i skatter för sitt boende. Då har de i sitt exempel ändå räknat med den begränsningsregel som regeringen aviserat men som vi ännu inte har sett skymten av. I en debatt här i kammaren i går var vi flera ledamöter som försökte få finansministern att ge alla oroliga småhusägare lugnande besked, men utan resultat. I ett replikskifte med Mats Odell i debatten tidigare i dag sade finansministern ungefär så här om begränsningsregeln: Förhoppningsvis kan den klara ut en del av problemen. Det är föga lugnande, fru talman. Kristdemokraterna kan inte acceptera den kraftiga skattehöjning som regeringens förslag innebär för stora grupper. Jag får så gott som dagligen reaktioner på detta och vädjanden om att gripa in mot konsekvenserna av fastighetsskattesystemet. Fru talman! Jag vill därför avsluta mitt anförande med en vädjan om att regeringen överväger en fortsatt frysning av taxeringsvärdena. Fastighetsskatten drabbar alla, oavsett inkomst och betalningsförmåga - tvärtemot den skatteprincip som borde gälla i Sverige, dvs. skatt efter bärkraft. Fastighetsskatten hotar i vissa fall t.o.m. äganderätten för personer med låga inkomster som inte har råd att betala skatten. Kristdemokraterna stöder därför en sänkning av fastighetsskatten till 1,2 %, men vi finansierar därutöver en fortsatt frysning av taxeringsvärdena, som ett första steg mot lägre fastighetsskatter. Vi vill också, som jag sade tidigare, börja en avveckling av förmögenhetsskatten. Fru talman! Med det här vill jag avsluta mitt inlägg genom att instämma i Mats Odells yrkande om bifall till reservationerna 1 och 13 med anledning av finansutskottets betänkande nr 1.
Fru talman! Jag skulle bara vilja fråga Helena Höij: Hur har ni tänkt er sänka kapitalbeskattningen? Det pågår nu en rörelse i Europa där man är beredd att genomföra saker som borde innebära att vi kan sitta ganska stilla med den kapitalbeskattning vi har i dag. Vad är det som gör att vi nu ska rusa åstad och kraftigt sänka kapitalbeskattningen? Sedan säger Helena Höij att man ska sänka skattetrycket när det finns ett statsfinansiellt utrymme. Ja, det kan vi vara eniga om - det är ganska riktigt. Vi har bedömt att det statsfinansiella utrymmet finns där det finns nu. Men ni vill ju t.ex. införa ytterligare karensdagar. Helena Höij säger att man ska kunna leva på sin lön. Ja, men hur ska den som är sjuk då och då kunna finansiera detta? Vad ni gör är att sänka skatten för höginkomsttagare. När jag läser ert förslag för att klara av detta med det här förvärvsavdraget, förstår jag inte riktigt hur ni resonerar. Ni ska alltså införa ett förvärvsavdrag på 6,15 % av den taxerade inkomsten, och det ska bli ett statligt förvärvsavdrag. Hur har ni tänkt att detta ska fungera? Innebär inte det i detta läge att höginkomsttagarna återigen gynnas? När Helena Höij jämför med Storbritannien förstår jag var önskelandet finns. Men åk till Storbritannien och titta på de sociala klyftorna där! Är det ett sådant land ni vill ha? Helena Höij lyfter ju fram Storbritannien som ett föredöme, där man har låga skatter och där man kan leva på sin lön. Jag har varit i Storbritannien ganska ofta, och jag har sett hur det ser ut där. Om det är det samhället Kristdemokraterna önskar sig blir jag väldigt rädd. Helena Höij säger att hon inte har sett skymten av begränsningsregeln. Nej, jag förstår att Kristdemokraterna inte har läst Fastighetsbeskattningskommitténs betänkande. Där beskrivs stora delar av det förslag som kommer att läggas. Man behöver fila på det, och det är det man nu gör på Finansdepartementet. När Helena Höij säger att hon inte har sett skymten av det innebär det att hon inte ens har läst utredningen.
Fru talman! När det gäller kapitalbeskattningen hörde vi i Per Rosengrens inlägg här tidigare vilka problem det kunde innebära för många småhusägare som med de höjda taxeringsvärdena får en ökad förmögenhetsskatt. När vi pratar om att sänka skatterna på kapital och på förmögenhet handlar det inte bara om att komma till någon nivå som bestäms av länder utanför oss, utan det handlar också om att sänka skatterna så att kapital och förmögenhet stannar kvar och arbetar här. Lågt räknat är det i dag ett sparande på 400 miljarder kronor som sker utanför Sverige. Det är 400 miljarder som hade kunnat göra ett gott arbete här. Det handlar inte bara om att lappa och laga med en specialregel mot oönskade konsekvenser av förmögenhet och kapitalbeskattning, utan också om att förmögenhets och kapitalbeskattningen är skadlig för utvecklingen i Sverige och för tillgången på kapital. Vi vill ha ett sänkt skattetryck för samtliga. Kristdemokraterna säger att det behövs ett generellt sänkt skattetryck. Vi vill då sänka skatterna för företag och för inkomsttagare, inte minst för låginkomsttagarna, som internationellt sett har en väldigt hög beskattning i Sverige. Det var där som jag tog fram England som ett exempel. Övriga jämförelser med England är i det här sammanhanget ganska ointressanta. Jag kan försäkra Per Rosengren att Kristdemokraterna har läst Fastighetsbeskattningskommitténs förslag - ett förslag som har rönt ganska stor kritik. Om vi inte hade kritiserat det hade det kanske funnits en proposition på riksdagens bord. Men eftersom finansministern både i går och i dag i kammaren har sagt att det förhoppningsvis kan råda bot på en del av problemen är jag och många småhusägare oroliga.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan hur ni ska konstruera förvärvsavdraget så att det inte i första hand gynnar höginkomsttagare. Det är ju så de flesta av era förslag är. När det sedan gäller kapitalbeskattningen har jag förklarat att med det arbete som pågår inom EU nu kommer detta kanske att lösa sig. De pengarna kommer inte att behöva befinna sig i utlandet längre, utan de kanske kommer tillbaka till landet. Det är för mig helt obegripligt hur man kan föreslå någonting sådant som innebär att man går före och sänker kapitalbeskattningen och dränerar den skattebas som vi eventuellt kunde ha i framtiden. Är kapitalbeskattningen så mycket viktigare att man är beredd att försämra för de sjuka? De som har återkommande sjukskrivningar kommer ju att drabbas oerhört hårt av Kristdemokraternas förslag, och de kommer inte under några omständigheter att kunna leva på sin lön. Sedan sägs det att vi har hög skatt för låginkomsttagare. Ja, men vart man än kommer - om det är Schweiz, Storbritannien eller USA - och frågar hur det kan komma sig att de har så låg skatt säger de att de också har sjukförsäkringsavgifter. När vi var i Schweiz gjorde vi en överslagsberäkning - de sägs ju ha väldigt låga skatter för låginkomsttagare - men de lade in alla de obligatoriska avgifter som finns och som tas ut på precis samma sätt som skatt. Det visade sig att det skiljer ytterst lite i beskattningen. Är det ett sådant system som ni också vill införa? Ska det vara obligatoriska sjukförsäkringar eller ska vi ha någonting annat? För år 2003 redovisar ni högre inkomster av fastighetsbeskattningen än vad regeringen och samarbetspartierna gör. Hur kan det komma sig? Är det hyreshusen som ska klämmas åt? Ni har de facto högre siffror för år 2003 när det gäller inkomster från fastighetsskatten. Detta rimmar ganska dåligt med era skattesänkningsambitioner på området.
Fru talman! När det gäller Per Rosengrens sista fråga här kan jag bara hänvisa till den debatt som förut förts i denna kammare och även i medierna kring de beräkningskonventioner som gäller för hur man lägger upp en budget. Långsiktigt sänker vi uttaget av skatt på fastigheter. Det gäller då både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Därmed tycker jag mig ha svarat på den frågan. Per Rosengren pratar så mycket om låginkomsttagarna och deras skatt. Anser Per Rosengren att skatten för låginkomsttagare i dag ligger på rätt nivå när så många som ändå har arbete och inkomst, men som på grund av sin försörjningsbörda och på grund av de höga skatterna, dagen efter det att de har betalat skatten måste gå till stat och kommun och begära bidrag? Är det rimligt att vi har den skattenivån för låginkomsttagare? Det måste ju vara konsekvensen av Per Rosengrens inlägg här. Per Rosengren talar om de återkommande sjuka. Det är inte så att Kristdemokraterna vill avskaffa begränsningen till maximalt tio karensdagar per tolvmånadersperiod. Det framgår tydligt när man läser våra motioner, så det får Per Rosengren göra en gång till. Det är vi som är sjuka lite då och då som ska vara med och betala för dem som är långvarigt och ofta sjuka. Ingen ska behöva drabbas av mer än tio karensdagar på ett år - alltså precis som i dag.

Fru talman! Det går bra för Sverige. Det är det mantra som socialdemokrater i allmänhet och statsministern och finansministern i synnerhet nu hjälps åt att sprida över landet. Just nu är det sant och det är resultatet av den mödosamma sanering av de gemensamma finanserna som pågick under hela 90-talet som har åstadkommit detta. Den här utvecklingen förstärks dessutom av att konjunkturutvecklingen i vår omvärld har betett sig hyfsat. Detta har lett till att näringslivet i dag i stort sett går för full maskin. Detta ger ökad sysselsättning, som i sin tur ger ökad köpkraft. Båda dessa företeelser ger större skattebaser och därmed högre skatteintäkter. I det korta perspektivet ser det alltså bra ut. Detta ger utrymme både för ökade kostnader och för skattesänkningar. Men det är oerhört viktigt hur dessa kostnadsökningar och skattesänkningar nu genomförs. Med 90-talets erfarenheter av 80-talets lättsinnespolitik och brist på framförhållning i den ekonomiska politiken i färskt minne borde vi akta oss för att på nytt hamna i samma situation. Det är nu som vi skapar grunden för den ekonomiska utvecklingen under det närmaste decenniet. Socialdemokraterna och deras samarbetspartier expanderar, ökar, utgiftssidan och sänker skatterna något, även om fastighetsskatten av allt att döma kommer att stiga för de allra flesta - och för många villaägare dramatiskt. Moderaterna å sin sida upprepar som vanligt sitt mantra: Rejäla skattesänkningar överallt, främst för höginkomsttagare, löser praktiskt taget alla problem. Centerpartiet arbetar för att långsiktigt, varaktigt och uthålligt sänka skattetrycket. Vikten av en anpassning av det svenska skattetrycket till ett slags OECD-nivå har ju tidigare här i debatten belysts och bejakats, t.ex. i replikskiftet mellan herrar Rosengren och Graf. Vi lägger stor vikt vid hur denna sänkning sker. Det är också viktigt att se till att strukturella åtgärder vidtas på kostnadssidan så att vi kan behålla en stabil samhällsekonomi, med utrymme för samhällsfinansierad välfärd och satsningar på utbildning och infrastruktur. Att lägga stor vikt vid hur skattesänkningarna ska ske innebär per automatik starka prioriteringsbehov. Vi kan inte, som exempelvis Moderaterna, sprida ut skattesänkningar över hela fältet. För övrigt anser jag att en av de viktigaste uppgifterna för de partier som har ambitionen att bilda en ny regering efter valet är att se till att skapa trovärdighet kring en skattepolitik som ger långsiktighet, som ger mer till dem som bäst behöver skattesänkningar och som ger utrymme för den samhällsservice som medborgarna har rätt att efterfråga. Vi har den ambitionen och vi vet att också Moderaterna har ambitionen att ingå i en ny regering. Men för att den ambitionen ska leda till önskat resultat är det alldeles nödvändigt att Moderaterna också både prioriterar och prioriterar om bland alla sina oändligt många skattesänkningsförslag. Fru talman!

Våra här redovisade prioriterade områden har tre viktiga saker gemensamt: De medverkar till en långsiktig och hållbar tillväxt. De ger stabilitet och förutsebarhet på fastighetsmarknaden och i näringslivet. De tar hänsyn till behovet av skattesänkningar hos dem som bäst behöver en förstärkning av sin hushållskassa för att bestrida sina vardagliga inköp. Det allra viktigaste inslaget bland våra förslag är alternativet till inkomstskattesänkning. I fortsättningen kommer jag att uppehålla mig vid detta. Många debattörer på skatteområdet talar ofta och engagerat om skadliga marginalskatter, dvs. den effekt som uppstår när ökad inkomst leder till högre beskattning genom att man överskrider t.ex. den gräns som medför statlig inkomstskatt. Den här effekten, marginalskatteeffekten, berör 17-18 % av dem som betalar inkomstskatt och uppgår till maximalt 60 % av den ökning som sker av inkomsten. I den allmänna debatten talas det betydligt mera lågmält om de marginaleffekter som är ett resultat av kombinationen högre skatt på grund av sänkta grundavdrag i skattesystemet och bortfallet av inkomstberoende bidrag i t.ex. sjuk och eller arbetslöshetsersättningarna. Icke desto mindre och trots att det inte talas så mycket om dessa marginaleffekter är de ett besvärande faktum som ofta innebär att 80 % av en ökad inkomst går till staten och alltså enbart 20 % till den enskilde. Det är dessutom så att det berör långt fler människor än de som berörs av den statliga inkomstskatten. För de människor som berörs av dessa marginaleffekter äts hela inkomstökningen upp när man går från bidragsförsörjning till arbetsförsörjning om man dessutom tar hänsyn till de ökade kostnader som uppstår i form av resor och mat när man tar ett arbete. Det är självklart att detta fenomen är oerhört frustrerande och dessutom, precis som Helena Höij pekade på, kränkande för de människor som berörs. Det innebär ju att det för många i dessa vanliga inkomstlägen inte är möjligt att förbättra sin ekonomiska situation genom att gå från bidrag till arbetsinkomst eller genom att ta ett bättre betalt arbete. Om alla som här i denna kammare och i debatten i övrigt säger att det måste löna sig att arbeta verkligen vill ge substans åt detta påstående är det framför allt i dessa låga och vanliga inkomstlägen som skattesänkningar måste sättas in. Fru talman! Jag tänker inte nu närmare gå in på tekniken och de olika stegen i vårt inkomstskatteförslag. Låt mig bara peka på att fullt genomfört innebär det en skatterabatt, alltså ett avdrag på skatten lika för alla inkomstlägen - det är viktigt därför att det ger samma värde oberoende av i vilken inkomstklass man befinner sig - på 10 000 kr. Det innebär också en förvärvsrabatt på upp till samma storleksordning för dem som förvärvsarbetar. Det här taket, Per Rosengren, är lösningen på det problem som togs upp i replikskiftet med Helena Höij. Det är spärren mot att förvärvsavdraget skulle gynna höginkomsttagare, vilket kristdemokraterna uppenbarligen inte har kommit på i sitt förslag. Men det är härmed serverat. Jag antar att vi vid ett genomförande så småningom ska kunna enas om en sådan lösning. Det som jag nu kort har redovisat ger skattesänkningar för dem som bäst behöver förstärka sin köpkraft. Det underlättar rekryteringen av arbetskraft i ett läge där vi av allt att döma behöver göra allt för att förse näringsliv och offentlig verksamhet med den personal man behöver det närmaste decenniet. Det leder med automatik till lägre kostnader för stat och kommun genom mindre belastning på olika bidragssystem och det leder sammantaget till ökad tillväxt och därmed till bättre välfärd. Fru talman! Sverige behöver förändringar på skatteområdet av det slag som jag nu har redovisat. Ett modernt, robust, stabilt och långsiktigt inkomstskattesystem som samtidigt sänker det offentliga utgiftstrycket är precis vad Sverige och Sveriges vanliga inkomsttagare behöver. Vi vill ge vårt bidrag i denna process. Så vitt nu kan bedömas krävs det en ny regering för att genomföra denna goda karamell. Om detta ska bli möjligt måste helt uppenbart moderaterna tona ned sina ytterligheter, t.ex. ett slopande av statsskatten i inkomstskattesystemet. Allra sist, fru talman, vill jag i likhet med Lena Ek yrka bifall till reservation 14.
Fru talman! Jag håller med Rolf Kenneryd om att man har diskuterat marginalskatteproblematiken när det egentligen är marginaleffekterna totalt sett som man borde diskutera. Men det är ju inget nytt. Det började vi göra redan vid skattesamtalen för två år sedan. Då fick vi ett ganska digert material. Det sitter också en utredare som tittar på hur man ska komma runt marginaleffekterna. Den enskilda faktor som påverkar marginaleffekterna mest är faktiskt de inkomstberoende dagistaxorna. Vi föreslår nu en maxtaxa som innebär att marginaleffekterna i det avseendet kommer att minska ganska ordentligt. Det kommer inte att kosta på att höja sin lön, att få ett högre betalt arbete. Det som då återstår är naturligtvis att titta på bostadsbidragens konstruktion, osv. Men maxtaxereformen kommer att undanröja en hel del av de här problemen. Det förvånar mig att det är så många partier som säger nej till en sådan reform i det sammanhanget. Sedan är det naturligtvis vänligt av Rolf Kenneryd och Centern att förklara för kristdemokraterna vad de menar eller borde ha menat när ni inför ett sådant här tak. Men det är fortfarande så när det gäller Kristdemokraternas och Centerns utformning, kombinerat med Moderaternas förslag om att man helt ska ta bort statsskatten, att det inte kommer att gå ihop. Nu markerar Rolf Kenneryd mycket tydligt vad det är som ska gälla. Det är Centerns politik som ska gälla. Kristdemokraterna har serverat en lösning, och man säger nej till moderaternas förslag. Kan vi verkligen lita på att det kommer att bli så i en eventuell borgerlig regering? Är det detta ni gemensamt kommer att gå fram med? Kommer man inte att gynna höginkomsttagarna? Är det det vi kan förvänta oss av ett eventuellt gemensamt borgerligt manifest?
Fru talman! Det är alldeles rätt som Per Rosengren säger, att det resonemang kring marginaleffekter som vi för inte är något nytt. Men de lösningar vi för fram är nya. Det är det som är intressant. Jag tror i likhet med Per Rosengren att vi alla måste fokusera mer på denna företeelse i den allmänna debatten för att det ska få genomslog. Sedan säger Per Rosengren att maxtaxan har effekt på marginaleffekterna. Ja, det har den. Men den har också effekt på mycket annat. Det som Per Rosengren i tidigare replikskiften har kritiserat Carl Fredrik Graf och Helena Höij för, att gynna höginkomsttagare, är precis det ni nu gör med införandet av maxtaxan. Den motverkar dessutom andra lösningar när det gäller barnomsorgen. Den föser in praktiskt taget alla barn i den offentliga barnomsorgsverksamheten. Det är en självklarhet för oss att inte stödja ett sådant förslag. Sedan frågar Per Rosengren om vi kan lita på att det i en eventuell borgerlig regering blir tyngdpunkt på det som jag har sagt eller om det blir tyngdpunkt på något annat. Jag kan ju inte utfärda några sådana garantier. Men jag är personligen alldeles övertygad om att det inte finns några förutsättningar för att bilda en borgerlig regering med mindre än att vi kan göra trovärdigt att en sådan regering skulle föra en skattepolitik som gynnar folkflertalet. Det är därför jag är så angelägen att markera mot moderaterna som uppenbarligen har andra avsikter i detta hänseende.
Fru talman! Det är ett underligt resonemang att det är höginkomsttagare som gynnas i första hand. Vi har under många år förespråkat att man ska jämställa barnomsorgen med skolan och att den ska vara fri. Det faktum att vi har gratis skola skulle alltså gynna höginkomsttagare, om jag förstår Rolf Kenneryd. Det är faktiskt ett sätt att ta hand om våra barn, den uppväxande generationen, och det är i stor utsträckning en samhällelig kostnad. Sedan är det intressant att Rolf Kenneryd säger att det förhindrar alternativ barnomsorg. Jag kommer från Mariestad, och där finns det inget tryck på någonting annat än på den kommunala barnomsorgen. Trycket ligger på daghemmen. Det finns inget tryck på platserna i familjedaghemmen. Snarare tvärtom, det är en flykt därifrån. Det är daghem som efterfrågas. Om det finns privata alternativ inom barnomsorgen som administreras av kommunen ska taxorna gälla även där. Jag vet inte vad det är för typ av barnomsorg som Centerpartiet förespråkar. Är det att farföräldrar och morföräldrar i stället ska ta hand om barnen eller att någon förälder ska stanna hemma? Det strider då mot att man ska ges möjlighet att delta i det allmänna förvärvsarbetet, vilket trots allt är det som är grundläggande. Jag välkomnar en diskussion om ifall vi ska minska marginaleffekterna. Jag ser det som mycket viktigt. I det avseendet beklagar jag att skattesamtalen bröt ihop. Jag tror att vi där gemensamt över blockgränserna hade kunnat komma fram till hur vi skulle attackera den problematiken.
Fru talman! Det här blev plötsligt en maxtaxedebatt mitt i skattedebatten. Den jämförelse som Per Rosengren gör är ju i hög grad haltande. Å ena sidan finns det en obligatorisk verksamhet, dvs. skolan, som självfallet ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Å andra sidan finns det en avgiftsbelagd barnomsorg som utnyttjas av dem som vill utnyttja den. Det är ett obestridligt faktum att det som nu sker genom införande av maxtaxa innebär just ett gynnande av höginkomsttagare. Det är otvetydigt på det sättet. Vad vi vill åstadkomma inom barnomsorgen är valfriheten att anordna den på det sätt som man själv finner bäst. De som vill gå ut i förvärvsarbete och använda kommunalt arrangerad barnomsorg, kommunalt finansierad barnomsorg med andra producenter eller helt privat finansierad barnomsorg må göra det. De som i stället väljer att stanna hemma för att ta hand om sina egna barn må också ha valfrihet att göra det. Det är viktigt att ge mera tid för barnen genom att själv ta hand om dem. Som Per Rosengren och andra mycket väl vet har vi lagt fram sådana alternativa förslag i den här kammaren.

Fru talman! Sverige skulle behöva en offensiv skattepolitik för att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar tillväxt i vårt land. Det gäller att i goda tider rusta för framtiden. Det ger i dessa mer eller mindre goda tider möjlighet till ett visst handlingsutrymme, inte minst i skattepolitiken. Detta måste vi ta till vara. Den positiva bilden vi har i dag har sin grund i viktiga strukturreformer som genomförts under hela 90-talet. Det blir därför ibland lite larvigt när några av de värderade kollegerna från regeringspartiet säger att de goda tiderna grundlades när Socialdemokraterna återfick makten 1994. Innan dess hade inte minst Folkpartiet och Socialdemokraterna tillsammans genomfört en viktig skattereform som bar en stark tillväxtprägel. Vi ville då tillsammans att det skulle löna sig bättre att arbeta, spara, utbilda sig och ta risker. Därefter har fler åtgärder vidtagits när det gäller åtstramningar, avregleringar och sådana reformer som den internationellt uppmärksammade pensionsreformen. Nu är det dags att gå vidare och vårda och värna det som har uppnåtts. Det gäller t.ex. att rusta sig för en skattepolitik i en alltmer lättrörlig värld och att tala väl om inte minst pensionsreformen. Här finns det dock mycket att önska. Inte så att Socialdemokraterna skulle sakna förmåga och vilja - det har de - men jag önskar att det fanns bättre inspiratörer. Politik, inklusive skattepolitik, handlar om att vilja i en miljö som i fråga om skatter är ganska krånglig och fylld av målkonflikter. Viljans styrka är kraftigt beroende av vilka inspiratörer som man väljer. Därför är det tråkigt att de inspiratörer som Socialdemokraterna har valt sprider tankar om att vi är färdiga med de stora strukturreformerna på skatteområdet. De skattesänkningar som kan genomföras handlar om fördelning och inte om framförhållning eller strategi. Det handlar också om att inspiratörerna mest saluför reformer som minskar utbudet av arbetskraft, bl.a. kortare arbetstid, längre semester, generösare arbetsskadeförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och föräldraförsäkringar - detta när Sverige i stället behöver reformer som ökar utbudet av arbetskraft över ett brett fält. Annars är risken stor för överhettning och inflation. På lång sikt hotas dessutom tryggheten när alltfler går i pension, och då tänker jag på 40 Dessutom gör man ingenting för att förbättra kapitalbildningen i Sverige, t.ex. genom att avskaffa förmögenhetsskatten eller se över kapitalskatter. Man gör ingenting för att öka den s.k. utbildningspremien efter skatt. Den senaste straffskatten på utbildning ligger kvar, dvs. värnskatten. Åt straffskatten som drabbar risktagande i allmänhet och företagare i synnerhet görs ingenting. Det behöver inte vara så här. Det finns socialdemokrater i andra länder som också har vilja, men de har klokare inspiratörer. Titta på Tyskland, t.ex. Där har den rödgröna koalitionen visat att man kan sänka skatten och reformera skattesystemet för att bättre rusta sig för framtidens utmaningar. Jag måste erkänna att ni har visat att ni faktiskt kan sänka skatten från våra internationella rekordnivåer. Det är bra, och det förtjänar ett visst beröm - man ska ju uppmuntra varandra - men den nuvarande profilen är allvarlig. Den handlar om konsumtionsbefrämjande skattesänkningar för att kompensera för pensionsavgifterna. Det saknas strategi. Man måste gå väldigt varsamt fram för att inte späda på en eventuell inflationsbrasa. Det är ju en klok insikt att man ändå går varsamt fram, men samtidigt förändras omvärlden allt snabbare. Det är också bra att man medger att det överskott som finns i statsfinanserna som är genererat av en ekonomisk konjunktur, kloka ekonomiska reformer och goda insatser av svenska företag och arbetstagare inte bara ska tillfalla staten utan att det också ska leda till sänkta skatter. Retoriken är ju väldigt viktig. Argumentationen är också viktig. Här har vi i Sverige genomfört ett pensionssystem som väcker internationell uppmärksamhet. För detta vill regeringen alltså kompensera. Vad vill man med en sådan obegriplig retorik? Det är svårt att förstå den om man åtminstone själv skulle tro på de strukturåtgärder som är genomförda, att det är bra för Sverige att vi har ett bra och starkt pensionssystem. Den breda pensionsöverenskommelsen borde få fler efterföljare på skatteområdet - jag kommer till skattesamtalen senare. Förmögenhetsskatt och värnskatt motiveras med någon sorts socialdemokratisk rättvisa. Politik och skatter handlar om principer. Det är rättvist med förmögenhetsskatt och värnskatt. Men det undantag som man gör för miljardärer och utländska experter på inkomstskattesidan och förmögenhetsskattesidan motiveras med omvärldens förändringar och dess tryck på Sverige och våra skattebaser. Det är ju fullt rimligt eftersom man måste vara extremt innovativ för att kunna kalla detta rättvist. Men undantagen visar ändå hur ohållbart nuvarande skattesystem är på lite längre sikt. Vi kan inte vara ett land som lever på undantag. För att vårda det som Folkpartiet kallar Fördel Sverige gäller det i stället att sänka skatter med ett syfte. Vi vet att utmaningen på kort sikt, medellång sikt och lång sikt handlar om att säkra tillgången på arbetskraft och att hålla inflationen i fortsatt schack. Man kan säga att den självständiga Riksbanken - apropå inflationen - är också en strukturreform som inte kan underskattas i den nuvarande positiva utvecklingen. Därför måste framtida skattesänkningar syfta till att det bättre ska löna sig att arbeta, spara och ta risker, något som vi i Folkpartiet sedan årtionden har kallat för de välståndsskapande krafterna. Det är dessa som driver en sund ekonomi utan inflation, en sund ekonomi med ständiga produktivitetsförbättringar - förbättringar som ökar den enskilda medborgarens ekonomiska rörelsefrihet. Jag har i Folkpartiets särskilda yttrande i skatteutskottet redovisat skattesänkningar på arbete med just den inriktningen. Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. Därför vill vi sänka marginalskatterna, vilket har diskuterats här tidigare. Vi väljer modellen slopad värnskatt, slopad avtrappning av grundavdraget och höjd brytpunkt. Insatser för att minska andra marginaleffekter innebär att fler kommer att känna att det lönar sig med både arbete och vidareutbildning. Vi sänker selektivt skatterna på arbete i övrigt i form av skattereduktion för hushållsnära tjänster och sänkta arbetsgivaravgifter på privata tjänster. Det är sektorer som borde kunna utvecklas. Beträffande risktagande slopar vi dubbelbeskattning, straffregler på småföretagande samtidigt som vi inleder avskaffandet av förmögenhetsbeskattningen. Beskattningen av personaloptioner och vinstandelar minskas. I en tid då arbete och humankapital smälter samman är detta åtgärder för att öka Sveriges konkurrenskraft när det gäller att attrahera framtidens spetskompetens till vårt land. Genom ökad avdragsrätt för pensionssparande och kompetenssparande blir det en långsiktigt bättre kapitalbildning. Ingen kommer i framtiden att klara sig med sin ungdoms grundutbildning. Möjligheten att omvandla det livslånga lärandet till en verklig process för vanligt folk är strategiskt för Sverige i framtiden. Jag talade om skattesamtalen. Det var glädjande att regeringen - med en annan finansminister - bjöd in till skattesamtal i början av mandatperioden. Då fanns det åtminstone initialt en insikt om att svenskt skattesystem behövde moderniseras i flera avseenden. Dessvärre visade det sig snart, efter skiftet på finansministerposten, att det inte fanns något egentligt intresse. Samtalen fick karaktären av envägskommunikation, samtalsterapi och ett rejält fiasko. I dag utformas skattepolitiken i skärningspunkten mellan den farliga blandningen av socialdemokratisk nostalgi, vänsterpartistisk klasskampsretorik och miljöpartistisk tillväxtfientlighet. Effekten blir höjda utgifter och bl.a. sänkt skatt för djurparker. Sverige kan bättre, var det någon som sade. Det är lätt att instämma. Fru talman! Jag inser risken att Folkpartiets skattepolitik kommer att röstas ned om någon timme. Därför hoppas jag att vi tillsammans i denna kammare kan fortsätta att bryta argumenten för hur vi bäst utformar det svenska skattesystemet i framtiden för att stimulera de välståndsskapande krafterna. Det är viktigt för Sverige, för tillväxten och för medborgarna. Fru talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation nr 15.

Fru talman! Ni som lyssnar här i kammaren och uppe på läktaren! Johan Pehrson, folkpartist, började tala samtidigt som solen sken in genom fönstret, men det var väl det enda soliga i det anförandet. Johan Pehrson ville att regeringen skulle ha bättre inspiratörer. Sedan gav han återigen en känga åt detta med sänkt arbetstid, som i och för sig kanske inte har med den här debatten att göra. När nu alla står och talar om att vi behöver arbeta mer, vill jag ändå säga att det är en debatt. Men verkligheten säger också att vi behöver arbeta mindre. Har Johan Pehrson hört talas om utbrändhet, hjärnstress och om att barn behöver mer tid? Det handlar inte bara om ett eller två år i början, utan t.o.m. tonåringar behöver mer tid med sina föräldrar. Jag hörde inledningen här från Moderaternas sida, och jag måste säga att man måste slå fast att jämlikhet är effektivt och att jämlikhet är rationellt. När man hör moderater, och även andra för övrigt, får man intryck av att det är irrationellt och improduktivt med jämlikhet, men så är det ju inte. Stora klyftor är irrationella och ineffektiva. Ur ett strikt demokratiskt perspektiv är det väldigt irrationellt, därför att för stora klyftor mellan dem som har mycket och dem som har lite leder till spänningar i samhället, som i sin tur leder till att demokratin egentligen är svår att upprätthålla. Vi ser hur de stora klyftorna i många länder leder till ökad rädsla i både fattiga och rika förorter. I ett samhälle där rädsla produceras är det väldigt svårt att upprätthålla demokrati på sikt. Jämlikhet är rationellt och jämlikhet är effektivt. Fru talman! Annars vill jag tala lite grann om den budgetuppgörelse som träffats mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är ett stort genombrott när det gäller det som kallas för grön skatteväxling. För första gången har vi en långsiktig miljörelaterad strategi för hur skattesystemet ska utformas och reformeras. Vi har en överenskommelse om att i storleksordningen 30 miljarder kronor ska växlas från skatt och avgifter på arbete till miljöskatter på energi och annat. Vi börjar redan nu med ca 31⁄2 miljarder kronor. För dessa pengar som vi har fått in genom ökade miljöskatter kan vi sänka arbetsgivaravgifterna i ett litet första steg och sänka inkomstskatten främst för låginkomsttagare. Det är grunden i en grön skatteväxling; högre skatter och avgifter på sådant som påverkar miljön negativt och sänkta skatter och avgifter på arbete. Det är sådana inspiratörer som de gröna är i både Sverige och Tyskland som regeringarna behöver, Johan Pehrson. Skälet till grön skatteväxling är egentligen ganska enkelt. Marknadsekonomin har brister genom att de externa effekterna ofta inte ingår i marknadens prissättning. Genom att öka miljöskatterna får vi en mer rättvisande prisbild, för miljöförstöringen kostar naturligtvis, och det måste synas. Dessutom stimulerar en grön skatteväxling en teknisk utveckling. När energin blir dyrare blir det lönsamt att effektivisera. När fossila bränslen blir dyrare blir det efterfrågan på alternativ. Det blir lönsamt att våga satsa på etanol, metanol, vätgas och hybridbilar. I Norge har vi Hagens framstegsparti, i Frankrike har vi Le Pens parti och i Sverige har vi faktiskt Moderaterna som går fram ganska hårt, uppbackade av Kristdemokraterna, även om de inte vill gå lika långt. Och Centern vill inte ha någon höjning alls. Från Folkpartiet har man däremot hållit sig för god för detta, och det ska noteras. Men för Moderaterna gäller Ny demokratis gamla slagord: Kör så det ryker så länge det går. Men skäl för grön skatteväxling kan vi se lite varstans i världen och i accelererande fart. Arvika är ett litet, litet exempel - en liten, liten yttring av det som förmodligen är växthusförändringarnas effekter. I Vietnam, Laos och Kambodja har översvämningar och orkaner varit av den arten att miljontals människor har dött. I södra Afrika har man översvämningar och lite längre norrut i Afrika extrem torka. Fidjiöarna är på väg att erodera. Glaciärerna på Himalaya kommer att vara borta om ca 35 år. Allt detta kommer att få enormt stora följder. Översvämningarna av jordbruksmark leder till att näringsämnen och humus flyter bort. Jordbruksmarken blir helt enkelt förstörd. Det blir svårt att göra livsmedel, svårt att producera mat. Men klimatförändringarna leder också till en ökning av sjukdomar, t.ex. malaria. Vägar, järnvägar och annan infrastruktur förstörs och flyktingströmmarna ökar i gigantisk omfattning. Man kan ju diskutera vad etik, moral och kunskap är värt när det finns de som inte tar det här på allvar. Moderaterna bryter mot etik, moral och kunskap, den kunskap som finns. I ren populism lovar man att sänka dieselskatterna och bensinskatterna med 70 öre. Men vilken signal skulle det ge till marknadens aktörer, de som vill satsa på vätgas, metanol, etanol? Vilken signal ger det till bilfabrikanterna om att det nu är allvar? Det intressanta är att t.o.m. Saudiarabiens oljeminister har fattat det som moderater och andra inte har fattat. Han har sagt att man måste öka upptaget av olja för att få ned priset, för annars kommer Europa, USA och andra att utveckla annan teknik och andra bränslen, alternativ till oljan. Just det, det är det som är finessen; att använda prisbilden för att stimulera fram hållbara alternativ. Kostar det i miljöförstöring så ska det ingå i priset. Före julhelgen kommer en utredning att presenteras, en utredning som analyserat sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Det blir skrämmande läsning för en del och läsning som stärker argumenten för oss andra. Genom att via skatterna se till att det som är hållbart långsiktigt blir lönsamt kortsiktigt får vi en nödvändig styrning av både produktion och konsumtion. Det får vi genom den här gröna skatteväxlingen som många länder nu funderar på och ser som en förebild, inte minst inom EU. Det som är hållbart ska kosta mindre och det som är skadligt ska kosta mer. Det är vad det handlar om. Det vore intressant att höra hur man ser på friheten från ett moderat perspektiv. Den enskildes egenmakt och frihet förtvinar, fick vi höra i inledningsanförandet. Men är det inte så att just egenmakt och frihet förtvinar när miljöförstöringen slår till? När man tar del av den moderata skattepolitiken ställs man inför tre frågor. Jag skulle vilja ha svar på de frågorna. Varför gillar ni inte riktig marknadsekonomi? Varför ska inte miljökostnaderna ingå i priset genom miljöskatter? Varför vill ni sänka dessa? Den andra funderingen man har är: Varför vill ni ge mig som höginkomsttagare betydligt större sänkningar än min granne som är låginkomsttagare och som behöver varenda krona mycket mer än jag? Varför? Det skulle betyda väldigt mycket för henne men betyder nästan ingenting för mig. Jag har så att jag kan leva väldigt bra, men hon har det lite bökigt. Varför är fördelningsprofilen så dålig? Känner inte även moderater, och kanske också kristdemokrater och andra, att om man skapar de här allt större klyftorna kan det på något sätt till slut egentligen hota demokratin? Sedan finns det en konsekvent linje i moderat politik, och det är att man alltid pratar om högt skattetryck. Högt skattetryck är naturligtvis inget självändamål, men man har alltid kritiserat det. Låt mig citera en ledare från en högern närstående tidning. Det är inte den här onsdagen man talar om. "Det framgick tydligt nog att även det största partiet haft så stark känning av det hårda skattetryckets deprimerande verkningar att det finner situationen olustig. Även herr Wigfors har nu pressats..." Året var 1949 och skattetrycket var 20 %. Högern tyckte att det skattetrycket var fruktansvärt högt, fruktansvärt deprimerande och fruktansvärt olustigt. Det skulle göra så att det inte blev någon som helst utveckling i vårt land. Jag ska säga att ledaren var hämtad från dåvarande Stockholms-Tidningen. Jag vill också säga några ord om fastighetsskatten. Jag är glad över att vi har tagit steg som innebär att de planerade skattehöjningarna egentligen inte kommer att genomföras. Jag är glad över att vi har sänkt procenttalet. Jag är glad över att den här sambeskattningen nu sakta men säkert börjar monteras ned. Jag är glad över att vi i majoriteten har en gemensam syn som innebär att miljöinvesteringar i fortsättningen inte ska leda till ökad fastighetsskatt. Jag är också glad över att det finns en begränsningsregel.

Fru talman! Det här med arbetstider och människors makt över sina egna liv och sin egen vardag är ju väldigt intressant. Man måste väl ha klart för sig att produktivitetsökningarna kan fördelas på olika sätt i det här landet. Antingen jobbar vi mindre, och då bestämmer vi det här i riksdagen, eller så får vi högre löner eller så gör vi något annat för pengarna. Vi kan t.ex. satsa allting på sjukvård eller skola, vilket i och för sig kan vara angelägna områden. Men det kommer ju någonstans ifrån. Det angelägna i den här diskussionen är att skapa flexibilitet och viss träffsäkerhet. Därför har vi valt att satsa mer på barnstöd. Vi vet att det är småbarnsföräldrar, som Birger Schlaug mycket riktigt var inne på, som kanske har den mest pressade situationen i dag i vårt samhälle för att få vardagen och livet att gå ihop. Att många människor vill jobba mindre beror ju inte minst på att det finns dåliga arbetsmiljöer. Då ska man titta på de orsakerna. En del människor tycker faktiskt om att jobba och vill ha en löneökning i stället. Då ska man inte förvägra dem den möjligheten. Så vill jag säga några ord om skatteväxling. Vi är grymt mycket för en bra miljö i Folkpartiet. Vi är beredda att fatta ganska tuffa beslut för det. Vi har länge argumenterat för, och var kanske de första som gjorde det, ekonomiska styrmedel. Men vi har nått väldigt långt i Sverige. Vi kan ju på något sätt försöka byta arena och titta lite mer på Europanivå. Där är det sorgsamt att Birger Schlaug argumenterar så mycket för att vi ska lämna EU.
Fru talman! En sak har i alla fall vi och Folkpartiet, och även några andra partier, gemensamt mot regeringen och också Moderaterna tror jag. Det är att man inte vill införa ett lägsta krav inom EU på koldioxidskatt. Det är olyckligt, och jag skulle vilja ställa en fråga till Arne Kjörnsberg om hur och varför ni argumenterar på detta sätt. Det skulle vara väldigt bra med en lägsta acceptabel nivå, som varje land naturligtvis får gå över. Det vore inte minst viktigt för transportnäringen. Beträffande arbetstiden fanns det ju en utredning, en av alla de utredningar som har tittat på arbetstidsfrågan, som kom fram till det här: Antingen har man kvar en allmän normalarbetstid eller något sådant på 40 timmar. Då skulle man inom ett tidsspann vars period jag inte riktigt kommer ihåg kunna öka konsumtionen med ca 50 %. Eller också skulle man kunna sänka den här normalarbetstiden till 35 timmar. Då skulle man kunna öka konsumtionen med 20 %. Då är det ett vägval som vi gör att vi tycker att livskvalitet är mer fri tid. Jag tycker också att det är ett dåligt föredöme att vi i Sverige ska ha gamla öststater som förebild när det gäller synen på normalarbetstid. 40 timmar har man inte kvar i Västeuropa. Varför ska vi vara så unika att vi måste ha kvar det? 40-timmarsveckan är naturligtvis ingen naturlag. Dessutom vill jag säga något om det här med barnledighet. Ni vill att man ska kunna vara ledig med barn några fler år, eller åtminstone månader. Det är väldigt trevligt på alla möjliga sätt. Problemet är bara att barn är barn ganska länge. Även min 14-åring behöver pappa hemma mer än om man jobbar sina 40 timmar. Därför är sänkt arbetstid en kvalitetsreform.
Fru talman! Det är möjligt att det är det för Birger Schlaug. Men människor har ju olika bedömningar av vad de tycker är lämpligt. Det är det som är poängen. Man ska ha flexibilitet och försöka klara detta på annan väg. Sedan är jag medveten om att det kan bli tufft avtalsvägen. Det finns vissa yrkesgrupper som av olika skäl inte är lika starka som industrifacket eller vad vi nu ska ta för exempel där man faktiskt har nått en bit på väg. Men varför är de svaga? Jo, för de sitter fast i - jag vet inte vilka ord man ska använda - det offentligas totala monopol. Då tänker jag inte minst på de många kvinnor som jobbar inom skola, vård och omsorg. Men skapa flexibilitet. Och vårt förslag om barnkonto ökar möjligheterna för barnfamiljer att under lång tid ta ut detta stöd för att lösa det individuellt. Vi har ju olika behov och olika livssituationer. Det är extremt viktigt att komma ihåg. Sedan är jag glad att Birger Schlaug frågade Arne EU. Men faktum kvarstår ju, att om Birger Schlaug fick som han ville skulle vi ju snabbt packa vårt pick och pack och dra därifrån.
Fru talman! Det är möjligt. Men framför allt skulle jag se till att även om vi stod utanför skulle vi ansluta oss till det lägsta golvet och förmodligen ligga högre. Så det var inte något större problem med den frågan. I dag har vi en normalarbetstid. Vi har faktiskt dessutom en flexibilitet. Man får jobba mer, och man får jobba mindre. Många jobbar deltid osv. Det är ju inte en tvingande lagstiftning på något sätt, utan det är en normgivande lagstiftning som vi har. Och varför ska normen vara 40 timmar. Varför skulle vi inte kunna lätta på detta och säga att normen blir 35 timmar i stället? Det är inte märkvärdigare än så. Men vi vet också att kring normen samlas majoriteten. Och det blir en norm för avtalsförhandlingar osv., vilket är viktigt. Nog är det märkligt att de stora och tunga manliga fackförbunden kan förhandla sig till detta? Men om vi inte sänker arbetstiden lagstiftningsvägen så står de kvinnligt dominerade förbunden kvar. Jag tror att de skulle ha hjälp av att vi ändrar lagstiftningen och byter ut siffran 40 mot siffran 35 för vad som är normalarbetstid. Det är en kvalitetsreform, kära Folkpartiet.

Fru talman! Jag och Miljöpartiet var mycket kritiska till det förslag som socialdemokraterna lade fram när det gäller maxtaxa. Vi älskar det fortfarande inte. Och häromdagen hade ni i den borgerliga oppositionen en chans att stödja en motion som skulle göra det möjligt för kommunerna att också betala ersättning till dem som har barn hemma. Men ni tyckte att partistrategi och taktik var viktigare. Vi har ju faktiskt majoritet i den frågan.
Fru talman! Jag noterar att Miljöpartiet och Centerpartiet har en gemensam ambition, nämligen att ge mer tid för föräldrar med sina barn och alltså i omvänd ordning mer tid för barnen med sina föräldrar. Miljöpartiet vill framför allt göra det genom att sänka arbetstiden genom en ändring av lagstiftningen.
Och det behövs en lagändring som gör att kommuner har rätten att också ge någonting till dem som är hemma hos sina barn. Ni hade chansen här. Vi hade t.o.m. partiledaröverläggningar om detta i våras. Det kändes som att det var på väg. Men sedan skrev ni ihop er om något barnkonto, och sedan kunde ni inte ens diskutera denna lagändring som ju faktiskt hade varit en väldigt stor reform.
Och vi vill sänka arbetstiden genom avtal mellan arbetsmarknadens parter i takt med den produktionsökning som medger detta. Vi vill dessutom skapa valfrihet i barnomsorgen och införa ett barnkonto i stället för maxtaxa, vilken nu både Birger Schlaug och hans parti är beredda att genomföra. På tal om maxtaxa.
Att denna valfrihet nu inte finns beror faktiskt på att ni har låtit partitaktiska blockfrågor väga tyngre än allas rätt att ha chansen att vara hemma hos sin barn om man vill det. Och det tror jag att väldigt många som är hemma tar väldigt illa vid sig för. När det gäller maxtaxan är det fullt riktigt att det förslag som socialdemokraterna lade fram tidigare skulle innebära högst 700 kr. Det förändrade vi i förhandlingarna. Vi sade nej till det, eftersom det skulle ge för stora fördelar för människor med höga inkomster. Med det nya förslaget finns det en bättre fördelningspolitik. Jag är inte nöjd med förslaget. Men det var så långt som vi kunde komma. Och det familjepolitiska paketet innehöll också en extra pappamånad, vilket vi stod för, en halv miljard till kvalitetssäkring för barn på dagis och att alla barnomsorgsformer ska få detta tak, även privata om det finns kommunala pengar i dem och kooperativ, vilket Centerpartiet har varit ute och surrat i hela landet om att det inte ska gälla.
Med samma språkbruk ställer jag frågan: Varför ska Birger Schlaug, om han nu har barn i barnomsorgsålder, få mycket större avgiftssänkningar än den granne som Birger Schlaug nyligen uttalade så stor sympati för? Förklara det.
Men det gäller all barnomsorg.
Fru talman! Det är ett väl känt faktum att man när man är trängd behöver höja röstläget och tala om andra saker. I detta fall talar Birger Schlaug om en liten petitess i sammanhanget. Kvar står det faktum att Birger Schlaug och Miljöpartiet har precis samma uppfattning när det gäller sänkningen av barnomsorgsavgifterna som han tillskriver moderaterna när det gäller att sänka skatterna. Med den tid som jag har till förfogande vill jag ta upp en annan punkt som Birger Schlaug berörde, nämligen det som han beskrev som ett genombrott för en långsiktig miljörelaterad skatteväxling på 30 miljarder. Jag kommer ihåg för något år sedan då det också beskrevs som ett genombrott när det gällde möjligheterna att lagstiftningsvägen sänka arbetstiden. Resultatet var exakt detsamma - gemensamma arbetsgrupper skulle lösa detta. Och det är nu detta som ska lösa skatteväxlingsproblematiken framöver. Min prognos är att det nog blir ungefär samma resultat som det blev av de gemensamma arbetsgrupperna på arbetstidsförkortningens område. Vi får väl se vilket genombrott detta faktiskt blir i real handling under de närmaste åren.
Fru talman! Jag förstår Rolf Kenneryds skeptiska inställning, därför att det inte har varit lätt att komma hit. Vi höll faktiskt på att bryta samarbetet, eftersom vi inte höll på att få en skrivning som innebär att regeringen förbinder sig att ha en skatteväxling på i storleksordningen 30 miljarder under tio år. Så visst finns det ett motstånd. Det är helt klart. Och det behövs många goda krafter, många gröna krafter, som faktiskt driver detta, eftersom det inte är helt lätt. När det gäller maxtaxan eller mixtaxan som det blev har vi mycket kritik mot den. Men vi vred förslaget så mycket vi någonsin kunde för att få en bättre fördelningsprofil. Vi drev det så mycket vi någonsin kunde för att också få andra saker, nämligen en kvalitetshöjning i barnomsorgen, eftersom vår modell kostade mindre än sossarnas ursprungsmodell. Vi vred det så att vi kunde uppfylla två av våra vallöften, nämligen en extra pappamånad och mer pengar direkt till barnomsorgen. Sedan är jag väldigt ledsen för att de borgerliga partierna inte hade modet att kunna stödja en motion som innebar att kommunerna skulle kunna ge ett stöd även till de föräldrar som väljer att vara hemma hos sina barn. Det handlar ju faktiskt bara om en lagändring i första steget. Och det kunde ni väl ändå ha accepterat?
Fru talman! Birger Schlaug säger att jämlikhet är en förutsättning för demokratin. Och jag ger honom rätt på den punkten. Men jag undrar hur han ser på det faktum att många låginkomsttagare inte klarar sig på sin lön efter att de har betalat sin skatt, dvs. att de inte får hushållsinkomsterna att gå ihop när de har betalat skatt. Hur ser Birger Schlaug på detta faktum i perspektivet att man ska kunna ta del av demokratin på lika villkor? Jag vill också uttrycka en förvåning över att Birger Schlaug uttrycker glädje över att de planerade skatteökningarna på fastighetsskatteområdet inte kommer att genomföras. Han är glad över att ha lappat lite i detta system som ger sådana orimliga konsekvenser genom begränsningsregler osv. Det enda rimliga och raka hade naturligtvis varit att frysa taxeringsvärdena. Då hade dessa effekter aldrig uppstått, och Birger Schlaug hade inte behövt vara så glad över att ha kunnat genomföra lite förändringar som inte får skatteökningarna att få fullt genomslag. När det gäller den lagändring som Birger Schlaug talar sig så varm för, kan jag upplysa dem som sitter här och lyssnar om att det var en lag som skulle tvinga dem som vill vara hemma med sina barn och få en viss ekonomisk ersättning för det att bli anställda av kommunen. Man skulle bli anställd av kommunen för att kunna ta hand om sina egna barn och få en viss ersättning för det. Man skulle bli anställd av kommunen med allt vad det innebär av regler och inspektioner som man måste genomgå. Det är ingen valfrihet. Miljöpartiet hade bollen. Ni kunde ha valt ett samarbete med de borgerliga partierna för en ökad valfrihet. Men Miljöpartiet valde maxtaxan med Socialdemokraterna och Vänstern.
Fru talman! Jag känner ganska många som är hemma hos sina barn både tre, fyra och fem år. De är inte miljöpartister någon av dem. Men ingen av dem skulle tacka nej till ett erbjudande om att faktiskt få en rejäl ersättning när de var hemma. Jag känner ingen sådan. Det var ju detta det stod om i praktiken här. Ni från Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Moderaterna kunde ha stött det. Det hade varit ett väldigt bra första steg till en ännu bättre barnomsorg än den vi har i dag. När det gäller fastighetsskatten är det självklart att jag är glad över begränsningsregeln som innebär att vi får en fördelningspolitisk profil också på fastighetsskatten. Självklart är jag glad åt det. Jag också glad över att intentionerna i den första interpellationen jag skrev i riksdagen 1988 äntligen är genomförda, nämligen att miljöinvesteringar inte med automatik ska ge högre fastighetsskatt. Det tycker jag är bra. Ni har alltid röstat emot det när det har varit uppe här tidigare. Nu är det bra. Det är också bra att procentsatsen har höjts. Det är också bra att väldigt många faktiskt får sänkt fastighetsskatt, inte minst de som drabbas av högre drivmedelskostnader. Målsättningen för oss i Miljöpartiet är att gå vidare, men vi får ta de steg vi kan - ett steg åt gången. Målsättningen för oss är att ytterligare sänka fastighetsskatten.
Fru talman! Om man vill ge ersättning till dem som tar hand om sina barn hemma, kan man göra det genom det förslag som de fyra borgerliga partierna har framfört om ett barnomsorgskonto och inte genom att tvinga dessa föräldrar att bli anställda av kommunen med allt vad det innebär. Det kunde ha varit ett första steg i rätt riktning, säger Birger Schlaug. Men Birger Schlaug och Miljöpartiet tar ett steg i fel riktning när man stöder regeringens förslag om en maxtaxa. När det gäller fastighetsskatten säger Birger Schlaug att han är glad över en begränsningsregel som finansministern tidigare i debatten i dag sade förhoppningsvis nog kan begränsa en del av effekterna av fastighetsskatten. Det är inte mycket att vara glad över. En frysning av taxeringsvärdena, som Kristdemokraterna m.fl. föreslår, hade naturligtvis undanröjt alla de effekter av fastighetsskattesystemet som Birger Schlaug nu är så rädd ska bli verklighet.
Fru talman! Nu finns det ju en överenskommelse mellan tre partier om att det ska bli en begränsningsregel som har en låginkomstprofil som innebär att människor slipper flytta ifrån sina hus om man bor i skärgårdar och har låga inkomster osv. Det är ju det som har varit det riktigt stora problemet, och det är löst och kommer att bli löst. Helena Höij kan vara övertygad om att det kommer att bli löst. Vi har en sådan överenskommelse. Om man tittar i utredningen kan man se vad det handlar om. Det är en del petitesser kvar att lösa, men de ska lösas.